Fru talman! Kalle Larsson tar till brösttoner när han står i talarstolen, och det låter alltid trevligt. Vi är ändå överens om rätt mycket kring den fråga som vi nu diskuterar. Vi är naturligtvis fullständigt emot övergrepp mot någon. Den kampen ska var och en av oss utkämpa på vår hemmaplan och i politiken, och den kampen ställer jag gärna upp i. Sedan sade Kalle Larsson i början av sitt anförande att vi moderater talar om kulturarvet och kvinnan. Jag uppfattar det som att ett antal kvinnor i det här landet är utsatta, men kvinnor är ju de stora kulturbärarna i Sverige. Det är kvinnorna som egentligen har burit upp detta land. Se inte ned på kvinnorna och säg inte att det är synd om de svenska kvinnorna, för det är det inte. De är lika starka och duktiga som vi män är. I vår reservation säger vi att man ska erkänna de olikheter som finns mellan människor. Man ska bejaka de elever som kommer till skolan med olika förutsättningar och behandla var och en utifrån dem. Det tycker vi är det allra viktigaste. Därför måste man ändra attityder och se problemet utifrån en pedagogisk synvinkel. Menar Kalle Larsson att det inte har någon betydelse vilken bakgrund som pojkarna och flickorna i skolan har? Det är den slutsats som man kan dra av det anförande som jag nyss hörde.
Fru talman! Jag är stolt över att Anders Sjölund anser att jag tar till brösttoner. I de här frågorna är det dags att tala klarspråk. Kan vi vara överens om det så är det bra. Kan vi sedan också bli överens om konkreta åtgärder vore det ännu bättre. Jag vill passa på att fråga Anders Sjölund om han ställer upp på att man ska anordna självförsvarsträning på de skolor där tjejerna själva vill det. Det handlar alltså inte om ett obligatorium som några har uppfattat det. Jag ser inte på något sätt ned på de kvinnor som lever i dag och som har levt någon gång i historien. Jag tycker inte synd om någon. Vad jag försöker att beskriva är en strukturell underordning, hur det i alla möjliga sammanhang i samhället är organiserat så att kvinnor har mindre makt och mindre inflytande än vad män har. Det gäller självfallet inte varje enskild kvinna eller varje enskild man, men vi måste förmå att se strukturen om vi också ska ha förmåga att förändra den. Min fråga till Anders Sjölund kvarstår om han kan ange det som jag försökte att lyfta fram i mitt anförande. Anders Sjölund citerade ur motion A805 i sitt inledningsanförande. Där står det: "En modern jämställdhetspolitik försöker inte förneka eller utplåna de olikheter som finns mellan flickor och pojkar avseende kulturella, sociala och biologiska egenskaper." Om vi bortser från det biologiska, kan då Anders Sjölund förklara för mig vilka skillnader grundade på kön som är kulturella och sociala? Vilka sådana egenskaper är det som vi inte ska ifrågasätta? Jag är för att man ser varje människa som en individ, men här pratar vi om män, kvinnor, kategorier och strukturer. Vilka är då dessa egenskaper - kulturella och sociala - som är grundade på kön och som vi inte ska ifrågasätta?
Fru talman! När det gäller självförsvarskurser i skolorna har jag naturligtvis ingenting emot sådana om flickor och pojkar vill ägna sig åt det. Man får ju göra som man vill. Sedan talade Kalle Larsson om valfrihet, och de var ju trevligt att höra att Kalle Larsson tar det ordet i sin mun. Jag lyssnade på radio i eftermiddags. Det var utsändning från en friskola i min hemstad Umeå. Man frågade ett par av skolans elever varför de gick där och fick till svar: Här känner jag mig lugn och trygg, och här blir jag inte mobbad, vilket jag blev på den andra skolan. Det genomgående temat var att skolan bidrog till att eleverna kände sig lugna och trygga i den skolmiljön. Då blir min motfråga till Kalle Larsson: Sträcker sig valfriheten så långt att det här med att tillåta mångfald inom skolsystemet också har nått Kalle
Fru talman! Det är nog ändå betecknande att Anders Sjölund över huvud taget inte - fast han har haft två tillfällen till det - kan besvara min fråga. Jag ska inledningsvis besvara Anders Sjölunds fråga. Jag är för att man har tillgång till en lugn och trygg skolmiljö. Jag vill att alla elever som växer upp i Sverige eller någon annanstans i världen ska ha den möjligheten. Däremot är jag motståndare till den explosion som nu sker av fristående skolor. Vad det i grunden handlar om och vad vi tidigare i dag och andra dagar har diskuterat i denna kammare är att de föräldrar som har tillräckligt kulturellt och socialt kapital räddar sig undan från det skepp som nu håller på att, om inte sjunka så i alla fall ta in rejält med vatten, det flaggskepp som den svenska skolpolitiken tidigare har varit. Rädda sig den som kan, är möjligen moderaternas och Anders Sjölunds strategi för de rika i Sverige, men det är inte Vänsterns strategi. Jag vill avsluta med att säga att det finns en avgörande skillnad i synen på biologi, kön och genus mellan höger och vänster. Vi vill utjämna skillnaderna. Där vi vill se till att likheten lyfts fram, där vill Anders Sjölund och moderaterna befästa olikheterna. Professor Yvonne Hirdman talar om de två sätten att upprätthålla genuskontraktet, könens isärhållande och den manliga normens primat. Åtminstone könets isärhållande tycker Anders Sjölund och moderaterna uppenbarligen är värt att försvara. Jag tycker inte det.

Fru talman! I går redovisades Landstingsförbundets sammanställning om jämställdhet. 80 % av de landstingsanställda är kvinnor. Men ju högre upp man går, desto färre kvinnor är det. Bäst är Västerbotten, som satsat medvetet på kvinnliga chefer. Sämst visade sig Jönköpings län vara med endast 20 % på chefstjänster. De kvinnliga cheferna tjänar inte lika mycket som männen. Landstingsförbundets statistik för 1998 visar att kvinnliga förvaltningschefers löner var 85 % av männens. Regeringen har valt ett könssegregerat samhälle, med kvinnorna inom offentlig verksamhet, vård och skola, medan männen snabbt tar för sig i den nya ekonomin och avstånden ökar. Samma förhållande gäller för brist på likvärdiga villkor för kvinnor och män inom högre utbildning och forskning. Om vi ska nå ett jämställt samhälle måste jämställdhetsarbetet i skolan bli mera tydligt. Jämställdhet i skolan handlar om värdegrund och demokrati. Alla människors lika och unika värde förutsätter att flickor och pojkar ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jag frågade under slutet av min lärartid ca 300 elever i årskurs 7 genom en enkät om trivseln i skolan. 91 % tyckte att den var bra, och 38 % tyckte t.o.m. att trivseln ökat under vårterminen. 78 % var nöjda med elevinflytandet, och 12 % var mycket nöjda. Lite sämre var det på jämställdhetsområdet. Var femte elev tyckte inte att lärarna tog hänsyn till att flickor och pojkar kan utvecklas bättre genom pedagogiska insatser riktade mot flickor eller pojkar. Vid enkäten framkom att 66 % av grabbarna och 28 % av flickorna hade större förtroende för en manlig lärare än en kvinnlig. Då har regeringen inte kommit långt på jämställdhetsområdet. Kommunförbundet anvisar en intressant metod, 3 R-metoden. Man talar om representation som handlar om att man kan se jämställdheten som en aspekt av varje del av verksamheten, som en resurs, pengar, tid och plats. Det visar sig också när man tittar på utbildningsfrågorna att de manliga utbildningarna är dyrare per elev. Det tredje R:et är realia och kvalitativa värden, den pedagogiska sidan. Fru talman! Jämställdhetsarbetet i skolan måste grundas på kunskap och bli en pedagogisk fråga, likaväl som en moral och attitydfråga. Kunskapen om hur pojkar och flickor utvecklar sin identitet måste ges till lärarna kontinuerligt. Det handlar om mognad, värderingsmönster, språk, prestationer, ämnesval osv. Det handlar om ett pedagogiskt arbete, där pedagogiken tar hänsyn till de olika behov som finns i en undervisningssituation. Pedagogik och metodik måste anpassas till både flickors och pojkars intressen. När Kristdemokraterna begär att fler män anställs inom förskolan och skolan, avstyrks motionen. Majoriteten svarar att behovet av åtgärder för att intressera män för läraryrket redan är uppmärksammat. Tala om att slå sig för bröstet! Gå ut och titta i förskolor och skolor och ta den enklaste räkneövning! Är det någonstans regeringen har misslyckats så är det på jämställdhetsområdet inom skolans värld. De nedsättande könsorden måste bort. Lika lite som någon får kallas nazist i skolan ska någon kunna få kallas hora. Det handlar inte bara om kränkning i ord, utan flera lektioner kan bli förstörda av den stämning eleven hamnar i. I slutet av december förra året presenterades en rapport om samlevnad av skolinspektörer. Grova könsord tillhörde bilden i hälften av skolorna. Av de 50 grundskolorna fann man 4 där samlevnadsundervisningen var tillgänglig för alla elever och där den var övergripande. För de 29 gymnasierna fann inspektörerna 6 som kunde sägas ha en bred, bra och tillgänglig undervisning. Folkhälsoinstitutet tidigare försökt åtgärda detta? Den socialdemokratiska regeringen har valt att försvaga familjen. Det yttersta tecknet på detta visade statsministern i sin regeringsförklaring, där han valde att inte nämna ordet familj. Vuxenvärlden måste ta tillbaka sitt ansvar. Föräldrarna måste ge skolan stöd. Lärarna är föräldrarnas förlängda arm för kunskapsförmedlande och fostran. Föräldrarna måste ge lärare och skola sitt helhjärtade stöd. Samtidigt som det finns en insikt om att män och kvinnor talar olika språk är litteraturlistorna starkt mansdominerade. Fler böcker av kvinnliga författare måste användas i undervisningen. Detta gäller också olika spel för datorer. Det finns mycket lite utvecklat för flickors intressen. Regeringens uppdrag till Skolverket att ansvara för att utveckla skoldatanätet och ett nationellt resurscentrum för läromedier borde också uppmärksamma behovet av en strategi för jämställdhet. Det ser i dagens läge ut som om den nya ekonomin drar förbi kvinnorna än en gång, trots att regeringen uttalar att vi är världens mest jämställda land. Fru talman! Könsfördelningen på de olika programmen i gymnasieskolan måste bli jämnare. Det ska bli intressant att följa den nya webbplatsen för teknikprogrammet. Syftet med den är att stödja lärare och skolledare med den fortsatta utvecklingen. Ansökningar till det nya teknikprogrammet i gymnasieskolan tyder på att det kan bli en backlash för skolans jämställdhetsarbete. Det tycks som om väldigt få flickor söker till teknikprogrammet. Det kan vara ett tecken på att utformningen av programmet behöver förändras. Den nya sökandeprofilen till teknikprogrammet innebär en stor risk att kvinnor som söker till tekniska utbildningar på högskolenivå kommer att bli färre. Gymnasieskolan har en viktig roll i att sprida kunskap och väcka intresse för kvinnors och mäns beteendemönster och attityder vad gäller den accelererande IT-utvecklingen. Regeringen har missat att sända med en jämställdhetsstrategi med det nya tekniska programmet. Fru talman! Den 15 oktober 1998 fanns på de olika gymnasieprogrammen en könsfördelning som visar att jämställdhet inte föreligger. Barn och fritid hade 74,2 % tjejer, omvårdnad 87,1 % och estetiska tjejer och samhällsvetenskap 62,3 %. Men går vi till bygg fanns 2,4 %, el 1,7 % och energi 2,9 %. Vad är det som säger att tjejer inte kan arbeta med bygg, el eller energi? Vi bygger fast manssamhället och mansstrukturen ytterligare. Fordon hade 3,9 % tjejer och industri 6,7 %. Varför lockas inte tjejer till fordon? Och industrin har många gånger mindre kroppslig arbetsbelastning än vården med tunga lyft. Vården ger givetvis mycket annat, t.ex. socialt, och jag vet att många tjejer väljer det därför att de vill arbeta med människor. Givetvis ska den friheten råda, men man ska inte tro att de andra arbetena inom industrin är så mycket tyngre. Fru talman! Kristdemokraterna anser att jämställdhetsregler för studenter ska införas i högskoleförordningen. Studenterna ska omfattas av en jämställdhetsplan som också innefattar sexuella trakasserier. Regeringens översyn av jämställdhetslagen verkar inte heller ta upp detta. Jag har egentligen inget emot att utveckla idén om självförsvar för tjejer inom skolans roll. Det måste dock kopplas med etiska samtal för att inte användas i fel syfte. Under året har det kommit larmrapporter om kvinnornas låga procentuella andel inom högre utbildning och forskning. Det är viktigt att utröna vilka informella hinder som fortfarande omöjliggör för kvinnor och män att verka på lika villkor i högskolan. Ett genusperspektiv i forskning och forskarutbildning ska finnas med som en naturlig del inom varje forskningsområde. Uppmärksamhet bör riktas på hur kvinnor kan göra karriär efter disputation och nå en professur. Forskarkarriären måste kunna kombineras med familjebildning. Vi kräver en utredning. Fru talman! Givetvis yrkar vi kristdemokrater bifall till alla våra motioner, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall till reservation nr 8 under mom. 11.

Fru talman! Jag har två frågor till Ulla-Britt Hagström. Den ena är teoretisk, kan man säga, och den andra i högsta grad praktisk. Den första handlar om en sak som jag tidigare hade en replikväxling om med Anders Sjölund, nämligen utgångspunkterna för arbetet med jämställdhet i skolan såväl som i samhället. I den från början moderata reservation som även kristdemokraterna tillsammans med de andra borgerliga partierna har ställt sig bakom finns formuleringen: En modern jämställdhetspolitik försöker inte förneka eller utplåna de olikheter som finns mellan flickor och pojkar avseende kulturella, sociala och biologiska egenskaper. Jag skulle vilja veta om Ulla-Britt Hagström står bakom den formuleringen och om hon kan ge mig exempel på sådana kulturella och sociala egenskaper. Den andra, mer konkreta frågan: Ulla-Britt Hagström säger att hon inte har något emot att man anordnar självförsvar i skolan. Det uppskattar jag förstås. Men hon säger att man också bör ha etiska samtal så att det inte kan användas i fel syfte. Jag skulle vilja veta om det inte är så att det redan i den motion som jag vet att Ulla-Britt Hagström har tagit del av anges att sådana samtal, även om inte begreppet etiska används, ska föras. Vilka felaktiga syften är det som Ulla-Britt Hagström tror att undervisningen i självförsvar kan användas i?
Fru talman! Jag börjar med den första frågan, den teoretiska. Inom skolans ram ska undervisningen ske med pedagogik och inte om pedagogik. Det handlar i första hand om att komma till rätta med felaktiga strukturer. Men givetvis kan vi inte förneka att det finns olikheter, annars skulle vi ju inte ständigt behöva påtala att vi vill ha medicinsk forskning för kvinnor och att normen inte bara ska utgå från män. Visst, strukturen i första hand, men visst finns det olikheter, även språkliga olikheter. Språket anammas på lite olika sätt och man lär på lite olika sätt. Vad gäller självförsvar tycker jag att när tjejer är i underläge måste de kunna försvara sig. För att med minsta möjliga skada kunna komma undan tycker jag att det är väldigt bra att öva teknik, för då lär man sig hur man praktiskt ska gå till väga så att man själv kommer undan och inte skadar motparten alltför mycket. Vad jag ser en fara i är om man inte tillräckligt mycket talar om detta med unga tjejer. Jag tror i och för sig inte att det är någon fara. Jag har själv jobbat i skolan i 30 år. Men någon som har så mycket kunskap skulle ju kunna få för sig att ta hand om en grabb och kanske behandla honom lite illa. Därför tycker jag att det är viktigt att hela tiden samtala om detta. Jag förstår att det är det Kalle Larsson menar också.
Fru talman! Jag kan konstatera att från Ulla-Britt Hagströms sida är enigheten stor runt den motion som Vänsterpartiet har väckt. Den handlar ju om den typen av samtal, självförtroendestärkande samtal, men också om samtal som handlar om att man i så liten utsträckning som möjligt ska behöva gå till våldsamheter för att kunna ta sig loss vid ett övergrepp. Jag uppfattar att kristdemokraterna genom sin representant stöder motionen. När det gäller olikheter har jag konstaterat, i alla fall i replikväxlingen tidigare, att vi kan lämna de biologiska skillnaderna därhän för tillfället. Låt oss i stället tala om det som anges som kulturella och sociala egenskaper, alltså inte det som vi talar om i medicinsk forskning utan mer, som Ulla-Britt Hagström säger, när man har anammat språket på olika sätt eller andra olikheter som man under sitt liv har lärt in. Dessa saker ska vi enligt min uppfattning försöka att utjämna. Vi ska försöka se till att kön inte är en bärande variabel när vi diskuterar hur man kan bete sig, vilka möjligheter man ska ha, hur man kan uppträda osv. Men min fråga rör den motion som reservationen från även kristdemokraterna grundar sig på, där man säger att en modern jämställdhetspolitik inte försöker förneka eller utplåna de skillnader som finns mellan flickor och pojkar avseende kulturella och sociala egenskaper. Enkelt uttryckt: Finns det sociala och kulturella egenskaper som man alltså inte bör ifrågasätta, även fast dessa bara grundar sig på kön? Det är min uppriktiga och klara fråga till Ulla-Britt Hagström. Kan hon ge några exempel på sociala och kulturella egenskaper som inte ska ifrågasättas?
Fru talman! Jag börjar med den första frågan. Jag skulle i och för sig kunna stödja Kalle Larssons motion. Nu har jag oturen att vara utkvittad på onsdag, så jag är inte här då. Men jag kommer att ta den till vara och utveckla den. Vi kommer att diskutera den mer inom mitt parti. Men Kalle Larsson kan inte räkna med stöd på onsdag. Vi vill utveckla frågan lite utifrån våra synpunkter. Vad gäller den andra frågan finns det ingen strävan att göra människor precis lika. Jag vill inte ha ett samhälle där mannen är normen och där vi kvinnor ska klättra upp för en stege för att nå den norm som utgår från mannen. Jag vill ha ett samhälle där individuella egenskaper tas till vara och där vi möts horisontellt, alltså utifrån våra egenskaper och erfarenheter, där vi är lika starka och kan arbeta tillsammans sida vid sida. Jag har läst fem poäng i Kvinnors och mäns språk. Det finns väldigt mycket som tyder på att vi har olika strukturer i språket osv. Vad finns det då för anledning att utplåna skillnaderna så att vi får ett helt lika språk? Jag vill inte heller ta bort min dialekt, trots att jag när jag gick på lärarhögskolan på bred skånska fick höra att om jag inte ändrade min dialekt så skulle eleverna i skolan skratta åt mig hela tiden. Jag tycker att vi ska bevara olikheter, även de olikheter som finns tjejer och killar emellan, för då får vi det bästa samhället.

Fru talman! Skolan har, som flera här har sagt, en oerhört viktig roll att ge alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Jämställdheten inom skolan måste innebära att flickor och pojkar ges lika villkor och förutsättningar för att upptäcka, pröva och utveckla sin egen förmåga. Därför måste skolan kunna möta skilda behov på ett bra sätt. Den viktiga uppgiften som skolan har vad gäller jämställdhetsfrågor handlar inte minst om att motverka de könsbundna utbildnings och yrkesval som görs. Om kvinnor och män ska kunna öka sin andel inom traditionellt könsbundna arbetsområden måste det arbetet börja tidigt. Skolan och utbildningssystemet måste bli bättre på att synliggöra och lyfta fram kunskap om manligt och kvinnligt. Jag tycker att undervisningsformerna måste förändras, så att man tar hänsyn till flickors och pojkars olikheter, behov och intressen. Flickors och pojkars självuppfattning och omvärldsuppfattning är präglade av deras erfarenheter och villkor såväl i skolan som utanför. Vid skolstarten har flickorna och pojkarna olika erfarenheter med sig efter rådande genusmönster. Genom lek och uppfostran uppmuntras deras olika förmågor. I skolan är skillnaden påvisbar, bl.a. gäller det sättet att vara i klassrummet, hur man kommunicerar, hur man hanterar språket och vid valet av innehåll, kurser och arbetsformer. Lärare spelar också en stor roll för barns uppväxt som förebilder. En jämn könsfördelning vid rekrytering av lärare på alla nivåer tycker jag därför ska eftersträvas. Elevernas erfarenheter i de tidiga skolåren spelar en stor roll för deras framtida utbildningsoch yrkesval. Ett medvetet arbete för att bryta könsbundna mönster längre fram i livet måste inledas redan de första åren i skolan. Vi ser redan i förskolan att pojkar får ta mer utrymme än flickorna. Den tendensen förstärks under hela skoltiden. Flickorna förväntas vara tysta och ordningsamma medan förväntningarna på pojkarna är helt annorlunda. De olika förutsättningarna i skolan missgynnar både flickor och pojkar och blir till ett hinder för en ökad jämställdhet. Utifrån det tycker jag att Skolverket borde få i uppdrag att utvärdera och stödja ett arbete för att bryta könsroller i förskola och skola. Fru talman! År 1997 gjordes en ganska omfattande undersökning av 550 svenska högstadieelevers arbete med fysik, kemi, biologi och teknik. I intervjuer med eleverna konstaterade forskarna att flickor och pojkar gör olika prioriteringar när det gäller vad de vill arbeta med i NO-ämnen. Forskarna belägger också att läroböckernas val av ämnesinnehåll och lärarnas val av metoder speglar manligt synsätt, något som också gynnar pojkars intressen. Det här är någonting som måste ses över. Det sexualiserade språk som spritt sig i skolorna visar tydligt att nedsättande attityder och felaktig inställning till jämställdhet är vanligt förekommande i skolan. Här borde Skolverket få i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till rätta med sexmobbningen i skolan. Majoriteten instämmer också i det, men man säger att man vill avvakta. Ett fortsatt steg är att upprätta ordentligare jämställdhetsplaner i skolan. Eleverna i skolan bör omfattas av motsvarande regler för jämställd som gäller för anställda på arbetsmarknaden. Skolan jämställdhetsprogram bör inte enbart handla om skolans legala åtaganden. Det bör också främja och förmedla en positiv och jämställd miljö. Fru talman! När det gäller rekrytering till högre utbildning är fördelningen mellan män och kvinnor relativt jämn. Fler kvinnor än män avlägger grundexamen på högskolenivå. Däremot är snedrekryteringen till högre tjänster inom högskoleväsendet anmärkningsvärd. Kvinnor missgynnas systematiskt. Ju längre upp i hierarkin, desto färre kvinnor. För att nå jämställdhet inom högskolan är det därför nödvändigt att börja redan i grundutbildningen. Förhållandet att kvinnor väljer kortare utbildningar och i mindre utsträckning fortsätter i forskarutbildningen måste förändras. En mer aktiv rekrytering är därför nödvändig. Det behövs också fler kvinnliga handledare till forskararbeten, och en strävan till större jämställdhet i högskolans tjänstestruktur måste uppnås. Styrelser och nämnder måste uppvisa en jämn könsfördelning. Speciellt viktigt är att man uppfyller de kraven i tjänsteförslagsnämnden. Dess förslag är ofta direkt avgörande för tjänstestrukturerna. Skulle högskolevärlden misslyckas med att uppnå en jämn könsfördelning i tjänsteförslagsnämnderna bör en kvotering övervägas. Hela rekryteringsprocessen till den högre utbildningen måste genomgå en översyn och göras mer jämställd. De satsningar på rekryteringsarbete som gjorts inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar har medfört att andelen kvinnor på grundutbildningsnivå har ökat. Alltfler kvinnor söker sig alltså till tekniska utbildningar, men det är fortfarande långt kvar till en jämn fördelning. Mer behöver göras för att få fler kvinnor att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Motsvarande satsningar måste också göras vid rekrytering till kvinnodominerande utbildningar. På universitetsoch vårdområdet har andelen i utbildning blivit allt mindre de senaste åren. Här behövs det initiativ för att öka rekryteringen av män till kvinnodominerade utbildningar. Det behövs också nära samarbete mellan grundskola, gymnasieskola och högskola för att få en jämnare könsfördelning vid de olika utbildningarna. En annan viktig förutsättning för att öka genomströmningen av andelen kvinnor i den högre utbildningen och få kvinnor att satsa på den akademiska karriären är att det finns möjlighet till arbete under ekonomiskt trygga omständigheter, vilket också självfallet gäller för män. Därför är genomförandet av fler doktorandtjänster och en satsning på mellantjänster de kanske två enskilt viktigaste åtgärderna för att stimulera kvinnor att påbörja den akademiska karriären. Fru talman! För att stärka studenternas roll i jämställdhetsarbetet under den tid de är i grundutbildningen borde de omfattas av bestämmelser motsvarande de som finns i jämställdhetslagen. Sådana motsvarigheter bör skrivas in i högskoleförordningen. Tidigare har högskolan kritiserats för sin tama jämställdhetspolitik mot studenterna. Men den kritik som rört jämställdhetslagens gamla utformning har fått visst genomslag då den nya utformningen av de paragrafer som gäller sexuella trakasserier antogs i och med propositionen om kvinnofrid. Den nya lagen inkluderar dock fortfarande inte studenter och doktorander. Paragrafen om sexuella trakasserier i högskoleförordningen är ett steg framåt, men det är långt ifrån det skydd som jämställdhetslagen innebär. Fru talman! Självfallet står Centerpartiet bakom alla sina yrkanden. Här väljer jag för tids vinning att yrka bifall till reservation 2 under moment 1 och reservation 7 under moment 10.
Fru talman! När jag lyssnar på Sofia Jonsson får åtminstone jag bilden av att hon ger uttryck för en ganska så god insikt i genussystemet. Det är därför jag är lite förvånad över att också Centern stöder den reservation som grundar sig på en moderat formulering. Kanske kan Sofia Jonsson klara ut det lite grann och ge mig exempel på kulturella och sociala egenskaper som är grundande på kön och som inte ska ifrågasättas. Det är den första frågan. Den andra frågan handlar om självförsvarsträningen. Jag skulle vilja höra vad skälet är till att Sofia Jonsson och Centerpartiet har valt att inte stödja det förslag som Vänsterpartiet har lagt fram. Det handlar, för att upprepa, inte om något obligatorium, utan om att vi vill att Skolverket ska få i uppdrag att uppmana och uppmuntra de skolor där eleverna vill anordna självförsvarsträning, enligt det som jag tidigare har anfört. Jag utgår ifrån att det inte handlar om att Sofia Jonsson anser att det budskap man ska ge till de tjejer är utsatta för övergrepp och våldtäkter ska vara: Ni kunde väl ha pratat om det. Det är det bärande argumentet i utskottsmajoritetens svar som det ligger i betänkandet.
Fru talman! Jag kan återigen höra att samma fråga ställs. Först till frågan om självförsvar. Jag har själv blått bälte i karate, och jag tycker att självförsvar och den träningen är oerhört bra och nyttigt för kroppen och också bra för självkänslan. De diskussioner som Vänsterpartiet hade i början om att vi nu ska införa självförsvar för alla tjejer, och att alla tjejer i skolan ska lära sig, är att fastna i den gamla fällan som Kalle Larsson själv var inne på. Där kan vi se likheterna med när vi diskuterar kvinnor som har blivit utsatta eller kvinnor som har blivit misshandlade. Det är kvinnan själv som måste skydda sig själv. Det är kvinnan som ska gömma sig. Jag vill göra tvärtom. Vad gäller Kalle Larssons andra fråga om biologiska olikheter har jag den åsikten att det finns både biologiska olikheter och kulturella och sociala olikheter. Någonting annat vore ganska dumt att uttrycka sig för. Det gäller framför allt den socialiseringsprocess vi har. Det kan man koppla till det jag sade i mitt anförande. Det handlar om uppfostran och det synsätt som vi har på pojkar och flickor redan under den tiden de föds och framåt. Man hanterar pojkar och flickor på olika sätt.
Fru talman! Det Sofia Jonsson i den senare delen av sitt inlägg ger uttryck för, att det finns både biologiska och sociala, och för allt del också kulturella, skulle jag kunna tillägga, skillnader mellan män och kvinnor är vi helt eniga om. Men det som anges i den motion som reservationen grundar sig på är: En modern jämställdhetspolitik försöker inte förneka eller utplåna de olikheter som finns mellan flickor och pojkar vad gäller kulturella, sociala och biologiska egenskaper. De bärande orden är här att man inte försöker förneka eller utplåna dessa olikheter. De biologiska behöver vi inte utplåna. Det kan vi vara eniga om. Det finns inga skäl till detta. Men varför ska det finnas sociala och kulturella skillnader och olikheter som vi inte ska ifrågasätta om de bara grundar sig på kön? Jag tänkte att kanske Sofia Jonsson som är insatt i frågan kunde ge mig exempel på sådana egenskaper. När det gäller självförsvar bemötte jag i och för sig det i mitt inledande anförande. Jag anser precis som Sofia Jonsson att också mycket annat måste göras. Det är i första hand männens ansvar att inte begå övergrepp. Men tills vi når fram till det samhälle där män inte längre begår övergrepp, är det då inte befogat att kvinnor faktiskt får möjligheten att försvara sig, att fler än Sofia Jonsson själv får möjligheten att känna det självförtroende som det innebär att kunna försvara sig mot ett övergrepp?

Fru talman! Två saker. Den första gäller självförsvaret. Eftersom Kalle Larsson verkar ha vidgat sin tolkning av den egna motionen, vill jag säga: Självklart! För de skolor och idrottsföreningar som vill starta och genomföra själförsvarsträning ska detta vara möjligt. Jag tycker också att det är bra att idrotten utökas, framför allt i skolan. Kalle Larsson talar om de manliga strukturerna och säger att det oftast är mannen som går fri. Kalle Larsson har tidigare också fört diskussioner om att mannen är det onda i samhället, vilket man också kan läsa om i den handbok för tjejer som Ung Vänster har tagit fram. Man kan där läsa om hur tjejer ska bete sig i ett jämställt samhälle. Det handlar bl.a. om hur vi ska kunna försvara oss fysiskt. Jag tycker att man ger uttryck för en ganska märklig jämställdhetssyn. Det som jag vill ha - och som jag hoppas också Kalle Larsson vill ha - är ett jämställt samhälle, där män och kvinnor inte ska bli lika men jämlika. Det är den strävan som vi ska fortsätta att driva gemensamt. Både Kalle Larsson och jag har t.ex. varit inne på att läroböckerna i skolan bör ses över i ett genusperspektiv. Vi skulle ha kunnat skriva flera reservationer tillsammans, bl.a. om jämställdhetslagen i skolan. Det välkomnar jag, Kalle Larsson.

Fru talman! Liberal politik tar alltid sin utgångspunkt i den enskilde individen. Man utgår från att människor är olika. Därför har liberaler i alla tider bekämpat hinder för individer att utvecklas, oavsett om de hindren berott på klasskillnader, olikheter mellan folkgrupper eller fördomar när det gäller könstillhörighet. Det har hänt mycket sedan de tidiga liberalerna började kämpa för rösträtt och andra rättigheter, och i dag är de flesta formella hinder avskaffade. Snart kommer även möjligheten att göra plikttjänst att erbjudas kvinnor i försvaret. Men det finns också mycket kvar att göra. Fortfarande är många av oss fångna i stereotypa uppfattningar om vad en könsroll är, och fortfarande är mannen eller det som uppfattas som mannens identitet en norm, det som man ska sträva mot. Den liberala feminismen arbetar inte i första hand genom att ge ökad makt till staten eller genom att med olika statliga åtgärder och regelverk förändra strukturerna. Där skiljer den sig delvis från den socialistiska feminismen. Den liberala feminismen arbetar i första hand för att ge alla människor mycket mer makt över sina egna liv. Den politiska uppgiften blir då att se och upptäcka strukturer som fungerar som hinder och att avskaffa dessa strukturer genom politiska beslut. Fru talman! Skolan är naturligtvis en struktur som fortfarande på många sätt är formad efter stereotypa uppfattningar och könsroller. Den är också en struktur som under de senaste 10-20 har börjat förändras kraftigt, så att läraryrket har blivit ett utpräglat kvinnoyrke. Jag vill först se på lärarna. Det blir naturligtvis en bättre utbildningsmiljö för barnen i förskola och skola om deras lärare är en blandning av män och kvinnor. Det finns här en tråkig koppling mellan löneutveckling och andelen kvinnor på en arbetsplats. Lärarnas löner har försämrats mycket kraftigt under de senaste 10-20 åren, och samtidigt har antalet män minskat.

När det gäller eleverna är naturligtvis jämställdhetsarbetet i skolan, bland mycket annat men kanske i första hand, en pedagogisk fråga. Det är uppenbart så att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor: när det gäller mognad om de är i samma ålder, när det gäller språk och sätt att uttrycka sig, när det gäller val av ämnen som man intresserar sig för i skolan osv. Det här måste pedagogiken anpassa sig till. Pedagogiken måste anpassa sig till de barn som man arbetar med i skolan. Det innebär inte att man behöver ta ställning till om de här skillnaderna för alltid kommer att bestå eller inte, men t.ex. kan möjligheten att ha åtskild undervisning under vissa kortare perioder ge flickorna en väldigt stor möjlighet. Trots att idrottsämnet på papperet har ändrats kraftigt i skolan och har en helt annan kursplan än för tio år sedan har jag mött många föräldrar som tycker att det är jättetråkigt för deras döttrar som inte är så roade av att spela fotboll och handboll att ha samundervisning i idrott - de skulle vilja ägna sig åt helt andra saker på idrottstimmarna. Här kan lösningen naturligtvis antingen vara att inte ha samundervisning eller att ändra ämnets karaktär. Det senare vore kanske att föredra. Först som sist måste det pedagogiska arbetet i skolan på ett helt annat sätt än nu anpassas efter att pojkar och flickor kommer dit med olika förutsättningar av olika anledningar. Folkpartiet har motionerat om en del lagmässiga förändringar som skulle påverka situationen i skolan. Bl.a. kräver vi att varje skola ska ha en handlingsplan mot sextrakasserier. Vårt tal om ordning och klara regler i skolan innebär bl.a. att skolan inte ska acceptera nedsättande könsord och andra typer av förolämpningar. Därvidlag behöver skolorna känna att de har stöd, inte minst från politiker i kommuner och riksdag. Också i högskolan har vi ett stort antal osynliga hinder, som visar sig i att betydligt färre kvinnor än män gör karriär och når t.ex. professurer eller andra fasta tjänster. I många ämnen finns det en kvinnlig övervikt i grundutbildningarna, men det är precis tvärtom när man börjar komma upp på doktorandnivå. Folkpartiet kräver i en motion att riksdagen ska begära en ordentlig analys och genomgång med ett genusperspektiv på tillsättningar av tjänster, t.ex. professorstillsättningar. Vad finns det för skillnader i bedömning av forskning och kompetens hos sökande beroende på vilket kön de tillhör? Det intressanta är att kunskaperna om människors omedvetna bedömningar män och kvinnor finns sedan lång tid tillbaka. Ändå använder man dem inte, eller vågar inte riktigt ställa den fråga som man gissar borde ställas. Redan för 10-20 år sedan gjordes undersökningar bl.a. på Lunds universitet som visade att när exakt samma tal spelades upp på en bandspelare bedömde de som lyssnade - i det här fallet studenter - sakinnehållet helt olika beroende på om det var en kvinnlig eller en manlig röst som läste upp det. Det är klart att det är viktigt att vara medveten om sådana här skillnader och även om att sådana här omedvetna grundinställningar och fördomar påverkar människor som bestämmer om tjänstetillsättningar osv. Det är också viktigt inom högskolevärlden att en forskarkarriär kan förenas med familjebildning. Det är svårt att göra karriär i högskolevärlden i dag om man är barnledig under en period. Det blir också väldigt svårt att doktorera, att kombinera det med barnledighet. Folkpartiet har inom andra områden som vi inte tar upp i dag ett antal förslag som också skulle underlätta möjligheten för kvinnor att leva ett flexibelt liv. Bl.a. skulle vårt förslag om att åstadkomma betydligt biligare hushållstjänster än i dag göra det mer möjligt för män eller kvinnor att få hjälp med praktiska saker i hemmet och förena familj med arbete. Folkparitet kräver också i en motion som avslås i utskottet att vi ska lagstifta om jämställdhetsregler för studenter som ska utformas på ungefär samma sätt som arbetsmiljölagen i dag. Det är ju så att studenter på universitetet inte har samma skydd som en anställd har enligt arbetsmiljölagen. Det innebär också att de inte har samma skydd mot sexuella trakasserier. Avslutningsvis, fru talman, måste kunskapen ökas. Därför är det viktigt med genusforskning. Den genusforskningskommitté som finns under Forskningsrådsnämnden måste få fortsätta sitt arbete även om riksdagen kommer att fatta ett beslut om en kraftig omorganisation av forskningsfinansieringen. Folkpartiets politik, fru talman, går ut på att behandla alla som individer, att utgå från att alla är olika, att använda lagstiftningen för att förhindra diskriminering och att använda forskning och utbildning för kartläggning. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 1
Fru talman! Envars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling. Det är en formulering hämtad, inte ur Folkpartiets partiprogram utan ur Friedrich Engels 1848. Marxismen står sig väl i förhållande till liberalismen i synen på individens frigörelse. Där kan Ulf Nilsson vara alldeles lugn. Jag ska ställa en fråga till Ulf Nilsson när han betecknar liberal feminism som makt över sitt eget liv. Vill Ulf Nilsson och Folkpartiet ge unga kvinnor makten att själva bestämma vilken tid på dygnet de vill gå genom den mörka parken, genom stadsdelen där ingen annan finns? Vill Ulf Nilsson och Folkpartiet ge unga tjejer den makt över sitt eget liv som det innebär att få möjligheten att lära sig självförsvar?
Fru talman! Jag tackar för den lilla snabbkursen i Marx inställning till individen. Tiden tillåter oss inte att ha den typen av ideologisk diskussion. Men det är ju inte precis politiska förslag som har frigjort enskilda individer som har utmärkt marxistiska partier under 1800-talet och 1900-talet, även om man säkert kan hitta en och annan formulering. Naturligtvis, Kalle Larsson, tycker jag att kvinnor precis som alla andra ska kunna röra sig när de vill och var de vill, vilken tid på dygnet som helst. Det ska de kunna genom att vi har ett sådant fungerande ordningssystem i samhället att de känner att de vågar göra det. Naturligtvis tycker jag att det är bra och riktigt att kvinnor lär sig självförsvar om de känner att detta ökar självkänslan och tryggheten, även om jag tycker att det yttersta målet är att detta inte ska behövas. Men jag kan inte se någon anledning till att vi i riksdagen särskilt ska fatta ett riksdagsbeslut om att uppmana skolor att lära ut självförsvar. Det finns ingenting i dag som hindrar skolor från att göra det.
Fru talman! Det är riktigt som Ulf Nilsson säger att vi inte hinner ta en djup ideologisk debatt. Den har vi nosat vid förut och den får vi väl tillfälle att se över igen, antar jag. Jag uppskattar att Ulf Nilsson säger att han inte har något emot att unga tjejer och säkerligen också äldre kvinnor får möjlighet att lära sig självförsvar. Men Ulf Nilsson vill inte att riksdagen fattar beslut om sådana saker. Vårt förslag går ju ut på att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram planer för och uppmuntra skolor att arbeta med att lära ut självförsvar. Det finns inget krav på att skolorna använder det. Det finns inget obligatorium involverat. Det är helt enkelt tänkt ungefär så att om många skolor börjar att använda sig av den här typen av undervisning skulle det väl också vara bra om det fanns centrala direktiv och planer, helt enkelt riktlinjer för hur man skulle kunna gå tillväga, hur undervisningen kan vara upplagd. Sådana råd och direktiv kan väl ändå inte stå i strid med en liberal uppfattning om hur självförsvar skulle kunna fungera i landets skolor?
Fru talman! Just nu har Skolverket fullt upp med att över huvud taget få skolorna att fungera och att få skolorna att uppnå kunskapsmålet. Jag är inte i dag beredd att tillstyrka nya direktiv, för de behöver så många nya direktiv inom en massa andra områden.

Fru talman! Det kanske inte är så dramaturgiskt riktigt i denna talarstol men först och främst ska jag likväl yrka bifall till betänkandet i sin helhet, så har jag det gjort. Det är ju, som alla här känner till men som jag nämner för protokollets skull, så att många av motionerna från allmänna motionstiden har ett halvår på nacken. En hel del av dem har säkert också sin upprinnelse i enskilda riksdagsledamöters engagemang och ibland också upprördhet över det som då för tillfället var i fokus i mediedebatten. Vi ser när vi går igenom motionerna i utskottet att det är en relativt bred uppslutning kring jämställdhetspolitiken i Sveriges riksdag bland våra riksdagsledamöter och våra partier. Det tycker jag är bra. Den uppslutningen har ju ökat också under senare år, vilket är välkommet. Jag säger relativt bred uppslutning därför att det ju fortfarande finns ett visst motstånd bland konservativa kretsar, om jag uttrycker mig så, som fortfarande envist bekämpar Carl Tham även om han avgått som utbildningsminister och som fortfarande ser det som ett hot att vi driver jämställdhetsarbetet aktivt framåt inom den högre utbildningen. Nu är inte Anders Sjölund från moderaterna kvar i debatten. Annars hade det varit frestande att göra någon ytterligare kommentar till moderaternas position i dessa frågor. Men som sagt, det är ett stort engagemang bland riksdagsledamöterna att motionera kring detta. Dock tycker jag att det i en sådan här debatt förtjänar att påpekas vilken roll vi i riksdagen har. Vi har ett styrsystem när det gäller skolan som innebär att vi har målstyrning. I riksdagen fattar vi beslut kring skollagen, kring läroplan. Det är inte vi i riksdagen som har till uppgift att tala om detaljer, om hur lärare, elever eller enskilda skolor ska arbeta med olika saker. Det bör vi tilltro professionen. Ändå är det väldigt tydligt i många av de motioner som har inkommit och som vi här har behandlat att det handlar om just det, om hur man vill att enskilda skolor ska arbeta eller hur lärare ska agera. Jag är övertygad om, och tycker att det är viktigt, att tusentals och åter tusentals elever och lärare faktiskt har större uppfinningsrikedom, engagemang och möjligheter att genomföra ett aktivt jämställdhetsarbete än vad 349 riksdagsledamöter förmår hitta på i motionsskrivande. Det är därför som vi ganska brutalt avslår olika förslag om att uppmärksamma kvinnliga författare, om självförsvarskurser, om könsuppdelad undervisning eller liknande. Det bör ankomma på dem som professionellt arbetar i skolan och är där som elever att fundera över och utveckla sina strategier. Jämställdhetsarbete har annars stått i fokus under 1999 inte minst tack vare att vår skolminister har valt att prioritera hela 1999 som det stora värdegrundsåret, ett år då vi försöker fokusera den svenska skoldebatten på den värdegrund som anges i skollag och läroplan. Vi fokuserar på helhet, på långsiktighet, på vilken stämning vi har i skolan, på vilken trygghet det finns i skolan, på hur vi arbetar med frågor om både rasism, mobbning och jämställdhet. Jag tror att erfarenheten av det här året i efterhand kommer att visa att de har haft stort genomslag. Vi har haft kurser och konferenser runtom i landet som varit oerhört välbesökta. Det har producerats material och böcker i stor utsträckning. Vi ser när vi är ute på skolor att det ger genomslag. Nästan på varje skola vi besöker pratar man om sitt värdegrundsarbete. Det gjorde man inte för två år sedan, eller för tre fyra år sedan. Det har gett ett genomslag och en acceptans att diskutera inte bara det som står i betygskriterier eller kursplaner, utan också det som står i läroplanen, vilket är det dokument som jag tycker ska vara väsentligt mer styrande för skolan. Vi ser att enskilda skolor har uppdaterat sina handlingsplaner. De har bedrivit temadagar. De utvecklar sin pedagogik och involverar föräldrar och elever och det omgivande samhället i jämställdhetsoch värdegrundsarbetet. Det ska bli spännande att se det långsiktiga resultatet av det. Från regering och riksdag har vi varit ganska tydliga när det gäller den rent formella kompetens eller reglering som vi hanterar här. Redan 1995 skärpte vi skollagen och talade om att alla som arbetar i skolan ska främja jämställdhet mellan könen. Skolan har ett ansvar att aktivt främja kvinnors och mäns lika rättigheter, motverka traditionella könsmönster etc. Det är internationellt sett en mycket stark jämställdhetslagstiftning som finns i skolans dokument. Trots det har vi följt upp det ytterligare genom att numera ålägga kommuner och skolor att göra årliga regelbundna kvalitetsredovisningar där vi ska följa upp hur man fullföljer styrdokumenten och de intentioner som finns där. Dessutom ger vi, och har vid olika tillfällen gett, särskilda uppdrag till Skolverket att tydligt följa upp det utvecklingsarbete som sker på skolan på detta område. Därutöver är det nu ett arbete i gång som innebär att vi följer upp värdegrundsåret med en fördjupningsstudie från Skolverket. Det ska bli klart i höst. Man gör fallstudier och ser hur alla har upplevt arbetet. Dessutom har vi, vilket alla här känner till, en sittande skollagskommitté som har möjlighet att ytterligare stärka jämställdhetslagstiftningen i skolan om man finner det nödvändigt. Den hanteringen tycker jag att vi ska överlåta på de partikamrater som vi har i skollagskommittén. Vi ska inte här i riksdagen gå före och besluta om detta. Det är mot den bakgrunden som många av de reservationer som kommit i det här betänkandet avslås. Vår uppfattning är att vi har en bra lagstiftning. Vi har bra regler som reglerar både kommuners och skolors skyldigheter och skyldigheterna för dem som arbetar i skolan att arbeta med jämställdhet. Det är möjligt att det finns utrymme för ytterligare justeringar, skärpningar och förtydliganden. Det kan både skolverk och skollagskommitté undersöka. Men - och nu kommer huvudpoängen - huvuddelen av jämställdhetsarbetet i skolan reglerar vi inte här, trots de förändringar vi kan göra. Det gör man i skolan. Huvuddelen av arbetet med att utveckla så att kvinnor och män, tjejer och killar känner sig trygga i skolan är att de som arbetar i skolan förmår att hantera det professionellt. Ett sätt att hantera det har varit att fokusera på värdegrunden, och genom tydliga politiska signaler tala om att det är detta vi vill att ni ska fokusera på, inte enbart den klassiska debatten om betygskriterier och kursplaner. Det är därför vi säger att vi måste förändra lärarutbildningen så att jämställdhetsarbete och genusperspektiv blir självklara delar i lärarutbildningen. Det är också därför som vi nu går fram med avregleringar av timplanen i grundskolan. Det ökar möjligheten för skolan att ta ett bredare grepp och skippa det som ibland varit en alltför tidsinrutad tillvaro i skolan, och i stället göra det som alla elever efterfrågar, nämligen diskutera det väsentliga och göra det när det är aktuellt, inte vänta till nästa vecka när man har en lektion då man möjligtvis skulle kunna göra det. Vi får en mycket mer flexibel användning av tiden i skolan. Det är det eleverna söker, och det tror jag också de flesta lärare gör. Jämställdhetsarbetet kom ju också i fokus under 1999 på grund av ett antal rapporter i medierna om sexuella trakasserier och grova könsord i skolan. Jag tror att det är självklart för alla här i riksdagen att vi aldrig kan acceptera könsmobbning eller trakasserier. Det är oacceptabelt. Därmed basta! Det slås fast i skollag och i läroplan. Jag ska för säkerhets skull läsa det. Det står så här: Den som verkar inom skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Dessutom: Sexuella trakasserier är att betrakta som en allvarlig form av kränkande behandling. Vi har fullföljt detta med skolverksuppdrag under 1999 som tittar på sex och samlevnadsundervisningen. Vi har en ganska skarp lagstiftning även här. Vi har reviderat kursplanerna relativt nyligen - efter det att motionerna skrevs, ska sägas till motionärernas försvar - med en tydlig markering i de nya reviderade kursplanerna att vi förstärker sex och samlevnadsundervisningen. Inte minst i de samhällsorienterande ämnena talar vi om att man måste arbeta mycket mer med att diskutera identitet, relationer, kärlek och inte bara biologi och det naturvetenskapliga perspektivet när det gäller sexualitet. Vi har dessutom - och det ska bli spännande att läsa - inom ramen för Värdegrundsprojektet ett ungdomsråd som utan vuxnas inblandning ska ge sin syn på hur vi kan utveckla sex och samlevnadsundervisningen. Jag tror att det är viktigt att vi från politiskt håll markerar att vi inte accepterar sexuella trakasserier. Samtidigt tror jag att det också är viktigt att vi är noga med att konstatera att man inte kan särskilja sexuella trakasserier i arbetet i skolan från mobbning eller rasistiskt beteende. Det kräver inte i så stor utsträckning olika strategier. Snarare är det samma typ av strategier, nämligen de vuxnas samtal med eleverna och elevernas samtal med varandra. Vi hamnar återigen i värdegrunden, har flera skolor sagt när de har diskuterat olika strategier för detta. Det är alltså inte betyg i ordning och uppförande eller räfst och rättarting som behövs för att komma till ordning med grova könsord i skolan, utan det handlar om att aktivt arbeta med det klimat man har i skolan och, självklart, att utveckla undervisningen där. När det gäller jämställdhet inom det högre utbildningsväsendet har vi kommit flera steg framåt under senare år, inte minst tack vare Carl Tham, som jag tyckte gjorde en fantastisk insats som utbildningsminister under sin tid. Det fullföljs nu av den nuvarande utbildningsministern. Jag ser att han sitter i salen, så det är säkrast att säga det. Här finns dock tydliga skillnader. Här har vi inte den breda uppslutningen i jämställdhetsarbetet mellan de politiska partierna i riksdagen. Det märktes tydligt i replikskiftet mellan Kalle Larsson från Vänsterpartiet och Anders Sjölund från Moderaterna att här har partierna helt olika ställningstaganden, inte minst när det gäller möjligheten att använda sig av positiv särbehandling. I dag står det att det finns möjlighet att vid likvärdiga meriter göra urval med hänsyn till kön i syfte att rekrytera studenter från det underrepresenterade könet. Jag tycker att det är en bra reglering. Jag tycker att den är hållbar. Det tyckte också Lärarutbildningskommittén när man hade möjlighet att justera detta. Det var en bred uppslutning kring det. Vi får se om det finns skäl att göra förändringar framöver. Vi har inte tillräckliga signaler som talar för att här göra det obligatoriskt att göra en positiv särbehandling, vilket Vänsterpartiet krävde i en motion. Däremot har vi även här, som jag har sagt tidigare, en stark jämställdhetslagstiftning på högskoleområdet, både för studenter och för anställda. Vi har tydliga regler i högskoleförordningen, ibland rena kopior - om man får uttrycka sig så - på det som står i jämställdhetslagstiftningen. Det är också för att jämställdhetslagen inte kan reglera förhållandet mellan studenterna. Därför måste vi ha en annan form att hantera det i högskoleförordningen. Högskoleverket har granskat detta. Många av er har, inte minst efter denna debatt, läst Högskoleverkets rapport som i stora delar är positiv eftersom den talar om att samtliga lärosäten följer lagen och följer förordningar, och har övergripande planer. Men - och det tycker jag att vi ska ta till oss - det saknas egna strategier att implementera jämställdhetsarbetet, att göra det på institutionsnivå och på mellannivåer inom högre utbildningar. Det är där problemen ligger. Jag tycker att Högskoleverket ska ha heder av att man lyfter fram ett antal lärosäten som har lyckats med detta, och som har lyckats med att genom hela den högre utbildningens struktur se till att fokusera på jämställdhet både med karriärplanering för kvinnliga doktorander och genom att ständigt uppdatera de rekryteringsmål man sätter. Det man entydigt pekar på i rapporten, som vi ska ta till oss, är vikten av ett tydligt ledarskap. Signalen från oss till alla de lärosäten som inte varit riktigt lika duktiga får bli att det är det ansvaret de ska ha. Därför ligger också ett uppdrag att Högskoleverket nu går ut till de enskilda lärosätena och kräver att de redovisar i sina årsredovisningar hur jämställdhetsarbetet fortlöper, och därutöver uppdaterar sina rekryteringsmål. När det gäller sexuella trakasserier har vi även här en liknande lydelse som i skollagen om att alla som arbetar inom högskolan är skyldiga att aktivt motverka etc. Det är t.o.m. så att här finns det tydliga disciplinära åtgärder, både mot studenter och arbetstagare som man kan vidta enligt högskoleförordningen. Men här finns ett problem, och det ska vi ta till oss. Problemet gäller mörkertalet. Inte minst forskarstudenter som kanske arbetar med längre uppsatser blir beroende av handledare och lärare, och vågar därför inte anmäla sexuella trakasserier. Här har inte minst Studentförbundet också agerat och reagerat. Mot den bakgrunden har regeringen gett Högskoleverket uppdraget att granska lärosätena, att göra en kartläggning av strategier, att möta sexuella trakasserier och se till att det blir legitimt att anmäla dem. Dessutom ska rättsläget redovisas. Detta är klart hösten 2000. Då tror jag att det finns alla goda möjligheter för oss - inte minst efter debatten som har förts här - att vara ganska sams om detta. Då kan vi ta till oss det som Högskoleverket redovisar och se om det finns någonting som vi i riksdagen har förmåga att göra tydligare för högskolorna, eller om det är på annat sätt som man ska arbeta vidare med detta. Låt oss också göra det sistnämnda i en ordentlig samverkan med studenterna. Det är min absoluta övertygelse - och detta tänker jag avsluta med - att om vi ska lyckas i arbetet med jämställdhet i både skolan och högskolan så är den viktigaste agenten den unga generation som nu finns där som studenter och elever. De måste känna sig delaktiga och själva få vara med och utforma det hela. Det ska inte vara vuxenvärldens pekfingrar som står där, utan snarare de gemensamma överenskommelserna mellan killar och tjejer om hur man ska hantera och ha relationer. Det tror jag kan vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Fru talman! Låt mig inleda med att säga att jag är djupt enig med Tomas Eneroth om att jämställdhetsarbetet förstås förs bäst på lokal nivå. Jämställdhet kan självfallet inte skapas uppifrån av någon annan, utan den måste erövras av dem som kräver jämställdheten själva. Det är naturligt att i det sammanhanget se studenterna som en viktig bidragande kraft. Men ibland kan det väl ändå vara så, antar jag, att vi från Sveriges riksdag kan ge lite fingervisningar om vad man skulle kunna ta sig för. Ta värdegrundsåret t.ex. Det är ett utmärkt projekt där man faktiskt pekar på visst innehåll i undervisningen. Jag föreställer mig att vi skulle kunna göra likadant när det gäller det som jag tidigare under debatten har fört fram, nämligen självförsvarsträningen för unga tjejer i skolan. Om vi kan ta fram material som handlar om frågor som rasism och mobbning, varför kan vi då inte också ta fram ett material som de skolor som vill kan använda sig av för att bedriva självförsvarsträning för unga tjejer? Min fråga till Tomas Eneroth är: Varför särskiljer han dessa saker i det här fallet?
Fru talman! Man kan se detta i två perspektiv. Det ena är det som jag försökte inleda med att säga, nämligen att jag tycker att vi ska försöka särskilja detta med att vi har en målstyrning för skolan. Vi kan ge i uppdrag till Skolverket att redovisa olika strategier. Sådana uppdrag finns också, och de har bedrivits inom ramen för värdegrundsåret. Man kan ha olika strategier och handlingssätt för att arbeta med jämställdhet och sexuella trakasserier. Men vi ska inte peka ut en metod som den möjliga vägen. Jag måste ändå fråga: Varför bara självförsvarsträning för tjejer? Om Kalle Larsson säger att det är väl okej att även killar ska få möjligheten - jag kände själv ibland när jag gick i skolan att man kanske skulle ha behövt det - måste man ställa sig frågan: Är det verkligen en prioriterad strategi att möta problemen med rasism och mobbning eller sexuella trakasserier på en skola att killar och tjejer har självförsvarsträning? Är det inte andra saker som borde vara mer prioriterade, om man nu ska ta skolans tid och utrymme för detta? Det valet vill inte jag att vi i riksdagen ska peka ut. Det valet ska man göra på de enskilda skolorna. Rättigheten att välja strategier ska skolorna ha. Själv ställer jag mig faktiskt ärligt tveksam till att detta skulle vara den mest prioriterade insatsen att göra. Det finns nog andra saker som är viktigare att göra för både killar och tjejer än att gå på självförsvarskurser. Detta var ett dubbelt svar till Kalle Larsson. Varsågod!
Fru talman! Jag måste säga att Tomas Eneroths svar förbryllar mig något. Är inte Tomas Eneroth medveten om det strukturella som ligger i killars trakasserier av tjejer, och att det drabbar på ett annat sätt än det som jag uppfattar att Tomas Eneroth talar om när han säger att också killar borde lära sig självförsvar? Då tror jag att han har ringa insikt i hur genuskontraktet fungerar bland unga killar och tjejer i Det finns nämligen ett systematiskt underordnande, och systematiska trakasserier riktade från killar mot tjejer. Det är det som måste brytas. Kvinnor och tjejer i skolan är systematiskt de som har sämre självförtroende, ett kroppsspråk och ett sätt att vara som innebär att de försöker försvinna så mycket som möjligt - medan killar är de utagerande. Det är detta som vi ska försöka råda bot på om vi kan på landets skolor. Vårt förslag har därför varit att ge Skolverket i uppdrag att just uppmuntra självförsvarsträning på landets skolor. Låt mig i min andra frågeomgång ställa frågan på ett något annorlunda sätt. Jag förstår ju att Tomas Eneroth inte är beredd att säga att riksdagen bör ge Skolverket det uppdraget. Han anser att de förändringar som ska ske och det jämställdhetsarbete som ska bedrivas på skolorna ska komma nedifrån. Jag tycker att jag har fått ganska tydliga svar från de borgerliga partierna om detta. Om vi antar att det på många skolor i landet visar sig att tjejer själva vill anordna självförsvarsträning av den typ som jag har redovisat - är det då Tomas Eneroths uppfattning som representant för socialdemokratin att en sådan självförsvarsträning bör uppmuntras av den skola där tjejerna själva vill?
Fru talman! För att svara på det sistnämnda: Jag tyckte att jag var tydlig där. Jag har ingenting emot att skolorna väljer sina strategier - det har de rätt att göra. Om det sedan är självförsvarsträning eller andra metoder så må skolorna avgöra det. Själv skulle jag möjligtvis göra en annan prioritering. Kalle Larsson behöver inte vara orolig. Jag delar helt och hållet hans uppfattning om att det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor och tjejer i detta samhälle - ja! Men det gäller ju inte bara våldet. Samma strukturella förtryck finns också i klassrummet och i alla möten som sker i skolan. Om vi nu vill förändra detta så undrar jag om det allra bästa sättet är att ge tjejer självförsvarsträning. Framför allt tror jag att det som behöver göras är att vi ger tid, utrymme och möjlighet för killar och tjejer att i klassrummet få diskutera könsroller och relationer. Det tror jag är bland det viktigaste som vi kan prioritera. Återigen: Ja, det finns självfallet ett strukturellt förtryck. Men det finns inte bara på våldets område, utan det sker i hela samhället. Framför allt sker det i klassrummet, och där har lärare ibland svårighet att hantera det. Jag tror alltså att det är viktigt att vi ger tid och utrymme för killar och tjejer att diskutera detta. Det skulle jag välja före självförsvarsträning, men jag tänker inte förbjuda det.
Fru talman! Först vill jag säga till Tomas Eneroth att jag tycker att värdegrundsåret är väldigt bra. Jag är glad att det är denna värdegrund som ligger fast - den som utgår från den etik som har förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Det är en bra grund för det jämställdhetsarbete som vi kan bedriva. Jag tyckte att Tomas Eneroth antydde att motionerna var lite gamla, att de inte skulle behövas, att detta sköttes direkt från kommunal nivå osv. Men vi har ju ändå ett ansvar för att stifta lagar och se till förordningar. Vi kan ta jämställdhetsreglerna för studenter som exempel. De saknas i högskoleförordningen. Studenter borde också få omfattas av en jämställdhetsplan. När nu inte heller den nya jämställdhetsplanen verkar arbeta för detta vill jag fråga Tomas Eneroth om han kan bekräfta att studenterna kommer att få en jämställdhetsplan. Sedan finns ju också lärarutbildningen. Det är också vårt ansvar att se till jämställdheten där. En annan del som jag tog upp är det nya teknikprogrammet, som verkar locka så få flickor. Det är ju ändå från statligt håll som man statuerar exempel och utformar ett nytt program. Det vill jag också ha besked om.
Fru talman! Tack för berömmet om värdegrundsåret! Jag tycker att det är skönt att det finns en bred uppslutning kring det. Jag tycker också att det är angeläget att vi allihop markerar för samtliga skolor, även friskolorna, att det är oerhört viktigt att de prioriterar värdegrundsarbetet och följer den värdegrund som vi har i läroplanen. Jag kan å ena sidan dela Ulla-Britt Hagströms oro för teknikprogrammet. Å andra sidan har jag varit ute på ett antal skolor där man mycket tidigt var medveten om riskerna, och sade att nu ska vi göra teknikprogrammet så att det tydligt rekryterar tjejer och bryter den sociala snedrekryteringen. Det ska bli intressant att se hur det blir. Jag delar oron eftersom jag också får en del oroväckande signaler. Låt oss nu se vad som händer när programmen kommer i gång på ett antal skolor och följa upp det. Hur marknadsför man programmen? Vilken betydelse har orden för programmen? Detta är viktiga signaler att ta till oss när vi sedan går vidare och gör översynen av gymnasieskolans programstruktur generellt. Om det är så att vi framöver, om kanske fyra fem år, ska göra om gymnasieskolans programstruktur till väsentlig färre ingångar än dagens, blir det ännu viktigare att ta till oss erfarenheterna så att vi inte cementerar de könsuppdelade val man gör till gymnasieskolan. När det sedan gäller jämställdhetsplanen och det uppdrag som ligger på Högskoleverket ankommer det inte på mig att ge något svar vad den rapporten kommer att sluta i. Ulla-Britt Hagström får nog ge sig till tåls tills uppdraget är redovisat.
Fru talman! Egentligen behöver vi inte invänta resultatet av teknikprogrammet. Jag redovisade ju hur det såg ut den 15 oktober 1998. Jag redovisade att det fanns 2,4 % tjejer på byggprogrammet, 1,7 % på elprogrammet, 2,9 % på energiprogrammet, 3,9 % på fordonsprogrammet och 6,7 % på industriprogrammet. Egentligen har vi en erfarenhet redan i dag. Vad gör vi åt det?
Fru talman! Jag tror samtidigt att många av dem som startade programmen gjorde det i ganska snabb takt för att hinna vara med. Då hann man inte fundera över hur man marknadsförde programmet. Det var därför jag särskilt valde det. Jag delar oron och tycker att det viktigt att man funderar inför nästa års antagning. Det är inte minst viktigt med beskrivningen av vad det är man väljer till. Samtidigt måste vi fundera på om inte den programstruktur vi har i dag bygger på en 10-15 år gammal uppdelning av arbetsmarknaden. Är den relevant inför framtidens arbetsmarknad? Låt mig ta ett exempel. Det finns specialutformade program där man valt att göra ett naturvetenskapligt eller tekniskt program eller ett industriprogram inriktat mot medier. På det sättet har man kunnat intressera och engagera oerhört många fler tjejer att göra det valet. Trots att det sedan blir lika bundet till en del tekniska ämnen som finns i elprogram, systemlära eller liknande har just själva beskrivningen av och sedan också innehållet i programmet lyckats attrahera nya grupper. Det är detta vi måste ta till oss i den framtida funderingen på hur gymnasiestrukturen ska se ut. Vi har en gammal uppdelning. Jag är medveten om att vi måste fundera vidare på hur vi utvecklar det tekniska programmet. Men samtidigt måste vi ta till oss de här erfarenheterna när vi funderar på den framtida programstrukturen för gymnasiet.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att Tomas Eneroth har en sund syn på jämställdhetsarbetet i skolan. Han vill utveckla och förbättra. Men samtidigt säger han att de förslag och de yttringar som partierna har lagt fram här inte är något riktigt nytt. Det är gamla förslag som ligger. Som vanligt får vi höra från majoriteten och Socialdemokraterna att de lyssnar till de nya konkreta förslag som vi kommer med och att det är på gång. Tomas Eneroth var också inne på att huvuddelen av jämställdheten ska vi inte besluta om här. Det är ett decentraliserat ansvar hur vi arbetar konkret i skolan och hur pedagogiken ser ut. Det är viktigt. Men det viktiga är ju också att vi här i riksdagen kan ge de förutsättningar som krävs för att arbeta ute i skolorna. Tomas Eneroth säger vidare att vi i riksdagen ska ha ett tydligt ledarskap. Vi ska agera tydligare, och vi ska visa på konkreta förslag. Fru talman! Då vill jag fråga Tomas Eneroth på vilka områden det är som vi ska visa det här tydliga ledarskapet inom jämställdheten. På vilka områden ska vi agera tydligare och vilka förslag funderar Tomas Eneroth på nu, eftersom han svarar så på flera av de förslag som vi har lagt fram?
Fru talman! Tack för det inledande berömmet. När jag sade att det ska vara ett tydligt ledarskap handlade det faktiskt om lärosätena. Om Högskoleverket gör en riktig bedömning i sin rapport om erfarenheterna från de lärosäten där man lyckats implementera jämställdhetsstrategier, visar den att det har skett på de ställen där man har visat ett tydligt ledarskap. Jag hoppas att det inte uppfattas så att jag tycker att jämställdhetsarbetet i huvudsak ska vara ett decentraliserat ansvar. Så är det inte. Vi ska vara, och måste vara oerhört tydliga i Sveriges riksdag. Det har vi också varit genom de skärpningar som vi nyligen har gjort både i skollagen och i högskoleförordningen. Vi är tydliga i ett antal olika uttalanden där vi talar om vilka regler som gäller och vad alla aktivt ska motverka. Sedan kan vi, och det har vi varit inne på i debatten med Vänsterpartiet, understödja det arbetet på olika sätt genom att peka på olika möjligheter. Det har vi gjort inom ramen för Värdegrundsprojektet där Skolverket har gett ut ett antal böcker och referensmaterial som har varit till stor hjälp i de olika skolorna. Genom en egen hemsida för värdegrundsåret kan vi också se till att sprida erfarenheter och delge dem till andra skolor. Det tror jag är viktigt. Men vi ska avhålla oss från - och det låter kanske lite krasst - att peka ut ett enda sätt att arbeta på. Skolornas förutsättningar är olika. Eleverna är olika. Och framför allt blir förutsättningarna att lyckas större om man själv känner delaktighet i det arbetsätt och den metod man väljer. I det arbetet ser inte jag några problem med det förslag som Sofia Jonsson framförde. Där ligger vi i samma linje. Sofia Jonsson tillhör ett parti som inte aktivt har motarbetat jämställdhetsarbetet inom vare sig högre utbildning eller skolan. Det stödet tackar jag för. Jag tycker möjligen att nästa steg ska bli extra intressant. Eftersom vi nu inser att tidiga insatser är oerhört angeläget för att barnen ska få en bra bild av manligt och kvinnligt, vet vi hur viktig förskolan är. En aktuell fråga framöver för oss i riksdagen är allmän förskola. Jag vill passa på att sända över den frågan till Sofia Jonsson. Hur ställer sig Sofia Jonsson till förslaget som kommer om att införa en allmän förskola?
Fru talman! Jag håller med Tomas Eneroth när han säger att mångfald är viktigt och att det finns många övergripande förslag och förutsättningar som vi här i riksdagen kan ta fram. Det är viktigt att vi har ett tydligt ledarskap. Jag fick inget riktigt tydligt svar på vilka konkreta förslag till åtgärder som majoriteten och Socialdemokraterna tänker gå vidare med. I dag har jag lagt fram ett par konkreta förslag, bl.a. det här om jämställdhetslagstiftningen när det gäller högskolorna. Det gäller sexuella trakasserier och att man ska omfattas av bestämmelser motsvarande dem som finns i jämställdhetslagen. Hur kan man gå vidare med det t.ex.? Vi tar inte upp fler doktorandtjänster som ett yrkande i dag, men är det någonting som man skulle kunna jobba vidare med inom socialdemokratin? Det handlar om ett genusperspektiv i forskningen. Jag tycker att det är tydliga och övergripande ledarskapsfrågor som vi kan ta upp här i riksdagen. Vi kan visa att genusperspektivet och jämställdhetsperspektivet är viktigt. Där kan vi agera, och sedan kan det utformas decentraliserat.
Fru talman! Jag tyckte att jag var tydlig i mitt anförande när det gäller jämställdhetslagstiftningen och sexuella trakasserier. Inte minst efter SFS agerande ligger det uppdraget på Högskoleverket. Jag tror att det är i höst som de ska återkomma till regeringen med en rapport. Med det underlaget tror jag att vi har goda förutsättningar att kunna föra en bra diskussion om vilka insatser vi ska göra. Om Sofia Jonsson ger sig till tåls ett antal månader kommer vi att ha ett brett och fördjupat underlag som vi kan ha som en grund för en gemensam diskussion. När det gäller hur man arbetar därutöver lutar jag mig också mot slutsatserna i den här rapporten. Nu gäller det att gå vidare, inte bara med det generella uppdraget att i årsredovisningar redovisa hur man fullföljer de jämställdhetsmål som finns inom högskolan utan också att se till att uppdatera de rekryteringsmål som lärosätena ska sätta. Det har varit en välkänd debatt om professorerna. För bara ett litet antal år sedan hade vi en fördelning med 7 % kvinnliga professorer och 93 % manliga. Men efter bra insatser av den socialdemokratiska regeringen och majoriteten här under den förra mandatperioden är nu förhållandet 11 % kvinnliga professorer och 89 % manliga. Det är inte på något sätt tillräckligt, men det är en bra början. Det är åtminstone en tydlig signal. Nu måste vi gå vidare och sätta nya rekryteringsmål, vara tydliga och utnyttja det generationsskifte som nu sker inom högskolevärlden till att också bryta den tydliga könssegregering som finns där.
Fru talman! Jag kan också instämma i en hel del av det Tomas Eneroth sade om att riksdagen inte ska lägga sig i detaljer när det gäller hur man arbetar på skolor och högskolor. Men vi kan ju peka ut inriktningen. Jag hade också tänkt ställa en fråga om jämställdhetslagstiftningen. Nu säger Tomas Eneroth att det finns ett uppdrag hos Högskoleverket. Det är ju inte något riktigt svar på det som Folkpartiet och andra partier föreslår i sina motioner. Vi föreslår faktiskt ett arbete för att ändra lagstiftningen så att vi får en jämställdhetslagstiftning i enlighet med arbetsmiljölagen, så att studenter omfattas av samma skydd som arbetstagare på arbetsplatser. Det finns många skäl till att studenter borde ha det skyddet. Ett skäl är att de är minst lika beroende av sina lärare, de upplever sig som lika beroende av dem som de anställda är av sina chefer. Det är också därför som studentorganisationerna har fört fram förslag till lagändring här. Här har vi ett sådant konkret exempel där jag är förvånad över att socialdemokraterna inte är beredda att ta ett steg framåt.

Det är ändå två konkreta punkter som jag tycker inte alls har någonting med detaljreglering att göra. Det ena har med lagstiftning att göra. Det andra har med forskning att göra.
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att jämställdhetslagen inte kan överföras direkt eller vara tillämplig eftersom studenter inte är anställda. Men stora delar i högskoleförordningen är ju helt likalydande. Men utgångspunkten för lagstiftningsarbetet måste ju vara att man har ett bra underlag, och i detta fall återkommer ju snart Högskoleverket med en bra rapport. Och innan vi sätter ned foten i lagstiftningsarbetet måste vi vara tydliga när det gäller om detta kommer att vara en verksam förändring. Och finns det andra strategier som vi i så fall vid samma tillfälle ska använda oss av? Det finns ju ibland en fara i att vi i vår iver att lagstifta i Sveriges riksdag slår hål efter hål i luften också. Då är det viktigt att vi är väldigt tydliga. Om vi dessutom kan hitta en bred samsyn i detta, så tycker jag att det vore angeläget. Jag vill ändå på förekommen anledning, eftersom Ulf Nilsson i sitt anförande talade om vikten av att vi rekryterar inte minst män till förskolan och till grundskolan, passa på att ställa den fråga som jag inte fick svar på från Sofia Jonsson om allmän förskola. Det är ju ett gammalt folkpartikrav, och jag tror att det nu är angeläget att vi höjer statusen för förskolan och ser till att den blir tillgänglig för alla. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv blir det väldigt viktigt. Vi höjer också statusen och ger fler män möjlighet att kanske kunna komma in och jobba där, inte minst om vi arbetar med riktad rekrytering och i något fall positiv särbehandling. I fråga om detta är jag nyfiken på hur Folkpartiet ställer sig till det kraftiga stödet till barn och jämställdhetsarbetet som detta skulle innebära.
Fru talman! Det är en fara att plötsligt lagstifta, säger Tomas Eneroth. Men det är klart att om riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag blir det ett ordentligt utrednings och remissförfarande innan den lagen kommer till. Så det är nog ingen risk att vi inom någon vecka plötsligt fattar beslut om någon lag som är dåligt underbyggd, utan det handlar ju om att fatta ett beslut om att vi bör lagstifta så att studenter får regler som så långt det är möjligt motsvarar dem som anställda har inom arbetsmiljölagen. Jag fick inte heller något svar på om Tomas Eneroth anser att man faktiskt snarast bör göra en sådan här ordentlig genomgång utifrån ett genusperspektiv av hur tjänstetillsättningen inom högskolevärlden går till. När det gäller den allmänna förskolan har ju Folkpartiet ganska länge drivit, och har det med i sitt partiprogram, att vi ska ha en allmän och kostnadsfri pedagogisk förskola med några timmars verksamhet om dagen som alla ska ha möjlighet att delta i. Det förslaget välkomnar vi alltså, medan vi däremot, vilket har framkommit i andra sammanhang, säger nej till förslaget om maxtaxa för barnomsorgsverksamhet under hela dagen. Men då tycker jag också att det är viktigt för seriositeten i den nya allmänna förskolan att vi fattar beslut om att den ska drivas av pedagogiskt utbildad personal, ett förslag som socialdemokraterna hittills har avvisat när Folkpartiet har fört fram att lärarna i förskolan som har det pedagogiska ansvaret ska ha pedagogisk utbildning. Det är viktigt.
Fru talman! Jag tror nog att Ulf Nilsson och jag kan vara eniga om att vi bör utforma en lagstiftning som så långt det är möjligt stärker studenternas rättigheter och skydd när det gäller jämställdhetsarbetet generellt och när det gäller sexuella trakasserier eller andra typer av trakasserier. Och det pågår som sagt ett beredningsarbete, ett uppdrag från Högskoleverket, som snart ska rapporteras. Och mot bakgrund av det kan vi väl båda med spänning invänta regeringens reaktion på detta. När det gäller forskningen och delarna i detta är en forskningspolitisk proposition aviserad till hösten. Då tror jag att det finns alla förutsättningar att föra en ordentlig diskussion, inte minst om forskningen ur ett genusperspektiv. Beträffande det sistnämnda däremot, om allmän förskola, låter det väldigt trevligt och betryggande att få höra att Folkpartiet uppenbarligen kommer att medverka i att vi nu får en allmän förskola till stånd. Och det tycker jag känns angeläget. Sedan är det bara att beklaga att maxtaxan som i sin konstruktion verkligen är ett jämställdhetsförslag inte stöds av Folkpartiet. Men vem vet, när förslaget väl hamnar i riksdagen så kanske även Folkpartiet kan svänga och stödja även det förslaget. Det tror jag vore bra för barnfamiljerna, och det vore framför allt bra för jämställdheten i det här landet.

Fru talman! Betänkandet Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan innehåller flera olika moment. Förslaget om ändringar i högskolelagen behöver jag inte kommentera särskilt mycket. Där är utskottet enigt. Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för personal och studenter. Det sägs också att studenterna ska ta aktiv del i arbetet att vidareutveckla utbildningen, och det är bra. Jag ska i stället nöja mig med att kommentera andra förslag som vi tar upp framför allt i vår kommittémotion Ub13. Jag börjar med vårt förslag att nationella utvärderingar ska präglas av mångfald och variation. Därför vill vi ha flera oberoende organ. Det kan gälla institutioner, organisationer och andra som behärskar de områden som är aktuella. Vi tycker också att det är rimligt att olika lärosätens resultat är offentliga. Vi förordar också ett fristående kvarlitetsinstitut, som alltså står fritt i förhållande till statliga myndigheter, och att riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag om det. Genom upphandling skaffar man sig den kompetens som behövs för att klara sitt uppdrag. Myndighetsfunktionen ska dock, enligt vår uppfattning, ligga kvar hos Högskoleverket. Vi har en liknande uppfattning när det gäller ungdomsskolan, som jag var inne på tidigare när vi diskuterade ett annat betänkande här för några timmar sedan. Vi menar att Skolverket inte ska syssla med kontroll och främjande uppgifter, alltså inte båda. Vi är några partier i riksdagen som har den här uppfattningen. När det gäller vuxenutbildning enades faktiskt samtliga ledamöter, vilket jag också har påpekat tidigare i dag, i Kunskapslyftskommittén i veckan om att föreslå olika organisationer för kontroll och främjande när det gäller all vuxenutbildning som erhåller statsbidrag. Vad som är rätt i det ena fallet kan rimligen inte vara helt fel i det andra fallet. Och jag skulle vilja fråga socialdemokraternas företrädare här Majléne Westerlund Panke om det inte är dags att göra en liknande organisation för högskolan som hennes fem partivänner gjorde för vuxenutbildningen i tisdags när vi lade fram det betänkandet. Antagningsreglerna är nästa fråga som jag helt kortfattat vill ta upp. Utskottet konstaterar alldeles korrekt att socialdemokraterna återinförde en centralisering av urvalet av sökande till grundläggande högskoleutbildning under budgetåret 1995/96. För övrigt hänvisar man till en proposition som ska läggas fram mot slutet av detta år. Men det hindrar ju inte utskottet från att kommentera vårt motionsförslag om att återgå till ett friare antagningsförhållande som ger högskolor och universitet större möjlighet att profilera sig på den här punkten, vilket också har en direkt koppling till kvalitetsutvecklingen inom högskolan. Ett skäl som utskottsmajoriteten anför mot friare antagningsregler är att de sökande studenterna med vårt förslag - vi som vill ha friare antagningsregler - inte klarar av att överblicka sina möjligheter att komma in på en högre utbildning. Genom central intagning hjälper man alltså de sökande på traven. Jag tror inte att det argumentet håller. Svenska ungdomar, och vuxenstuderande också för den delen, väljer ju i dag i stor utsträckning att studera utomlands, mycket mer i dag än för bara några år sedan. Och där finns det inte någon central intagning, och de klarar det här alldeles utmärkt. Och hänvisningen till att vårt centralistiska system skulle hjälpa studenter från studieovana hem att söka, som det också står, tror jag inte alls på. I så fall skulle vi ju inte ha samma sociala snedrekrytering i dag som vi hade när jag för länge sedan var ung student. Men det har vi - med central intagning. Det sista argumentet som utskottsmajoriteten anför mot friare regler för intagning till högskolan är inte mycket bättre, som jag ser det. Man skriver att lärosätena med vårt förslag skulle ägna mindre intresse åt att utveckla sin undervisning och mer åt att tävla med varandra om att dra till sig de mest kvalificerade sökandena. Detta skulle inte höja kvaliteten i högskolesystemet som helhet, menar man. Tänk, fru talman, jag tror att det är precis tvärtom! Om högskolorna tävlar om de bästa studenterna gör de det givetvis genom att erbjuda en bra utbildning och en bra forskning. Hur det skulle sänka kvaliteten förstår jag inte alls. Det är ju precis tvärtom. Jag har, fru talman, på senare tid varit i kontakt med några fristående högskolor. I ett fall vet jag att man för vissa utbildningar har beslutat att låta 75 % 25 procenten bestämmer man själv över. På så sätt kan man ta hänsyn till studenternas olika kvalifikationer och dem som inte riktigt svarar upp mot intagningsreglerna när det gäller den nationella regleringen. Man har en viss erfarenhet av detta sedan flera år. Resultatet, säger man - i varje fall på ett par högskolor som jag talat med - är mycket tillfredsställande för alla parter. Man har fått mycket bra studenter och man har fått studenter med olika typer av bakgrund som annars inte hade kommit in. Jag skulle vilja pröva lite med Socialdemokraternas företrädare här om det inte vore en kompromisslösning att pröva t.ex. att de statliga högskolorna gick med på att det reserverades låt säga 25 % till en annan intagningsnorm än man har när det gäller den nationella regleringen av urvalet; detta för att få in lite andra studenter än man annars skulle få. Jag riktar mig alltså till Majléne Westerlund Panke. Systemet är alltså prövat på några högskolor, med gott resultat. I anslutning till vårt förslag om att ge högskolorna större frihet vill vi också lägga ett större ansvar på lärosätena att själva svara för informationsflödena till och från studenterna. Man kan säga att de båda förslagen hör ihop. Om varje högskola själv får ta hand om sin egen information, där man också presenterar utbildningens kvalitet och resultat, ger man studenterna den kunskap som behövs för att kunna välja den utbildning och det lärosäte som önskas. I den här informationen ska man också redogöra för regler för antagning och urval som finns på den speciella högskola som ger ut informationen. Man har ju ansvaret fullt ut. Fru talman! Sedan vill jag säga några ord om ämnes och programutvärderingar som vi tillsammans med Folkpartiet tar upp i reservation nr 4. Vi tycker faktiskt att sex år är ett alltför långt intervall inom dagens högskola. Jag kan tänka mig att det skulle fungera om vi hade kvar universitetsstrukturen från gångna tider. Då kunde man faktiskt använda samma kurskatalog år efter år. Men om man i dag besöker en dynamisk högskola och återkommer några år senare är det väldigt mycket som man inte känner igen. Det är givetvis önskvärt med en utvärdering som är aktuell. Så är det inte efter fyra, fem eller upp till sex år. I motionen har vi med vår gamla käpphäst, att resursfördelningen i större utsträckning ska styras av studenternas egna val. Argumenten för detta är säkert kända för de flesta. Ett viktigt argument är att studenternas valfrihet ökar, att man får större möjligheter att komma in på just den utbildning och vid just det lärosäte som man verkligen vill till. Ett problem med det nuvarande systemet är ju att många platser faktiskt står tomma, t.ex. inom kvalificerade tekniska utbildningar. Det gynnar ingen, såvitt jag kan förstå. Till sist, fru talman, vill jag bara säga att jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1 under mom. 2.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar heter Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan. Själv skulle jag vilja inbegripa studentinflytandet i just kvalitetsutvecklingen. Kvalitet är ett begrepp som omfattar väldigt mycket. Om jag försöker utgå från studenternas perspektiv, vad är då kvalitet? Kvalitet är att ha makt över sitt liv. Kvalitet är också delaktighet i fråga om de livsvillkor som gäller. Ordet studentinflytande låter inte lika aktivt som ordet elevdemokrati. Jag har funderat lite grann på det. Varför har vi bytt ut begreppet demokrati, som ju handlar om delaktighet och medbestämmande, mot begreppet inflytande, som mer låter som att det hela ska stanna vid ett slags möjlighet att påverka en viss fråga? Jag skulle vilja se att vi hade elevdemokrati. Det är väldigt bra. Men ska inte inflytandet och delaktigheten öka i utbildningssystemet med stigande ålder snarare än tvärtom? De flesta studenter känner inte ens att de har inflytande eller särskilt stora möjligheter till demokratiskt beslutsfattande om sina villkor. Många upplever att det är svårt att komma intill och påverka sin vardag inom högskolor och universitet. Här kan man fråga om skälen. Det behövs nog en noggrann analys om vi på allvar tror att studenterna ska kunna bidra med något som är direkt kvalitetshöjande. Det tror jag. De kommer med nya tankar och idéer och framför allt kan de bättre tydliggöra sina behov än vi som arbetar och allra helst än vi politiker kan. Studenterna är den största resursen inom högskolan. Studentinflytande har dock inte enbart med själva proceduren inom lärosätet att göra. Studentinflytande handlar kanske först och främst om att studenten som människa får vara med och påverka sitt yrkesval och får möjlighet till den kunskap som detta yrkesval innebär. Så är det inte i dag. Vi har ett alltför socialistiskt styrt system där politikerna driver människor att göra vad de kanske inte önskar eller ens har läggning och begåvning för. Vi människor är inga svarta lådor som man fyller med något och så händer inget, och så händer inget men till sist kommer det ut en kompetent tekniker som ett företag vill anställa. Så förhåller det sig inte. Det är hög tid att ge upp detta tänkande en gång för alla. En västerländsk humanistisk människosyn innebär att människor föds olika, tar upp påverkan från omvärlden olika och lär sig olika saker. En människas välmående och tillika livskvalitet nås när hon får så att säga förverkliga sina intressen och behov. Då lär hon och då kan hon vara med och utveckla och forska i samhället, till glädje och nytta för många. Ytterst är det människans fria vilja som ska bejakas om vi ska konkurrera på kunskapsfronten. Fru talman! En ung människas intresse för människors livsvillkor som vi finner inom humanismen kan inte ändras till intresse för fysik och teknik därför att regeringen ger platser till det. I dag utestängs många från att förkovra sig vag gäller egna intressen, medan en rad studieplatser, ja, flera tusen, som skattebetalarna betalar för står tomma; detta därför att studenterna inte vill sälja sina intressen eller sin själ för en grynvälling - grynvälling därför att det inte tillhör den kunskap som de prioriterar. Den dagen vi som är tekniskt intresserade redan från barnsben får stimuleras att syssla med teknik - för många först praktiskt och sedan teoretiskt - kommer det också ett tryck på tekniska utbildningar att finnas. Redan under barnaåren grundläggs de intressen och värderingar som sedan följer med till valet av yrke. Så sent som i förrgårkväll talade jag med Anders Flodström, rektor vid KTH. Han uttryckte sin lärandeprocess i teknik och sade: När jag bara fick hålla på med teori klarade jag inte det. Jag klarade inte av att utveckla mina egentliga intressen men när jag fick handha saker med mina händer och det praktiska sökandet väcktes också min förmåga att ta till mig det hela teoretiskt. Detta kan väldigt många vittna om. Men om vi undervärderar den praktiska kunskapen i de tidiga åren för barnen får de elever som faktiskt har teknisk förmåga och som har fallenhet och läggning för tekniska yrken inte utveckla sin förmåga. Jag menar att vi har en stor kunskapsreserv som vi skulle kunna ta vara på mycket bättre väldigt tidigt i åldrarna. Jag har själv studerat kvinnor som varit tekniker. De hade alla tidigt kommit i kontakt med teknik för att kunna vara goda lärare i teknik. I dag är det dumdristighet, tycker jag, hos regeringen att flera tusen får finnas på tekniskt gymnasium när det samtidigt finns sådana som vill utveckla sina intressen inom humaniora. Varför finns denna orealism hos regeringen? Det är en fråga som jag vill ha ett svar på i kväll. Jag vill också ha svar på om det är förenat med vår värdegrund att man använder ekonomiska resurser för att styra människors val av kunskaper som också får konsekvenser för deras yrkesval? Fru talman! Jag har berört inflytandet i själva utbildningen, och jag har berört innehållet i utbildningen, som har direkt koppling till de platser som regeringen dimensionerar. Kristdemokraterna har hela tiden hävdat att utbyggnaden inte får urholka kvaliteten på undervisning och forskning. Det finns ett samband mellan dimensionering och kvalitet. Vi vill inte ha obligatorisk utvärdering på varje enskild kurs, men vi anser att utvärdering ska finnas för varje program och helhet. Vi behöver riva ett statiskt system och öppna upp för flexibilitet med hänsyn till människors olikheter. Då höjer vi kvaliteten. Fru talman! Jag ställer mig självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 6 under mom. 6 och reservation 8 under mom. 17.
Fru talman! Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om kvalitetsutvecklingen i högskolan. Dagens situation för att garantera och utveckla kvaliteten i högskolan anser jag är otillfredsställande. Centerpartiet har efterlyst en strategi för hur kvaliteten i högskolan ska kunna säkras inte minst med tanke på den stora utbyggnad som skett av den högre utbildningen. Det är viktigt att nu matcha utbyggnaden av utbildningsplatserna med att säkra kvaliteten. Vi måste höja forskningsandelen och ge studenterna en bra arbetsoch studiemiljö. När vi nu diskuterar studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan ser jag att det är en stor brist att regeringen helt bortser från hur olika studiesociala frågor påverkar utbildningskvaliteten. Alla ska ges lika rätt och möjlighet till högre utbildning. Den enskilde ska inte behöva avstå från högre studier av ekonomiska eller sociala skäl. Goda sociala och ekonomiska villkor är en förutsättning för att studenterna ska ha möjlighet att koncentrera sig på sina studier. Bra studiesociala villkor stimulerar också till ett mer aktivt kunskapssökande. Vi vet att studenternas studiemiljö och formerna för olika typer av stöd och service för studenterna har betydelse för studentinflytande. Delvis utgör det ofta förutsättningar för att studenterna ska kunna utnyttja sin tid effektivt och klara av såväl studiekraven som vad som i övrigt hör till högskolestudier. Jag skulle därför vilja fråga utbildningsministern varför man helt har bortsett från de studiesociala frågorna i förslaget om kvalitetsutvecklingen i högskolan. Är det så att ministern har sett att det inte är så viktigt att diskutera det i kvalitetsarbetet? Fru talman! Vad gäller frågan om studenternas inflytande inom högskolan finns det en del att göra. Ur rapporten Studieinflytande inom högskolan går att läsa: "Studenterna känner att de inte tas på allvar, att de inte respekteras och många studenter framför att de känner en frustration över att deras åsikter, synpunkter och förslag inte efterfrågas eller när de ändå framförs inte bemöts med intresse och respekt." Man skriver också: "Vi anser att studenterna har fog för sitt missnöje. Den enskilde studenten har små möjligheter att påverka. Det beror främst på att studenten har en så svag ställning inom den svenska högskolan." Ett bristande studentinflytande är inte bara ett problem för studenterna. Ett kunskapssamhälle måste utbilda kreativa, kunskapssökande människor. Det är bl.a. genom studentinflytande som studenterna får många av de färdigheter som värdesätts i samhället och arbetslivet såsom ett kritiskt förhållningssätt, problemlösningsförmåga, självständigt tänkande och förmåga att söka kunskap. Vi måste ha en ny syn på studenten och studentens roll inom den högre utbildningen. Ett genuint studentinflytande i högskolan innebär att studenten ses som medansvarig och en medaktör. Ett ökat studentinflytande är både en nödvändighet och en självklarhet. Det är självklart att studenternas åsikter ska efterfrågas. Studenternas synpunkter måste också resultera i konkreta förändringar. Om studenternas synpunkter inte tas till vara riskerar inflytandet att bara bli ett skeninflytande. Grunden för ett optimalt studentinflytande är ett gott formellt inflytande. Vi stöder därför förslaget om att studenterna ska ha rätt att vara representerade i samtliga beslutande organ på högskolan samt att samrådsskyldighet bör föreligga om beslut delegeras till tjänstemän. Centerpartiet anser däremot att andelen studenter i styrelser såsom högskolestyrelse samt fakultetsnämnd bör uppgå till minst en tredjedel, och representation på lägre beslutsnivåer bör vara minst 50 % av styrelsens ledamöter utöver ordföranden. För att studenterna också ska ha de praktiska möjligheterna att utnyttja sitt inflytande behöver de kunskap om hur de olika organen fungerar. Tydliga arbetsordningar bör därför finnas för varje beredande och beslutande grupp. I betänkandet skriver majoriteten att det är viktigt med information. Det är viktigt att studenterna vet hur man ska agera för att kunna utveckla sitt inflytande, men längre vill man inte gå. Jag vill gå steget längre och skriva in i högskolelagen om en skyldighet med en arbetsordning för universiteten och högskolorna. Fru talman! Regeringen föreslår att högskolor vars utbildningar uppvisar bristfällig kvalitet i utvärderingar riskerar att förlora sitt tillstånd att utfärda examina i sådana utbildningar. För att inte studenterna ska stå utan utbildningsplats och möjlighet till fortsatta studier bör det därför finnas tydliga varningssystem, och studenternas rättssäkerhet ska beaktas vid eventuella examensindragningar. I propositionen skriver man att den ökade verksamheten med utvärdering medför ökade kostnader för Högskoleverket och att regeringen avser att återkomma i den frågan i den kommande budgeten. Det är viktigt att understryka att det arbetet verkligen leder till tydliga resultat. De ökade resurser som ska tillföras Högskoleverket får inte tas från den redan hårt ansträngda grundutbildningen eller forskningen. Pengarna ska inte tas från det. I betänkandet skriver majoriteten att högskolorna inte ska få mindre pengar, men ställer vi högre krav på skolorna måste de få kompensation för sitt arbete. Är majoriteten beredd att stärka högskolornas kvalitet måste de också få tillräckliga resurser. Jag vill därför fråga socialdemokraternas representant om vi kan räkna med att det kommer mer resurser till högskolorna och universiteten till våren och hösten? Fru talman! Som jag sagt tidigare är de studiesociala frågorna en viktig del i kvalitetsutvecklingen i högskolan. I den rapport som jag åsyftade tidigare, Studieinflytande inom högskolan, skriver man: "Vi vill påpeka att en del av de förhållanden som råder på högskolan inte skulle accepteras på någon annan arbetsplats eller någon annanstans i samhället." Utifrån bl.a. detta är det viktigt att göra en heltäckande beskrivning av studenternas studiesociala situation. Många enskilda frågor som berör studenterna har behandlats av oss här i riksdagen. Många beslut har varit till studenternas nackdel, och den sammantagna effekten har för många blivit alltför stor. Därmed tycker jag att regeringen bör tillkalla en studiesocial utredning, något som jag tidigare har förespråkat - detta för att få ett underlag till det framtida studiesociala ställningstagande som måste göras i riksdagen. Några av de saker som skulle kunna ingå är frågan om bostäder, enhetligt studerandebegrepp, arbetslöshetsförsäkring, socialbidrag och arbetsmiljö. I en sådan utredning måste studenterna också ges en ordentlig representation. Eftersom de studiesociala frågorna inte har hanterats i det betänkande som vi behandlar i dag vill jag fråga ministern om tanken var i stället att en studiesocial utredning skulle komma härnäst. Det skulle vara intressant att höra om så var tanken. Fru talman! Avslutningsvis står jag bakom alla Centerpartiets yrkanden, men väljer för tids vinning att yrka bifall bara till reservation nr 1 under mom. 18.

Fru talman! Som alla vet har antalet platser vid högskolor och universitet i Sverige kraftigt byggts ut under de senaste åren. Denna utbyggnad har varit nödvändig. För att man ska klara av att vara en ledande kunskapsnation i framtiden måste fler människor få högre utbildning. Hade Folkpartiet fått vara med och bestämma hade utbyggnaden genomförts med kvaliteten i fokus på ett helt annat sätt. Det finns tyvärr inslag i regeringspolitiken som tyder på att regeringen tycks tro att det går att bedriva undervisning som håller ungefär samma kvalitet för fler studenter utan att man tillskjuter mer resurser per student. Nu välkomnar Folkpartiet att regeringen i en proposition betonar kvalitetsfrågorna och tar dem på allvar. Vi har länge uttryckt oro över olika tecken på eftersatt kvalitet i den högre utbildningen. Därför instämmer Folkpartiet i propositionens huvuddrag. Det är viktigt att dessa frågor diskuteras. Men vi tycker att propositionen är för allmänt hållen och att den innehåller alldeles för få konkreta förslag när det gäller kvalitetsutveckling. Regeringen konstaterar att den högre utbildningen expanderar kraftigt, men gör i den här propositionen ingen konsekvensanalys av hur det kvalitativa innehållet i den svenska högre utbildningen kan ha påverkats av denna expansion. Folkpartiet kräver att det görs en ordentlig konsekvensanalys och att högskolans tillväxt ska utvärderas med avseende på bostäder, lärartillgång, tillgång till lärarplatser och läsplatser, större undervisningsgrupper samt brist på lokaler. Denna konsekvensanalys begärs inte av Folkpartiet för att vi vill hitta argument för att säga nej till fortsatt expansion. Men det är ohederligt att inte våga ställa frågor om hur det står till. Vi får inte blunda för de svårigheter som eventuellt uppstår, utan vi måste tvärtom gemensamt försöka att lösa dem. Annars är Folkpartiets mål att vi ska sträva mot att ca 50 % av en årskull ska gå vidare till en högre utbildning. Högskolor och universitet behöver tusentals nya lärare under de närmaste åren. Det kommer att bli aktuellt med pensionsavgångar. Det behövs högskoleutbildade och disputerade lärare på många håll, lektorer i gymnasieskolan, forskare i industrin, utredare osv. Det examineras bara ca 1 600 doktorer varje år. Det återstår att se vilka effekter som doktorandreformen har fått. Det har blivit betydligt färre som doktorerar, men det återstår att se hur många som kommer att avsluta sina doktorandstudier. Bristen på lärare leder ibland till att mindre högskolor får köpa in lärare från institutioner vid andra större universitet i närheten. Läraren får åka till den lilla högskolan, och det gäller även ibland studenterna eftersom det inte finns plats på den stora högskolan. Det är klart att det finns en hel del som man skulle behöva titta närmare på. Fru talman! Som jag sade inledningsvis uppskattar Folkpartiet att regeringen på allvar nu börjar arbeta med kvalitetsfrågorna. Vi tycker också att det är bra att regeringen framhåller att det är viktigt att Högskoleverket är självständigt och har en oberoende granskningsfunktion. Folkpartiet anser dock att det finns anledning att gå betydligt längre och pröva att inrätta ett helt från Högskoleverket och departementet fristående organ för kontroll av kvalitet och för uppföljning och utvärdering i högskolan. Här kan vi använda samma argument som när vi föreslår kvalitetsinstitut för skolan. Det är väldigt svårt för en myndighet att vara utvecklande - främjande, som det heter - och att samtidigt vara objektivt kontrollerande av kvaliteten. Det här ska inte i första hand ses som kritik mot dagens högskoleverk som enligt min mening på senare tid har agerat väldigt självständigt och tagit en hel rad viktiga initiativ. Men det är, som sagt, mycket svårt med denna dubbelroll i längden. Folkpartiet menar att en sådan myndighet inte skulle behöva vara särskilt stor. Det räcker med ett begränsat antal tjänstemän som kunde vara tillsatta under en begränsad period och bytas ut efter fyra fem år. Ett sådant här fristående organ föreslogs i politisk enighet i betänkandet Forskning 2000, och jag tycker att det finns anledning att gå tillbaka till det förslaget. De granskningar som regeringen föreslår välkomnar vi. Men man föreslår alltför långa tidsintervaller. Sex år är för lång tid. Det hinner hända mycket på sex år inom högskolevärlden. Folkpartiet yrkar att regeringen ska återkomma med ett förslag med kortare intervaller i granskningen. Det finns många sätt att utvärdera kvaliteten. På andra håll i världen använder man sig av s.k. rankningsmetoder. Man jämför ett antal fakta och sätter upp listor. Detta kan verka nästan lite banalt och hämtat från sportens värld. Men det ger en väldig tydlighet under förutsättning att siffrorna är riktiga. Vi tror att en rankning av antalet examina, av bedömning av C-uppsatser, av bedömning av avhandlingar som presenteras med jämna mellanrum skulle kunna vara en intressant uppgift för ett nytt kvalitetsinstitut. Som exempel kan nämnas ESO-rapporten, En akademisk fråga om rankning av C-uppsatser, som avlämnades för ett halvår sedan. Den rapporten visar svart på vitt - efter genomläsning av C-uppsatser utan att man vet från vilka högskolor de kommer - att det finns generella skillnader mellan olika högskolor när det gäller C-uppsatsernas kvalitet. Sådana uppgifter ska vi inte vara rädda att ta till oss. När det gäller kvaliteten ligger det också ett kvalitetsmått i vilka högskolor och universitet som studenterna väljer. Folkpartiet tillhör dem som anser att det är mycket viktigt att vi får in faktorer som gör att resurserna följer dit studenterna söker sig. Alla är medvetna om att ett sådant här system inte är hundraprocentigt genomförbart. Men det är genomförbart en ganska lång bit på väg. I dag kan vi se köer med studenter till vissa utbildningar i vissa delar av landet och som dessa universitet och högskolor är beredda att ta emot, men studenterna får inte plats där. På andra håll finns det tomma platser. Studenterna väljer annan utbildning i stället. Det är självklart att man inte kan ha ett system som från termin till termin förändrar resursfördelningen på en högskola. Något sådant system föreslår inte Folkpartiet, men vi tycker att regeringen borde återkomma till riksdagen med ett förslag till system som i större utsträckning än nu låter resurserna följa studenternas val. Det har två viktiga fördelar. Den ena fördelen är att studentens fria val blir större. Den andra fördelen är att studenterna genom sitt val utvärderar högskoleutbildningen. Det här valet skulle naturligtvis underlättas av att det fanns jämförande studier, rankning osv. från ett fristående institut som gjorde att studenterna kunde få uppgifter om hur saker och ting fungerar på olika universitet. Regeringen föreslår också att det ska införas bestämmelser som gör att studenterna ska garanteras att vara med i beredande organ. Folkpartiet tycker att det är bra, samtidigt som man säkert inte ska överdriva betydelsen av de formella beslutsinstanserna. Det viktigaste i såväl skola som högskola är att studenterna är med i den fortlöpande diskussionen, i kursutvärderingar, utarbetande av kurser osv. Det är väldigt viktigt att kursutvärderingarna inte bara läggs åt sidan utan att resultatet publiceras och, ännu viktigare, att besluten med anledning av kursutvärderingarna offentliggörs, så att studenter och andra har möjlighet att följa vad konsekvensen blir av en kursutvärdering. Jag får säga att jag tycker att det är positivt att sådana riktlinjer föreslås i propositionen. Avslutningsvis, herr talman, har Högskoleverket uppmärksammats under våren genom att man dragit in examensrätten på ett antal högskolor. Det finns två kommentarer som jag har till det. Den ena är att det är väldigt bra att Högskolverket uppmärksammar högskolor som inte lever upp till en högskolemässig kvalitet när det gäller examina, och då ska de inte ha någon examensrätt. Den negativa sidan är naturligtvis hur studenterna drabbas. Vem bekostar de extra studielån som en student som måste avbryta studierna och läsa någon annanstans måste ta? Och vem underlättar över huvud taget för studenten att läsa på annan ort än på den som han eller hon bor? En annan fråga är naturligtvis om en student som har läst en kurs och faktiskt hunnit bli godkänd den 25 maj men får examensrätten indragen den 1 juni ska känna sig nöjd och tycka att han eller hon har en examen. Jag har blivit uppringd av flera som har tyckt att de faktiskt har rätt att göra om delar av sin utbildning. De säger att även om de på papperet har en examen så vet både arbetsgivare och de som i framtiden ska bestämma om de ska få forska eller inte att högskoleutbildningen inte är högskolemässig. Jag har ställt frågor flera gånger till utbildningsministern om just detta. Jag väntar fortfarande på ett svar om ifall högskoleministern och regeringen är intresserade av att införa någon form av rättighet för studenter som garanterar att de hålls skadeslösa när de drabbas av en examensrättsindragning. Den här frågan har aktualiserats mer och mer under våren. Kristdemokraterna och Centerpartiet skrivit en bra motion som tar upp de här frågorna. Jag vill passa på tillfället att yrka bifall till den motionen och till reservation 8 under mom. 17. Herr talman! För tids vinnande vill jag nöja mig med att också yrka bifall till reservation 4 under mom. 13.

Herr talman! Kunskapssamhället är här. Det är snabbt. Det erbjuder en enorm kunskapsmassa till alla som vill ta för sig. 90 % av alla forskare som någonsin varit verksamma är nu verksamma i detta. Möjligheten att snabbt bli uppdaterad i varje enskilt ämne erbjuds av en snabbt expanderande informationsteknik. Utvecklingen tycks ännu inte ens ana några yttre gränser. Utbildning har blivit den viktigaste investeringen både för den enskilde individen och för samhället som helhet. Vi har låtit högskolan gå in i en makalöst snabb expansion. På endast några år har vi tillfört resurser för ytterligare 89 000 permanenta platser. Samtidigt med denna snabba och nödvändiga utbyggnad måste vi driva på och vidareutveckla arbetet med kvalitetsfrågorna. En kvalitativt god utbildning är nämligen en mycket viktig förutsättning för den enskilde studentens möjligheter att nå de mål som hon sätter för sitt liv. Den ska ge henne möjlighet att framgångsrikt konkurrera på den arbetsmarknad som börjar att växa ut över gränserna. Vi måste skapa förutsättningarna för att en svensk högskoleutbildning i sig ska vara en kvalitetsgarant. Vi gör det genom att skapa ett system som ska utveckla och garantera kvaliteten i högskolan. Herr talman! Basen för den goda kvaliteten skapas i vardagsarbetet på den enskilda högskolan i den förtroendefulla och öppna dialogen mellan lärare och student. I den dialogen startar processen för den goda undervisningsmiljön där det öppna samtalet kan föras. I det samtalet finns den kritiska värderingen, och där finns lyhördheten och respekten. I det samtalet ska varje enskild student vara delaktig. Därifrån startar det formella inflytandet som varje enskild student ska ha på kvalitetsarbetet genom obligatoriska kursutvärderingar. Denna rättighet ska förenas med rätten att få del av resultaten av utvärderingarna och rätten att få delta i diskussionen om förbättringar. Det saknas i dag rätt för studenter att delta i högskolans och institutionens beredande organ. Vi anser att en förutsättning för att studenterna ska ha ett verkligt inflytande är att de ges möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen. Därför stöder vi regeringens förslag att studenterna ska ha rätt att vara representerade i dessa beredande organ, för när ett ärende kommer upp i de beslutande organ där studenterna redan i dag har rätt till representation är möjligheterna till påverkan i praktiken inte särskilt stora. Studenterna ska naturligtvis följa ärendena upp i de beslutande organen genom sina representanter. Delegeras beslut till en tjänsteman, bör det finnas en skyldighet att samråda med studenternas representanter. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Det känns skönt att vi alla i utskottet gemensamt står bakom den nya lagtexten. För att denna representativa demokrati inom högskolan ska fungera krävs, precis som i samhället i övrigt, att många engagerar sig, blir aktiva, tar på sig ansvar. Det är viktigt att det inte endast är killar som gör det eller tillåts att göra det. Studentkårerna måste bli mer aktiva när det gäller att rekrytera tjejer till förtroendeuppdrag. Jag vet att valdeltagandet i kårvalen i dag är oroväckande lågt. Det är viktigt för både studentkårer och högskolor att analysera orsaken till detta. Det är också alldeles nödvändigt att högskolorna tar på sig en aktiv roll för att öka studenternas engagemang. Det är därför viktigt att en bestämmelse om detta införs i högskolelagen såsom förslaget är. Det tycker vi alla i utskottet, och det känns bra. Studentinflytandet är alltså inte endast en rättvise och demokratifråga. Det är i allra högsta grad också en viktig del i det system för kvalitetsarbete som regeringen föreslår i propositionen. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Det är en djupt demokratisk grundvärdering som nu blir lag. Herr talman! Den ökande internationaliseringen ställer krav på väl fungerande kvalitetssystem. Den fria rörligheten för studerande inom Europa bygger på att det finns ett förtroende för kvaliteten i den utbildning som studenten har med sig och för den utbildning som studenten hämtar med sig hem. Finns det förtroendet kan vi öppna de europeiska utbildningssystemen för ett mycket intensivt studentutbyte. Närmare 30 000 svenska studenter läser just nu vid ett lärosäte utanför Sveriges gränser. Jag hade förmånen vid utskottets studieresa till Kalifornien tidigare i år att få träffa några av dem. Jag måste säga att man känner sig lite gammal och trött i jämförelse med dessa glada entusiaster som egentligen inte verkade se några begränsningar för vad livet har att erbjuda av möjligheter till nya kontakter, spännande utvecklingsfält och ny kunskap. Det är bl.a. för de studenterna och deras efterföljande som det krävs ett system för kvalitetsarbetet som sätter kvalitetsgarantistämpel på våra högskoleutbildningar. Vi stöder regeringens förslag att uppdra åt Högskoleverket att fr.o.m. år 2001 utvärdera kvaliteten i all högskoleutbildning och forskarutbildning i sexårsintervaller. Finner Högskoleverket vid denna utvärdering att en utbildning inte längre kan bedömas som högskolemässig ska lärosätet ges möjlighet att åtgärda bristerna. Om utbildningen vid nästa granskning fortfarande inte uppfyller kraven kan examenstillståndet återkallas. Det är lite grann av ett system med gult kort och rött kort. Detta är i internationell jämförelse ett mycket ambitiöst kvalitetsprövningssystem som jag tror bara genom sin existens kommer att höja nivå både på kvalitetsarbetet och kvalitetssäkringsarbetet ute på varje enskild högskola. Samtidigt kommer den enskilde studenten vid valet av lärosäte alltid att kunna vara säker på att utbildningen håller måttet. Ribban är satt för utbildningsnivån, och ingen ska kunna passera under den. Det är emellertid viktigt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till hur återkallandet av examensrätt ska utformas för att inte den enskilde studenten ska drabbas. Jag sade tidigare i mitt anförande att den förtroendefulla dialogen mellan lärare och student är basen för det enskilda lärosätets kvalitetsarbete. En konstruktiv dialog mellan utvärderare och utvärderad är lika viktig i det mer övergripande sammanhanget. I arbetet med att utvärdera arbetet med kvalitetssäkring vid de enskilda högskolorna har denna dialog varit ledande och mycket värdefull. Jag är övertygad om att den kommer att spela en lika ovärderlig roll även i utvärderingen av själva kvaliteten. Därför har jag lite svårt att dela moderaters och folkpartisters syn på Högskoleverket. Vi är överens om att ett system för kvalitetsarbete bör byggas upp. Men vår syn på hur det arbetet ska utföras skiljer sig tydligen ganska markant. Ulf Nilsson tror inte på en institution som både ska ha främjande och utvärderande uppdrag. Då tror man inte riktigt på dialogen och processen som arbetsform. Jag frågar mig då vilken arbetsform det ska vara i stället. För mig var det det gamla universitetskanslersämbetet som växte fram när jag läste Ulf Nilssons reservation. I moderaternas reservation växer bilden fram av ett helt annat kvalitetsarbete som bl.a. skulle kunna styras av tidskriften Moderna Tider. Det är lite genomströmningstakt blandad med betyg på C uppsatser och så en rejäl rankningstabell. Det är svart och vitt och inga nyanser. Utbildningskvalitet är faktiskt så mycket mer i den socialt turbulenta värld studenten i dag ska verka i och påverka. Studentinflytandet är en viktig del. Jämställdhet är en annan. Att i den pedagogiska metoden skapa förmåga till samarbete och förståelse för andras villkor är en tredje. Sådan kvalitetsutvärdering tror jag inte att man bygger upp genom något rankningssystem.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

Herr talman! Det finns väldigt mycket av det vi har hört här av Majléne Westerlund Panke som jag håller med om och tycker är väldigt bra. Jag har tre för mig väldigt centrala frågor som också är mycket ärliga frågor i den meningen att det inte är någon vanlig retorik som ofta förekommer mellan politiker. Den första frågan handlar om varför majoriteten talar om studentinflytande och inte studentdemokrati. Varför skulle det bli svagare att bestämma över sitt liv när man blir äldre än när man är barn i skolan? Den andra frågan är: Hur menar Majléne Westerlund Panke att det öppna samtalet, dialogen och det förtroliga kan finnas när man på sina håll inte har mer än fyra till sex lektioner per vecka och det är många studenter per lärare? Grundfinansieringen i grundutbildningen har blivit lägre om man ska ske på den prisutveckling som har skett i landet. Den tredje frågan är: Varför vill inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att vi ska ha en jämställdhetsregel i högskoleförordningen? Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå varför man säger nej till vårt yrkande att jämställdhetsregler också ska gälla studenterna när de gäller på andra ställen i samhället?
Herr talman! Jag ska också försöka att ärligt och öppet föra dialogen med Yvonne Andersson när det gäller begreppet studentinflytande. När vi talar om det får man gå tillbaka till den skrivning vi föreslår i högskolelagen och som vi alla har ställt oss bakom. Det är personalen och studenterna som gemensamt ansvarar för kvaliteten och kvalitetsarbetet. Med det har vi sagt att studenterna ska lyftas upp och få ett inflytande på besluten som fattas i högskolan. Begreppet demokrati tangerar naturligtvis detta. Men begreppet studentdemokrati är för mig ett begrepp för någonting helt annat i detta fall. Jag tycker att det är väldigt väsentligt att vi använder ordet inflytandet för att tala om att det är en balans det är fråga om nu jämfört med hur det har varit tidigare när studenten inte hade något inflytande alls utan det bara var den andra gruppen som kunde vara med och påverka beslut. Jag tror att är möjligt att föra det öppna samtalet och dialogen även i en ganska stor grupp. Hur man möter den studentgrupp som sitter framför en har väldigt mycket med öppenhet och generositet att göra. Jag ser inte att det nödvändigtvis skulle vara ett hinder för en dialog om det är fler än kanske 20-25 i den grupp som man har framför sig. Frågan om jämställdhetslagen får jag svara på i nästa replik. Jag ser att Yvonne Andersson har begärt ordet igen.
Herr talman! Jag tycker att det är synd att ni använder begreppet studentinflytande i stället för studentdemokrati. Jag tror att studentdemokrati är en viktig väg för att öka delaktigheten. Jag tror att det har att göra med demokratin också i samhället i övrigt. Jag ser därvidlag inte någon skillnad i begreppsanvändningen. För att gå vidare till den öppna dialogen tror jag att detsamma också här ligger snubblande nära och att ni har trampat lite för mycket på kvaliteten i förhållande till dimensioneringen. Jag tror att man bör uppmärksamma detta vid dimensioneringen i den höga utbyggnadstakten och samtidigt se till behovet av basresurser. Lärarna på våra lärosäten har fått alltmer att göra med andra funktioner inom kvalitetsutvecklingen. Det finns en fara för att det tas från tid som de annars kan ha tillsammans med studeneterna. Om vi riskerar att studenter på grund av det här behöver vara längre tid i systemet för att lära sig vissa saker, kanske vi trots allt förlorar långsiktigt. Jag återkommer till min fråga om jämställdhetsplaner och jämställdhetsregler, sådant som enligt min uppfattning borde få föras in här. Alldenstund vi har haft en rad problem med bl.a. sexuella trakasserier vore det viktigt att markera att studenterna är skyddade av samma regler och lagar som andra i samhället.
Herr talman! Jag tycker, Yvonne Andersson, att vi har kommit väldigt långt när det gäller jämställdhetsfrågorna inom högskolan. Vi kräver i dag att varje enskilt lärosäte ska utarbeta jämställdhetsplaner. Vi kräver att man ska göra årliga redovisningar av hur man arbetar med jämställdhetsplanerna. Jämställdhetsplanerna ska genomsyra hela verksamheten ända ned till klassrumssituationen, till dialogen mellan lärare och student. För att återigen återkomma till ordet "inflytande" ska jag försöka förklara mig ännu tydligare genom att säga att vi genom ett utökat studentinflytande kanske har fått till stånd en högskoledemokrati. Jag tror att jag därmed har förklarat vad jag menar med inflytande kontra demokrati.
Herr talman! Majléne Westerlund Panke uttryckte förvåning över tanken att skilja på utvecklande och det kvalitetsuppföljande. Det är ändå tankar som har funnits i många sammanhang. De uttrycks av Riksdagens revisorer när det gäller Skolverkets roll. De uttrycks, som har sagts här i kammaren, av Kunskapslyftskommittén när det gäller utvärdering av vuxenutbildningen. De uttrycks i betänkandet Forskning 2000. Det är alltså inga nya tankar. Jag ställer helt enkelt följande fråga: Anser inte Majléne Westerlund Panke att det ändå finns en motsättning i att samma myndighet eller organisation som ska föda idéer om utveckling och som själv tar ansvar för nya idéer ska utvärdera kvaliteten på följden av de här idéerna? Däri finns en motsättning, och jag tror att svenska högskolor skulle vara betjänta av att ha en sådan här fristående institution. Om det ska vara en myndighet eller om den ska bestå av en kombination av från början statligt anställda personer och knyta till sig organisationer, institutioner och andra får man utreda senare, men den behöver inte vara särskilt stor. Det viktiga är att den är fri dels från det stora Högskoleverket, dels och framför allt från politisk styrning. Den ska inte lyda under något departement.
Herr talman! Jag förstår fortfarande lika lite Folkpartiets oro för ett högskoleverk som arbetar i öppenhet och dialog med det lärosäte som man ska utvärdera och som samtidigt kan främja kvalitetssäkringsarbete och kvalitetsarbete. Jag tror att vi i grunden ser mycket olika på vad kvalitetsarbete och framför allt utvärdering ska vara för någonting. Jag har lite grann en känsla av att Ulf Nilsson ser på utvärdering som att någon kommer och på kort varsel gör ett snabbt nedslag på ett enskilt lärosäte för att komma på vissa brister i kvaliteten. Sedan gör man ett s.k. snabbt tillslag och kräver att vissa saker ska åtgärdas. Ulf Nilsson vill ju samtidigt att intervallet ska vara kortare än sex år. Det betyder att man ser på kvalitetsarbete och utvärdering som saker och ting som ska gå med väldigt snabba ryck. Jag tror inte på den modellen för arbete med kvalitetssäkring och inte heller för arbete med själva kvaliteten. Jag tror på dialogen och det öppna samtalet för att stärka och utveckla kvaliteten.
Herr talman! Majléne Westerlund Panke är förvånad över att jag inte förstår att högskolan kan föra en öppen dialog. Jag förstår att Högskoleverket kan föra en öppen dialog, och jag tycker också att det gör det. Men jag är lika förvånad över att Majléne Westerlund Panke inte ens med en bisats erkänner att det finns en motsättning mellan de dubbla rollerna. Vi behöver tydligen i ett annat sammanhang, när vi har mer tid på oss, gå in på vad Folkpartiet menar med det fristående kvalitetsinstitutet. Det är inte det som ska ha behörighet att slå till eller att dra in examensrätten. Det ska Högskoleverket fortfarande ha. Vi ska ha en fristående institution som plockar in fakta. Gör så som i den ESO-undersökning som jag nämnde! Jämför C-uppsatser på fyra högskolor och bedöm om det finns kvalitetsskillnader! Jämför hur studentvärderingen har sett ut på olika högskolor! Jämför kvaliteten på undervisningen osv.! Det är detta som det är fråga om. Jag tycker att det vore intressant om vi i alla fall kunde ha en dialog om detta, eftersom så många oberoende tänkare inom utbildningsområdet faktiskt håller fram det här problemet.
Herr talman! Jag tror fortfarande, Ulf Nilsson, att grunden är att vi har skilda synsätt när det gäller vad kvalitet är.

Jag tycker att det är alldeles för ytligt för att man ska kunna fatta så viktiga beslut, som får en så stor betydelse för den enskilde studenten. Jag tycker att man behöver längre tid till förfogande och en mycket djupare genomlysning av utbildningen för att kunna komma med så genomgripande förslag till åtgärder som det faktiskt är att säga att en examinationsrätt är i fara.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att Majléne Westerlund Panke har många goda idéer vad gäller utvecklingen av studentinflytande på högskolor och universitet. Jag håller med Majléne i mycket av det resonemang som hon plockar upp. Hon pratar bl.a. om ett verkligt inflytande och att det ska komma tidigt i de beredande organen inom högskolorna så att studenterna redan från början vår vara med och påverka hur beslutet blir i slutändan. Jag funderar då lite vidare på det här. Om studenterna ska ha den praktiska möjligheten att utnyttja sitt inflytande behöver de också kunskaper om hur de olika organen fungerar. Jag har lagt fram ett förslag om att man skulle kunna ha en arbetsordning som finns för varje beslutande och beredande grupp och att man skriver in i högskolelagen att det är en skyldighet för högskolorna och universiteten. Hur ser Majléne Westerlund Panke på det? Skulle inte det kunna vara ett sätt att ytterligare stärka inflytandet och demokratin i högskolan med den idé jag hade? Sedan till den andra frågan. En kvalitativt god utbildning för alla är oerhört viktig, sade Majléne Westerlund Panke. Då undrar jag om Majléne tycker att de studiesociala frågorna ingår i kvalitetsutvecklingen, att de ingår i en kvalitativt god utbildning för alla.
Herr talman! Jag ska börja med de studiesociala delarna. Jag tror, Sofia Jonsson, att vi får skilja på utbildningskvalitet och inlärningskvalitet. Jag tror att lite jobbiga sociala förhållanden, svårigheter att hitta bostad, sjukdom osv. kan påverka inlärningskvaliteten. Utbildningskvaliteten däremot är det som högskolan erbjuder. Det är nivån på de kunskaper och färdigheter som högskolan erbjuder. Enskilda studenter kan få bekymmer med inlärningen på grund av studiesociala svårigheter. Men jag tror att vi ska försöka hålla isär de begreppen och inte blanda in det i ett förslag som handlar om utbildningskvalitet. När det gäller arbetsordning delar jag Sofias synpunkter på att det är klart att det ska finnas arbetsordningar ute på de enskilda lärosätena. Men jag tycker inte att vi på nationell nivå ska reglera det i lagstiftningen. Jag tror att det är väsentligt att man utarbetar sina egna arbetsordningar ute på de enskilda lärosätena. Men jag håller med Sofia om att det är viktigt att arbetsordningar finns.
Herr talman! Majléne Westerlund Panke har funderingar vad gäller skillnaden mellan utbildningskvalitet och inlärningskvalitet. Självklart handlar det både om hur jag som student kan föra in ny kunskap, vara kreativ och utvecklas på ett gott sätt. Men jag förknippar det med det lärosäte och med den utbildningskvalitet och utbildningsgaranti man har där. Om inte jag som student har möjligheter, om inte jag trivs, om inte jag kan få in kunskap och utvecklas blir inte heller den utbildningsorten någonting värt. Jag tycker att man kan koppla samman detta och visa på att de studiesociala frågorna är oerhört viktiga för att man ska kunna få garanti och kvalitet på utbildningen i dess helhet, eftersom studenterna är grunden för universiteten, utvecklingen och den organisation vi har diskuterat. Vad gäller arbetsordningar tycker jag att det är bra att Majléne tycker att det är en viktig sak att diskutera. Samtidigt tror jag - och vi har pratat om det när det gäller de betänkanden vi haft här tidigare - att det är viktigt att vi har ett tydligt ledarskap. Det är viktigt att vi plockar ut konkreta åtgärder som vi ser är en början, en grund för hur man ska kunna arbeta och vidareutvecklas och för att det ska bli lika möjligheter för alla. Därför tror jag, för studentens och för kvalitetens och inflytandets skull, att det är en viktig grund att arbetsordningar ska finnas överallt.
Herr talman! Jag kan bara upprepa det jag tidigare sade till Sofia Jonsson, att jag delar Sofias uppfattning om att arbetsordningar bör finnas på de enskilda lärosätena. Men jag delar inte uppfattningen att vi ska lagstifta om det och på det sättet detaljreglera verksamheten från central nivå.
Herr talman! I stora delar tycker jag att det Majléne Westerlund Panke sade om kvalitet, högskolans utveckling, samtal och dialog var intressant och bra. Jag delar uppfattningen om allt detta. När hon sedan kom in på framför allt våra reservationer tycker jag att hon läser dem som en viss potentat läser Bibeln. I fråga om nationella utvärderingar gällde tydligen bara Moderna Tider och något slags snabb rankning. Jag vet inte var hon hittar det i våra reservationer. Vi talar om oberoende nationella utvärderingar, om att dessa ska präglas av mångfald och variation. Vi säger att nationella, övergripande utvärderingar bör utföras av flera, oberoende organ. Vi talar om akademier, institutioner och organisationer och om att ett kvalitetsinsitut ska upphandla den allra bästa utvärderingen man kan få i Sverige. Av detta finns ingenting i Majlénes synpunkter när hon kommenterar de moderata förslagen. Sedan vill jag kommentera någonting som var väldigt positivt. Majléne säger ju att 30 000 svenska studenter läser utomlands. Det är mycket bra. Det vore också bra om vi hade fler utländska studenter i Sverige så att de svenska universiteten också hade dragkraft. Vi har ju säkert plats för fler utländska studenter i Sverige. Om nu de här 30 000 svenska studenterna av egen kraft kan välja utländska universitet över praktiskt taget hela världen, hur menar Majléne att de inte ska kunna välja på samma sätt i Sverige efter egen vilja? Det kan de ju inte. Socialdemokraterna har ju infört en nationell reglering av urvalet sökande, medan den borgerliga regeringen gav högskolorna möjlighet att själva svara för intagningen. När studenterna kommer utomlands får de alltså mycket större frihet än när de är i Sverige. Det tycker jag inte är särskilt rättvist mot studenterna.
Herr talman! Jag noterade att när Lars Hjertén läste om fristående nationella övergripande utvärderingar ur moderaternas motion nämnde han institutioner, akademier och organisationer som anlitas vid behov. Men han hoppade över ordet tidskrifter. Det var det ordet jag hakade fast vid därför att vi faktiskt har en tidskrift som brukar utföra "utvärderingar" och göra rankningslistor med utgångspunkt från dessa. Jag trodde det var den idén som förespeglade Lars Hjertén och moderaterna när man skrev reservationen. Så enkelt var det. När det gäller de upphandlingar som det här fristående institutet ska göra frågar jag mig: Från vem ska man göra upphandlingarna? Det är ju faktiskt så att Högskoleverket är ett expertorgan som hyr in experter vid utvärderingarna. Jag menar att så många experter finns det väl inte i det här landet att det plötsligt skulle dyka upp helt andra personer som gör samma utvärdering för ett nationellt fristående institut. Jag skulle gärna vilja att Lars Hjertén lite grann utvecklar hur upphandlingen ska ske och vem det är som ska upphandlas.
Herr talman! Jag hoppade tydligen över tidskrifter. Det står ingenting om den tidning som Majléne Westerlund Panke citerade tidigare. Jag tänker mig i första hand vetenskapliga tidskrifter som sysslar med högskolor, universitet och forskning. Att ett sådant här kvalitetsinstitut ska upphandla kan man diskutera. Vad jag sade i min första replik var att man ska upphandla de bästa utvärderarna. Har de tidigare utnyttjats av Högskoleverket så är det inget fel i det, vad jag kan förstå. Hur kommer det sig att de inte har samma fria val i Sverige? Här är det en nationell reglering som gäller vid antagning till högskola och universitet.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Lars Hjertén menar när han säger att studenten inte har ett fritt val att söka sig till olika lärosäten i Sverige. Visst har studenten ett fritt val. Antagningssystemet kan väl inte blandas ihop med ett fritt val. Man söker väl till den högskola som man är mest intresserad av? Det som är positivt för studenten är att antagningssystemet då är överblickbart och ganska tydligt och ganska klart. Studenten vet också att det finns enskilda högskolor som har ett något annat urvalssystem vid antagningen eftersom man har kommit fram till att man vill pröva något nytt. Man har gått in till Högskoleverket för att få tillstånd att göra det. Jag ser inte riktigt sammanblandningen av fritt val och antagningssystem. Det stämmer inte riktigt för mig, måste jag säga. Med ett visst djurs envishet vill jag komma tillbaka till upphandlingen som det nationellt fristående institutet ska göra. De ska alltså upphandla samma personer, samma experter. Det kan alltså inte vara fel på expertisen, utan då är det fel på myndigheten som upphandlar eller hyr till sig de bästa experterna. Det finns alltså någonting i grunden negativt på grund av att det är en fristående myndighet. Alla våra fristående myndigheter sorterar ju under departement. Vill Moderaterna se en annan myndighetsstruktur i Sverige, dvs. fristående myndigheter som inte är kopplade till departement? Då är vi inne på en helt annan diskussion som blir väldigt generell.

Herr talman! Vi behandlar i dag propositionen Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan. Det här är någonting som vi har samarbetat med regeringen och Miljöpartiet om. För Vänsterpartiets del vill jag säga att vi är glada att flera av de yrkanden som vi tidigare har drivit här i riksdagen under ganska många år nu tycks gå igenom och att vi tillsammans kan riva en del av de hinder som funnits mot studentinflytande. Förslaget innebär en rejäl förstärkning av studenternas inflytande och delaktighet, men det ger också uttryck för en ny och förändrad syn på studenternas roll som vuxna medansvariga medaktörer i en förändringsprocess. Högskolan ska stå för de demokratiska idealen och genom ett fristående och kritiskt perspektiv bidra till utvecklingen av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. För att högskolan ska vara trovärdig i den uppgiften måste den i sin verksamhet uppmuntra en kritisk hållning och se studenternas inflytande som något naturligt och självklart. För studenternas del är det viktigt att betona att med de här rättigheterna följer också skyldigheter. Avståndet mellan den enskilde studenten och högskolan, och avståndet mellan den enskilde studenten och studentkåren måste minskas. Det måste vara fler studenter som är aktiva i demokratiprocessen. Det är högskolornas skyldighet att försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett sådant engagemang. Genom att utveckla sin organisation och sin undervisning och bearbeta sina attityder kommer högskolan att kunna förbättra studentinflytandet. Det är jag övertygad om. På många håll är undervisningsformerna fortfarande ett hinder för studentinflytande. Trots ett uttalat intresse för olika former av problembaserad undervisning är undervisningen både traditionell och passiviserande på många håll. Tentamina premierar fortfarande faktakunskaper som är lätta att memorera och lätta att mäta. Att läsa på universitet och högskola bör innebära något mer än direkta ämnesstudier. Social kompetens, förmåga att kommunicera, att självständigt göra kritiska bedömningar, att lösa problem på ett kreativt sätt, att lyssna aktivt med empati och att ha en ödmjuk prestigelös attityd är egenskaper som många, inte bara jag, bedömer som allt viktigare för framtiden. Brist på studentinflytande är inte bara ett problem för studenter, utan det är det för lärarna på högskolan, för högskolan som organisation, för hela den högre utbildningens utveckling och förnyelse och faktiskt för hela samhället. Vilka förslag har vi nu att ta ställning till här i dag som förstärker studenternas inflytande? För det första kommer det att stadgas i lag att studenterna har rätt att utöva inflytande och ta aktiv del i arbetet för kvalitetsutveckling. För det andra ändras högskoleförordningen på ett antal mycket väsentliga punkter: Studenterna får rätt att ingå i alla beslutande organ inom högskolan vars verksamhet kan ha betydelse för deras utbildning. När beslutsfunktionerna delegeras till en tjänsteman har denne skyldighet att samråda med studenterna. Det är ett mycket viktigt framsteg. Studenterna ska ha rätt att vara representerade även i beredande och utredande organ. Det är också mycket viktigt. Det är där man har möjlighet till rejäl påverkan. Kursutvärderingarna ska vara obligatoriska. Det är något som Vänsterpartiet har drivit under många år. Att tillsammans studera och kritiskt värdera det man gör borde vara en självklarhet i en verksamhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Men utvärderingarna måste följas upp och redovisas för studenterna. Studenternas åsikter måste inhämtas kontinuerligt och under hela kursens och utbildningens gång. Till sist: Studenterna får nu rätt att framföra sina synpunkter i anslutning till högskolornas årsredovisningar. Det är också en självklar rättighet, tycker jag. Det är ju studenterna som är det viktiga innehållet i högskolans verksamhet. Jag vill här slå fast att kvalitetsutveckling och studentinflytande är två av varandra ömsesidigt beroende storheter. En förändrad studentroll och skärpta krav i arbetslivet kräver förändringar på olika nivåer inom högskolan. Därför behöver de allmänna målen för den högre utbildningen ses över, preciseras, utvecklas och operationaliseras. I samband med att detta görs får nu Högskoleverket i uppdrag att ta fram öppna kriterier för bedömningar av de färdigheter som svarar mot grundutbildningarnas allmänna mål, så att det blir möjligt för studenterna att jämföra de olika utbildningarna. Sammanfattningsvis vågar jag påstå att förslaget innebär en kraftig höjning av ambitionsnivån när det gäller kvalitetssäkring, en kvalitetssäkring som har förutsättningar att inte bara vara kontinuerlig utan heltäckande, och som också ger möjlighet att vidta åtgärder när problem uppstår. Med detta vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets betänkande. Innan jag slutar har jag, efter att ha åhört debatten, några frågor att ställa till mina kamrater i utbildningsutskottet. Det gäller Folkpartiets och Moderaternas förslag om ett oberoende institut för kvalitetssäkring. Jag tycker, när jag lyssnar till Ulf Nilsson, att jag förstår att han i stället för en myndighet, i det här fallet Högskoleverket, vill separera det till två myndigheter - en som står för de granskande uppgifterna och en som står för de främjande uppgifterna. Det är en tanke som kan vara intressant i och för sig. När det gäller utbildning tycker jag faktiskt att det borde vara naturligt att granskningar, uppföljningar och utvärderingar som blottlägger problem också ska leda fram till åtgärder som främjar en positiv utveckling. Det är liksom två sidor av samma mynt. Därför har jag också respekt för Högskoleverkets arbete. Jag tycker att verket kontinuerligt höjer sin ambitionsnivå. Det är mycket intressant att läsa dess rapporter. Moderaterna har en betydligt vagare beskrivning av vad det är man menar med oberoende. Jag vill ställa en fråga till Lars Hjertén. Vad menar Moderaterna när de pratar om det här oberoende, fristående institutet? Jag har förstått att det ska vara oberoende av staten, av regeringen och riksdagen. Men man kan väl knappast tala om ett totalt oberoende om en verksamhet ska finansieras av offentliga medel, och om uppdraget ska formuleras av uppdragsgivaren - som i det här fallet måste vara regeringen. Eller är det så, Lars Hjertén, att Moderaterna med offentliga skattemedel vill bilda ytterligare en eller flera stiftelser som är fristående från staten? Därmed blir de ju också fristående från offentlig kontroll och insyn. Ska de fullgöra den granskande uppgiften? Det skulle jag gärna vilja ha svar på.
Herr talman! Jag håller med om det som Britt Marie Danestig har talat om här. Med tanke på den diskussion som tidigare fördes mellan Majléne Westerlund Panke och mig själv kring demokrati och inflytande vill jag säga att det som jag har hört Britt Marie Danestig tala om - det kallar jag för demokrati. Det är vad jag ser som demokrati. Jag skulle vilja gå vidare och ställa samma frågor till Britt-Marie Danestig som till Majléne Westerlund Panke. Jämställdhetslagen ger ett skydd för dem som arbetar på universitet. De omfattas av den. När vi nu vill ha studenterna på jämbördig nivå - varför kan då inte jämställdhetslagen få finnas i högskoleförordningen? Kristdemokraterna har yrkat på det vid ett par tillfällen nu. Vad är det som hindrar? Jag har vänner som sympatiserar med Vänsterpartiet. De trodde inte att det var sant när jag sade att Vänsterpartiet inte kan bifalla våra yrkanden omkring detta. Det är en fråga som jag vill ställa, herr talman.
Herr talman! Jag kan lugna Yvonne Anderssons vänner - det är inte sant. Vänsterpartiet har gång på gång motionerat om att studenterna vid högskolan ska omfattas av jämställdhetslagen. Men det finns svårigheter med detta. Jag tror att både Yvonne Andersson och jag måste vara så intellektuellt hederliga att vi kan säga att det är så. Jämställdhetslagen reglerar nämligen förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och studenterna är de facto inte arbetstagare. Vi har på andra sätt försökt hitta utvägar kring detta. Men det är faktiskt inte det betänkandet som vi debatterar nu, utan det har vi alldeles nyligen gjort. Vänsterpartiet har en motion där vi lyfter fram just behovet av ytterligare åtgärder för att öka jämställdheten, och att definitivt få bättre förhållanden till stånd när det gäller de tyvärr förekommande sexuella trakasserierna. Men precis som det också står i betänkandet så pågår mycket arbete, bl.a. på Högskoleverket. Vi hoppas på detta. Samtal är också viktigt, och att frågorna hela tiden hålls levande. Jag tror egentligen att det kanske är viktigare än både inskrivningar i högskolelagen och högskoleförordningen. Det har vi ju. Man måste hela tiden tala om detta i olika sammanhang. Man måste också uppmärksamma detta i fortbildningskurser och vid personalsammankomster på universiteten så att det levandegörs ordentligt.
Herr talman! Inget av dessa skäl är något hållbart skäl. Det tror jag faktiskt inte att Britt-Marie Danestig tror själv ens en gång. Det faktum att detta är svårt hindrar inte att man arbetar för det. Doktorander är väl ändå anställda när de har sina doktorandtjänster, så de skulle väl kunna få omfattas av detta? För övrigt undrar jag varför man ska utesluta en grupp, om man vill att debatten ska föras. Det är min fråga.
Herr talman! Jag tror att Yvonne Andersson måste ha missförstått detta. I fråga om doktorander med doktorandtjänster så råder ett anställningsförhållande. De omfattas, precis som alla andra vid universitet och högskolor, givetvis av jämställdhetslagen. Däremot gör inte övriga studenter det. Jag sade inte att någonting är omöjligt - jag sade att det finns ett juridiskt problem. Det finns nämligen andra grupper som i likhet med studenterna kanske också skulle behöva omfattas av lagen, och för vilka det inte råder någon direkt anställningsförhållande. De motioner som vi tidigare har behandlat här i dag är bara ett spritt antal från den allmänna motionstiden. De beskriver inte rättvisande vare sig Vänsterpartiets eller Kristdemokraternas jämställdhetspolitik, eller någon annans heller. Därför är det väldigt svårt att utgå från det som har hänt i dag. Vi har gång på gång motionerat om att få en lösning när det gäller studenternas förhållande till jämställdhetslagen.
Herr talman! Ja, Britt-Marie Danestig, det är fullt möjligt att tillskapa ett fristående institut, institution, organ eller vad vi vill kalla det för utan att det står direkt under departementets styrning. Det finns olika modeller för det. Utan att på något sätt föreslå motsvarande modell som Sveriges riksbank kan jag bara nämna den som ett exempel på hur man utser en styrelse och en chef utan att de är direkt under riksdagens eller departements styrning. Det skulle också vara möjligt att till ett sådant här institut knyta olika typer av organisationer, universitetslärare, vetenskapliga föreningar osv. som skulle hjälpa till i arbetet. Vi har ju saker på gång i samhället. Jag tänker t.ex. på kvalitetsjämförelsen av C-uppsatser som delats ut till alla riksdagsmän. Om inte Britt-Marie Danestig har läst den skulle jag vilja rekommendera den. Det är inte fråga om några enkla kvantitativa fakta, utan det är kvalitetsjämförelser. Man ställer en tuff fråga: Är det någon skillnad på hur vi bedömer C-uppsatser på olika högskolor i Sverige? Det är en tuff fråga, och det kan bli ett svårt svar. Men det är viktigt att ställa frågan. Civilekonomerna har också en verksamhet med att sätta samman uppgifter och statistik för hur arbetsgivarna bedömer de olika civilekonomutbildningar som finns i landet, och även i Europa. Det finns ett europeiskt samarbete. Man får in uppgifter om vilka möjligheter man har att få arbete. Jag noterar att Britt-Marie Danestig ändå förstod något av det jag sade när jag menade att detta skulle leda till en positiv utveckling. Tanken är ju att sådana här uppgifter ska leda till förnyat och positivt utvecklingsarbete i det högskoleverk som ska finnas kvar.
Herr talman! När det gäller att låta Högskoleverket behålla ansvaret helt vill jag säga att jag litar på att verket fullgör sina skyldigheter och uppgifter som den myndighet det är. Jag tycker att det nästan är lite genant att höra Ulf Nilsson tala om att departementet skulle styra Högskoleverket. Jag är faktiskt stolt över att vi i Sverige - för det tycker jag att vi fortfarande kan säga - har en tjänstemannakår som även internationellt sett har ett mycket gott rykte för sin integritet och för sitt kunnande. Jag tror inte att svenska tjänstemän på våra myndigheter av kollegiala eller andra skäl skulle avstå från kritik, även om det drabbar den egna myndigheten. Jag ska säga något om de här rankningslistorna också. Ulf Nilsson sade själv ungefär så här: De är lite banala. Det instämmer jag i. Jag tycker också att de är banala. Ulf Nilsson sade vidare att de kan vara bra under förutsättning att de är riktiga. Och det är just det! De är så sällan riktiga, eftersom vi vet så lite om på vilket sätt och med vilka kriterier man har gjort bedömningarna. De här rankningslistorna är möjligen roande att läsa i tidningar eller facktidskrifter men säger väldigt lite om kvaliteten på en utbildningsanstalt.
Herr talman! Jag sade faktiskt inte att de var banala. Jag sade att ordet kunde uppfattas banalt eller att det kan låta banalt när man hör det. Sedan försökte jag fylla det med ett innehåll. Jag håller med Britt-Marie Danestig om att vi kan vara stolta över våra svenska tjänstemän. Jag sade också i mitt anförande att jag har väldigt stor respekt för Högskoleverkets arbete som det fungerar i dag. Jag märker också att Högskoleverket har som målsättning att vara självständigt och ta självständiga initiativ. Tiden räcker kanske inte till för att fördjupa den här diskussionen, men den bottnar faktiskt i en ideologisk skillnad också mellan Vänsterpartiet och Folkpartiet, och kanske också mellan andra partier. Från liberal utgångspunkt tycker vi att det är väldigt viktigt att man har ett antal kontrollerande organ i samhället som inte står direkt under politisk styrning. Sedan kan det variera från tid till tid om den politiska styrningen riskerar att bli negativ eller inte. Det beror mycket på vilka politiker vi har osv. Men rent principiellt tror vi att det är en förutsättning för att få en bättre kvalitetsutvärdering att de som utvärderar verksamheten inte är desamma som har ansvar för att utveckla verksamheten.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara synnerligen olyckligt att, i en tid när Högskoleverket befinner sig i en mycket spännande utveckling och håller på att hitta bra former för sitt fortsatta viktiga arbete, splittra den myndigheten och dela upp den på två. Man kan åstadkomma mångfald ändå. Det gör Högskoleverket bl.a. genom att man knyter ett antal experter till sig för olika uppdrag. Jag ska hjälpa Ulf Nilsson med rankningslistorna. Jag säger så här: De är ofta banala.
Herr talman! Jag diskuterade den här frågan i det förra replikskiftet. Vi vill detsamma som Ulf Nilsson. Det ska inte vara samma myndighet som både främjar, kontrollerar och utvärderar. Det bör vara två olika organisationer. Vi har samma uppfattning när det gäller ungdomsskolan, som Britt-Marie Danestig känner till. Skolverket ska inte ha dessa båda roller. I det här fallet ska det finnas ett kvalitetsinstitut som är fristående från statliga myndigheter. Det här institutet ska upphandla den kompetens som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Det ska vara en oberoende nationell utvärdering. Högskoleverket ska finnas kvar som en myndighet med sina uppgifter. Vi har inte haft möjlighet att gå vidare och skriva en lagtext och exakt tala om hur det kommer att se ut, vilka som ska utses, precis vad det kommer att kosta osv. Men vi tror att den här principen är ganska riktig. Jag är ganska säker på att den här principen vinner i längden, även om vi inte vinner här i kammaren vid omröstningen i nästa vecka.
Herr talman! Det är just det som är så luddigt. Ni talar inte om hur det ska se ut. Det här ska inte vara någon myndighet utan någonting annat, men ni talar inte om vad det är för något annat. Ni talar inte om hur man ska utse styrelser eller hur det hela ska finansieras. Då blir man väldigt tveksam. Låt mig påminna Lars Hjertén om att vi en gång i tiden faktiskt bildade myndigheter för att garantera människor rättssäkerhet och också för att garantera att vi kom bort från beroendet av vinstintressen, svågerpolitik osv. Då var myndigheterna en garant för det allmännas intressen.
Herr talman! Jag tror inte vi kommer mycket längre här. Britt-Marie Danestig var ju med i Forskning 2000, vilket jag inte var. Britt-Marie Danestig kan kanske i sin sista replik här säga lite grann om hur ni resonerade om de här två funktionerna.
Herr talman! Det är riktigt att jag var med i Forskning 2000. Jag skulle kunna ta upp mycket tid med att prata om det, men nu är ju Forskning 2000 inte längre aktuell. Inom en snar framtid kommer vi att behandla det som blev produkten av Forskning 2000 och de två efterföljande utredningarna. Vi får ta den diskussionen då.

Herr talman! Det är ett viktigt betänkande och en viktig proposition som vi diskuterar i den här sena timmen. Det är en proposition som kommer att betyda någonting för verklighetsförändringen ute på våra högskolor om riksdagen antar den, och det finns det väl all anledning att tro. Det märks redan i dag väldigt tydligt att frågorna om studentinflytande har fått en ökad aktualitet. I högskolestyrelser och i organisationer ända ned på institutionsnivå diskuterar man det på ett annat sätt nu än tidigare. Bara det är viktigt. Det handlar väldigt mycket om attityder och förhållningssätt. Nu lägger vi fram en proposition som har två utgångspunkter i hur man stärker kvalitetsarbetet på våra högskolor och hur man höjer kvaliteten på våra högskoleutbildningar. Den första utgångspunkten är att vi behöver stärka de inre drivkrafterna för att ständigt arbeta med frågeställningar kring kvaliteten i den högre utbildningen. Jag och regeringen är övertygade om att det är studentinflytandet som blir en väldigt viktig drivkraft i detta arbete. Med aktiva studenter, med studenter som är medaktörer i utbildningen och med studenter som får ta ett ansvar för sin egen utbildning stärker vi drivkrafterna. Det handlar både om studenternas organisationer som behöver en förstärkt representation och om den enskilde studenten som inte alltid känner samhörighet med sin organisation. Det handlar om den enskilde studentens rättigheter att påverka sin utbildning. Det inre arbetet ska paras med en förstärkt extern utvärdering av kvaliteten på varje högskola. Det systemet kan ge oss ett av Europas allra starkaste system för kvalitetsgranskning och kvalitetsförbättringar. Det är jag övertygad om. Orsaken till detta är naturligtvis att högre utbildning spelar en så ohyggligt stor roll i samhället i dag. Vi satsar mycket resurser på högre utbildning. Vi bygger ut den mycket kraftigt över hela landet. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vi, samtidigt som vi gör det, förstärker kvalitetsarbetet och förstärker drivkrafterna för kvalitetsarbetet. Vi vill ha ett system som ger tydliga besked om kvaliteten i utbildningen och som också skapar incitament och drivkrafter för att hela tiden arbeta med kvalitetsfrågorna. Studenternas roll kan inte överskattas. Jag vill se en högskola där studenterna verkligen är medaktörer i utbildningen. Det handlar väldigt mycket om ett modernt synsätt på hur människor agerar, lär sig och beter sig. Det handlar om att förbereda studenterna för ett samhälle och ett arbetsliv där man faktiskt förväntas kunna ta ansvar och själv utöva ett inflytande. Det handlar om att se till att vi får en stark kvalitet i all högskoleutbildning. Att förverkliga att studenten blir en medaktör kan göras på många olika sätt. En väg att stärka den enskilde studenten är att se till att man har en rätt och en skyldighet att delta i kursutvärderingar vid varje kurs som man läser på en svensk högskola. Det har använts till och från under en tid i högskolan. Det finns lite olika traditioner. Risken med kursutvärderingarna i dag är att de inte används för att förändra utbildningen. De riskerar att bli hyllvärmare efter det att man pliktskyldigast har fyllt i dem. Det blir väldigt viktigt att tydliggöra kursutvärderingarnas roll. Det handlar inte bara om att man vid ett tillfälle ska ge sina synpunkter på kursens kvalitet, utan de synpunkterna ska finnas tillgängliga och vara offentliga. De ska användas i utvecklingen av kurserna framöver. Det arbetet ska också kunna granskas av studenterna. Kommande generationer av studenter ska lätt kunna få tillgång till de studentutvärderingar som har legat till grund för den kurs som man nu går. På det viset sluts cirkeln och vi får kursutvärderingar som verkligen blir ett instrument för att hela tiden förbättra och förändra utbildningsformerna. Det handlar ju också om att förstärka den formella representationen. Det är viktigt av flera olika skäl. Det är naturligtvis viktigt av demokratiska skäl. Studenter ska ha rätt att finnas med i alla beslutande organ på högskolan. De ska också vara med i de beredande organen, som spelar en allt större roll. Besluten fattas formellt ofta på ett styrelsesammanträde, men de har beretts och funderats kring i olika typer av beredande organ. Där ska studenterna finnas med. Men det handlar också om att se till att studenterna på alla nivåer i högskolan kan driva linjen om att de är medaktörer och har rätt att också få ett starkt inflytande över utbildningen och utbildningens uppläggning och innehåll. Här finns en väldigt viktig principfråga och ideologisk diskussion att föra på alla våra högskolor. Hur förändrar man förhållningssättet? Hur skapar man en anda på en högskola som gör att alla lärare, forskare och studenter ser detta som en viktig uppgift? Studentkårerna får också, som en viktig information till riksdagen och regeringen i samband med högskolornas årsredovisningar, som betyder alltmer i den decentraliserade form av högskola som vi har, ge sina synpunkter på hur verksamheten har varit under året. Också det är en viktig påtryckning och drivkraft som gör det tydligt att studenterna har en central roll. Studentinflytandet avgör vi naturligtvis inte med klubbslag i riksdagen. Det handlar till syvende och sist om vad som händer ute i varje högskola, i föreläsningslokaler, i samtal lärare och studenter emellan. Men det går att med klubbslag i riksdagen tydliggöra hur viktigt det är och också förstärka studenternas roll i högskolan. Sedan blir det mycket upp till studenterna själva och till lärarna att själva finna formerna för hur det här ska gå till. Den andra huvudpunkten i propositionen, vilket är en radikal förändring mot tidigare, är Högskoleverkets nya kraftigt förstärkta roll i att ansvara för att alla våra utbildningar, alla våra ämnen och program, med en periodicitet om sex år som vi föreslår i propositionen, ska utvärderas i form av vilken kvalitet de besitter. Det gäller alla utbildningar, alla program och alla ämnen. Det är klart att det är en viktig praktisk och tydlig signal till hela högskolevärlden om att det ska genomföras ordentliga kvalitetsutvärderingar av vår högskoleutbildning. Här kan man naturligtvis tänka sig många former av kritiska synpunkter från bedömargrupper där likar bedömer likar och där också arbetsgivarrepresentanter och studenter finns med i olika former - alltifrån tips om hur man kan förbättra utbildningen ända ut till allvarlig kritik om utbildningens kvalitet. Men det ska vi ju inte skygga för. Det är väl klart att om vi tar på allvar att vi ska ha en stark kvalitetsutvärdering så måste vi också ha den här typen av bedömningar som inte skyggar för att också visa det som inte fungerar väl. I en sådan rapport har högskolan det omedelbara ansvaret, med högskolestyrelsen som formellt ansvarig, men ända ned i organisationen, att omedelbart börja arbetet med att förbättra och förstärka kvaliteten i utbildningen. Någon av talarna tyckte att ett intervall om sex år var alldeles för långt. Men det handlar ju inte om sex år i alla fall. Det handlar om att de gånger som man har kritik kommer bedömargruppen att återkomma vid lämplig tidpunkt - efter något år eller två eller kanske längre - för att se hur långt man har kommit när det gäller att förstärka kvaliteten och att åtgärda bristerna. Om man då inte har kommit så långt att man kan få bedömargruppens okej riskerar man till syvende och sist också examensrättigheterna i det ämnet eller i det programmet. Det är klart att det också blir en väldigt viktig komponent i en utvärdering. Vi har en decentraliserad högskola. All makt finns ute på de enskilda högskolorna. Men det är klart att det kräver att riksdag och regering kan få en ordentlig information om hur resurserna används. Men det kräver ju framför allt att våra studenter när de står vid valet att börja på högskolan, eller befinner sig i högskolan och står vid vägval vad de ska läsa, får en stark och tydlig information om kvalitet i utbildningen. Med detta system får vi ett av de mest ambitiösa kvalitetsutvärderingssystemen i Europa. Det vågar jag säga. Vi får kunskap om all högskoleutbildning på ett sätt som vi tidigare inte har haft. Vi etablerar en tydlig ribba för vad vetenskaplig högskoleutbildning ska bestå av på svenska högskolor. Högskolor som inte uppfyller kraven måste omedelbart börja arbeta med detta. Och när kvalitetskraven ändå inte uppfylls så riskerar de att förlora examensrätten och därmed inte kunna anta nya studenter. I propositionen sade regeringen att vi återkommer med förslag om hur vi ytterligare ska förstärka studenternas rättssäkerhet när den situationen uppstått att Högskoleverket gör bedömningen att examensrätten inte kan få vara kvar, eftersom man inte har gjort tillräckliga ansträngningar för att förbättra kvaliteten. I förra veckan remitterade Utbildningsdepartementet en promemoria som klargör gången vid denna typ av prövningar. För det första det gula kortet om det bedöms att man inte uppfyller kraven för högskoleutbildning. För det andra det röda kortet som innebär indragning av examensrätten om man inte efter en rejäl period har lyckats förbättra utbildningskvaliteten. Det som händer då, när examensrätten dras in, är enligt förslaget att man omedelbart får ett stopp för möjligheten att anta nya studenter till sin utbildning. Samtidigt inträder ett ovillkorligt krav på högskolan att i kontakt med och i samarbete med högskola som klarar Högskoleverkets granskning se till att med inhyrda lärartjänster och med hjälp och stöd från den högskolan omedelbart arbeta med att höja kvaliteten på den utbildning som nu inte längre får anta nya studenter. På det viset kombinerar vi gratis utbildning för våra studenter, ett mycket generöst studiemedelssystem internationellt sett, kanske det mest generösa i världen, en ovillkorlig granskning om att vår kvalitet i högskoleutbildningen ska vara mycket hög och studentens rätt att åtgärder ska vidtas om man vid bedömningar upptäcker brister i kvaliteten. Jag tror att det blir svårt att hitta något annat land med ett sådant genomtänkt och sammanhållet system för studentens rättigheter och också riksdagens och regeringens rättigheter att kräva god kvalitet på högskoleutbildningen. Det blir viktigt med rapporteringen. Det blir viktigt med en öppen och väl genomtänkt rapportering av detta arbete från Högskoleverkets sida. Jag föreställer mig att Högskoleverket kommer att kunna producera rapporter som kommer att kunna jämföra utbildningar landet över i form av om man når kvalitetsribban men också att kunna peka ut utbildningar som i en internationell bedömning framstår som särskilt väl framme. Det ser jag som oproblematiskt. Det som jag däremot tycker är problematiskt är om man spårar in på att just rankning är den metod som ska användas, att just siffran 4, 7 eller 9 säger så mycket mer än om man verkligen jämför kvaliteten i utbildningarna mot en högt ställd ribba och också kan peka ut goda exempel. Det är det som riskerar att bli ett system som inte möts med respekt, vare sig av riksdagsledamöterna eller i högskolevärlden bland studenterna. Jag tycker att det är oproblematiskt att Moderna Tider gör det. Jag tycker att det är jättekul att bläddra i dessa rankningar. Det kan de gärna få fortsätta att göra. Jag hoppas att Veckorevyn och Kamratposten också börjar med den typen av rankningar. Men när det gäller vår information om kvaliteten är det viktigt att den görs så att man möts av respekt i vetenskapssamhället och bland studenterna och att vi alla känner att detta är ett beslutsunderlag som går att använda. Och då duger det inte med den enkla typen av rankningar. Jag ser detta som ett viktigt förslag. Och det kommer att ge starka drivkrafter ute i högskolorna. Signalen har redan tydligt gått ut. Man arbetar redan nu med att fundera rejält kring hur man ska lägga upp sitt kvalitetsarbete. Det kommer också att vara så att det inte bara är nya högskolor som blir rejält granskade av Högskoleverket - så är det ju i dag när man ansöker om examensrättigheter - utan också de etablerade universiteten kommer att upptäcka att det här är ett väldigt ambitiöst och seriöst system för kvalitetsutvärdering. Tillsammans med detta har ju Högskoleverket också andra viktiga uppgifter. Det som nu har redovisats när det gäller jämförelser högskolor emellan är hur man arbetar med jämställdhetsfrågor, hur man arbetar med rekryteringsfrågorna och hur man ser till att arbeta med studentinflytandefrågorna. Här kommer också sådana jämförelser att kunna utvecklas i framtiden. Det ska inte på något sätt skymma att huvuduppgiften blir att framöver med regelmässighet återkomma för att studera och granska kvaliteten vid svenska högskolor. Jag vill avsluta med att säga att jag blir lite besviken på Moderaternas förslag och också på Folkpartiets förslag när det gäller kvalitetsgranskning. Ni föreslår, av någon okänd anledning, olika typer av oberoende institut. Det är svårt att förstå vad det innebär. Jag håller helt med Britt-Marie Danestig där. Gäller det stiftelser eller bolag, eller vad är det ni talar om? Moderaternas förslag blir väldigt förvirrat. Där föreslås någonting oberoende som inte är en myndighet, kanske en stiftelse, men det ska också finnas en mångfald - det ska vara flera som granskar. Högskoleverket ska dock ha kvar myndighetsutövningen, dvs. examensrättigheterna och eventuella indragningar. Hur ska det här gå till i praktiken? Om någon av dessa oberoende säger att en utbildning inte duger - kanske är det en tidskrift som säger det - vad ska då Högskoleverket göra när man får den informationen? Ska man ovillkorligen dra undan examensrättigheten eller ska man själv sätta i gång en granskning av detta? Eller ska man granska granskaren? Jag tror inte att ni har tänkt igenom detta ordentligt. Det är klart att den myndighetsutövningen, som ju är mycket skarp - alltså att dra undan en examensrättighet - måste förenas med att myndighetsutövaren granskar denna högskola, för annars får vi ett system som inte kommer att mötas med trovärdighet. Detta får ni nog tänka igenom en gång till. Jag skulle uppskatta om ni kanske rakt av ställde er bakom propositionen och betänkandet.

Herr talman! Jag har en konkret fråga till utbildningsministern. Det gäller återkallande av examenstillstånd för forskarutbildningen som enligt propositionen ska vara underställt regeringen. Den uppfattningen delar jag men när jag läste i högskolelagen funderade jag lite grann kring detta. Är det möjligt att återkalla ett examenstillstånd för ett universitet utan att man också förändrar universitetets ställning som just universitet? Den frågan skulle jag vilja att utbildningsministern svarade på.
Herr talman! Jag tolkar Britt-Marie Danestig så att hon undrar kring ett universitet som får kritik generellt när det gäller forskarutbildningen inom ett stort vetenskapsområde och om det då skulle bli aktuellt att dra in hela det vetenskapsområdet från universitetet. Nej, då är frågan om det är ett universitet längre. I universitetsbegreppet ligger, enligt beslut som riksdagen tidigare har fattat, den breda rättigheten till vetenskapsområdet. Jag tror att vi båda, Britt-Marie Danestig, inser att risken nog är ganska liten att ett helt vetenskapsområde skulle tas bort. Vad som däremot måste övervägas är om man kan undandra rätten i ett enskilt ämne om det riktas så allvarlig kritik.
Herr talman! Jag vill bara tacka utbildningsministern för svaret. Jag tror nog också att det egentligen mer är fråga om en hypotetisk situation som man kan hamna i. Men det är ändå bra med ett klargörande. Tack!
Herr talman! Det finns mycket i det som utbildningsministern sade som jag tycker låter intressant. Jag har ju också tidigare sagt att jag uppskattar en hel del i den här propositionen. Inte minst gäller det betoningen på kvalitet. Jag tycker dock att det är synd att utbildningsministern avfärdar tankarna på att skilja på rollerna mellan utvecklande verksamhet och detta med att utvärdera kvaliteten. I stället för att haka upp sig på detaljer i motionsskrivningar, förslag och argument som Folkpartiet och andra för fram borde utbildningsministern, tycker jag, vara beredd att diskutera de principiella frågorna. Det här är ju sådant som har lyfts fram t.ex. av Forskning 2000 - en enig politisk utredning som ser ett problem i att ett verk har flera roller. Kunskapslyftskommittén och Riksdagens revisorer tar upp samma frågeställning. Jag tycker att det här vore värt en intressant principiell diskussion, alltså om det går att utan problem vara utvecklande och samtidigt kvalitetsgranskande. Det är inte Folkpartiet ensamt som plötsligt har kommit på detta, utan det förs faktiskt en diskussion om det här. Sedan gäller det helt kort två frågor. Först gäller det studenternas val. Vi i Folkpartiet tycker att det är väldigt viktigt att studenterna också i mycket större utsträckning än som i dag är fallet får känna att de är med och bestämmer vilka högskolor de kan läsa vid. Det är viktigt för studenterna men också för att få en mätare på hur studenterna uppfattar högskolornas kvalitet. Är utbildningsministern beredd att diskutera några förändringar i resursfördelningssystemet som skulle leda till att studenternas val fick ett direkt inflytande över hur resurserna fördelas?
Herr talman! Ulf Nilsson driver två parallella diskussioner när det gäller Högskoleverkets roll. Den ena diskussionen tycker jag alls inte är ointressant. Den gäller främjande och granskanderollen. Ett arbete pågår nu i Utbildningsdepartementet för att se över den instruktion som Högskoleverket har och den sammansättning av uppgifter som man i dag har. Också Riksdagens revisorer har kommit med förslag om förändringar. Detta tycker jag är en viktig och intressant diskussion. I samband med budgetpropositionen återkommer vi för en beskrivning av hur vi ser på Högskoleverkets roll i framtiden. Den andra diskussionen blir nog med nödvändighet lite grumlig från både Folkpartiets och Moderaternas sida därför att ni inte riktigt har tänkt igenom den. Det gäller ett slags idé om Högskoleverket som inte oberoende och hur de ska kunna granska. Först och främst vill jag säga att det är en konstig syn på myndigheter. Tror ni att socialministern kan ta kontakt med Riksförsäkringsverket och diskutera fru Petterssons pensionsutbetalning? De arbetar ju enligt lagar och förordningar som oberoende myndighet. Eller också kan vi ta Socialstyrelsens rätt att undandra legitimation från läkare. Det är klart att det inte är möjligt att gå in från regeringen och styra över det. Högskoleverkets examensrättsprövningar kan naturligtvis inte heller styras från regeringen. Det finns ett slags grumlig tro att ordnar vi bara en stiftelse, eller något annat, blir allting mycket bättre. Men då blir det problem med myndighetsutövningen, för det är en skarp myndighetsutövning som en examensrättsindragning handlar om. Studenternas val spelar naturligtvis en roll. Redan i dag sker en utbyggnad på många ställen där det finns ett starkt studenttryck men det är också så att vi från riksdagen måste ha en möjlighet att bygga ut utbildningar i de delar av landet som tidigare inte haft utbildningar och där studentens val ännu inte finns representerat därför att det inte funnits en högskola att söka till. Då krävs det också politisk uthållighet för att bygga upp en stark högskoleutbildning. Det är det som vi har arbetat med under de senaste åren.
Herr talman! Om man inser att ett problem är att skilja på rollerna, att vara utvecklande och att samtidigt utvärdera kvaliteten, blir slutsatsen att man på något sätt - hur kan diskuteras - bör skilja de här verksamheterna åt. Det är det som är huvudbudskapet i Folkpartiets motion. När det gäller studenternas val har vi i Folkpartiet stött utbyggnaden av nya högskolor, och vi kommer att fortsätta att stödja det. Men det är i dag en uppenbar skillnad. På vissa håll i landet står platser tomma. På andra är det långa köer. Det är klart att vi kan ändra systemet så att de högskolor som studenterna söker sig till får rätt, om högskolan själv anser sig ha den möjligheten, att bygga ut verksamheten. Jag upprepar: Är utbildningsministern intresserad av att diskutera en förändring av detta? I dag är det en bristande jämvikt i förhållandet mellan vart studenterna vill söka sig och vart de kan söka sig?
Herr talman! Utbyggnaden av högskolan är en mycket stor framgång för riksdagen. Väldigt många fler studenter har fått chansen att komma in på den högre utbildningen. En del av den framgången har sin nyckel just i att vi har byggt ut högskolorna på fler ställen i landet och förstärkt på högskoleområdet så att vi i dag har en stark högskola i varje län. Det är klart att det, sett till en framtida utbyggnad, är många faktorer som måste vägas in. Studenternas intressen är naturligtvis en viktig sådan. Sedan har vi det allmänna intresset och vilken typ av utbildningar som vi ser efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Naturvetenskap och tekniksatsningen har den grunden. Det är ju där vi ser en del av rekryteringsproblematiken, t.ex. när det gäller lärarutbildningen. Ett stort samhällsproblem som vi gemensamt har är just att locka fler till den banan. Men det innebär inte på något sätt att vi ska säga att riksdagen inte ska ha ett intresse av att driva också vissa inriktningar, för det finns ett samhälleligt intresse här. Studenternas val spelar en stor roll, men det finns också många andra faktorer som är viktiga i detta. Sammantaget är högskoleutbyggnaden en mycket stor framgång och den del av politiken som har betytt allra mest för det vi ser i dag, en tillväxt som börjar sprida sig, en tillväxt som har en väldigt stark koppling till högre utbildning och forskning.
Herr talman! Det är intressant med det kvalitetsarbete som utbildningsministern har initierat och som pågår inom universitet och högskolor. Jag tycker att det är bra. Det är också bra att man utvärderar, att det blir obligatorisk utvärdering när det gäller program. Men jag är mer bekymrad över att detta obligatorium tydligen också gäller mindre kurser på två tre poäng. Då kan vi få problem. Det är tidsödande för både studenter och lärare om man lägger obligatorium på mindre kurser. Jag skulle önska att gränsen var lite tydligare för hur kurserna behöver vara för att ett obligatorium skulle föregå. Det den ena frågan. Den andra frågan som jag har till ministern gäller studenternas rättssäkerhet. Jag tror vad gäller det här med inflytande, demokrati eller vad vi nu än kallar det, att vi ska ändra attityden i grunden, för det är viktigt att studenterna har makten över sitt eget liv inom utbildningssfären. Studentliv är ett helt liv - man går och utvecklas. Vad kommer ministern att vidta för åtgärder för att det t.ex. ska bli möjligt att överpröva ett betyg, en examen eller vad det nu är som behövs? I dag är det många gånger svårt. Vi ska ha klart för oss att det är olika kunskapssyn som florerar i utbildningssamhället i dag. En äldre lärare kan se annorlunda på en yngre student som kanske haft andra lärare tidigare. Man har olika förväntningar. Om rättssäkerheten skulle jag också vilja höra mig för.
Herr talman! Yvonne Andersson tar upp två viktiga frågor. Rättssäkerhet är naturligtvis väldigt viktig och väldigt viktig för studenternas upplevelse av sin egen situation på högskolan. Högskoleverket har arbetat med frågorna och har sammanställt en rapport som nu är ute på remiss. Regeringen kommer att ge Högskoleverket ett särskilt uppdrag att titta just på överklagande av examinationerna. Jag vill bara komplicera diskussionen lite grann. Det finns en risk, om vi går för långt när det gäller regleringen av detta, att vi hämmar utvecklingen av alternativa examinationsformer. Det lättaste sättet att verkligen följa förordningen är att se till att det blir av den traditionella sorten - skriftliga prov som är lätta att bedöma på annat sätt. Det här måste vi ta in i prövningen. Jag är inte alls främmande för att titta över detta, men låt oss komplicera det när det gäller den pedagogiska utvecklingen. Det är inte alls säkert att det är bra för att pröva nya modeller för examination. Jag tror tvärtemot Yvonne Andersson att utvärdering av kurserna är en central del. Det handlar också om individens möjligheter och känsla av att man faktiskt har rätt att vara med och påverka. Det är väldigt lätt att vi hamnar in en tradition av att man antingen inte gör några kursvärderingar alls eller så gör man dem väldigt slentrianmässigt. Det gäller studenterna också. Man upplever att man är på väg till nästa kurs. Man har oerhört mycket att göra. Man har en pressad situation på många sätt. En investering i en kursutvärdering är ofta en investering som nästa generation kan få njuta av. Men då är det viktigt att vi för resonemangen ordentligt på högskolorna så att kursutvärderingen kan bli en viktig byggsten i att ständigt utvärdera hur vi arbetar på våra högskolor. Då bör den vara obligatorisk. Sedan tror jag absolut att studenter och lärare tillsammans kan se till att det blir praktiskt genomförbart och prövar många olika metoder för att se till att det ger den bästa kunskapen och informationen.
Herr talman! Då har jag en sista fråga. Jag nämnde i mitt inledningsanförande vikten av att studenten också fick bestämma över sitt yrkesval och den tillgängliga kunskapen. Jag har vid flera tillfällen klagat på fördelningen mellan humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen å ena sidan och teknik och naturvetenskap å den andra och uppfattat det så att det är en obalans.

Herr talman! Under den kraftiga expansion som pågår under ett antal år har vi, riksdagen och regeringen, valt att säga att tyngdpunkten ska ligga på naturvetenskap och teknik. Det innebär inte på något sätt att vi inte bygger ut kraftigt också humaniora och samhällsvetenskap. I själva verket är det på många högskolor så att där ligger tyngdpunkten. Men för första gången på kanske 20-30 år säger vi att det också är viktigt med naturvetenskap och teknik. Det är ett viktigt praktiskt besked när det gäller resursfördelningen men också ett besked i samhällsdiskussionen. Vi har använt en 20-30-årsperiod till att tala om vikten av samhällsvetenskap och humaniora, det håller jag fullständigt med om. Själv är jag samhällsvetare, men vi måste också föra fram vikten av naturvetenskap och teknik. Vårt samhälle är väldigt beroende av att en ganska stor andel av ungdomskullarna ändå fattar intresse för det här området. Det finns väldigt många arbetsuppgifter som kräver den typen av bakgrund. Då tycker jag att det är en bra period vi har där vi faktiskt påpekar detta. Nu fungerar debatten så, och inte minst fungerar högskolevärlden så, att man reagerar: Är inte vi viktiga längre, vi som är humanister? Jo, ohyggligt viktiga. Det är mitt svar, men också naturvetenskap och teknik. Nu har vi en utredning som tittar över själva resursfördelningssystemet. Man kommer att titta på den här typen av frågor också: Hur är det i dag med vårt resursfördelningssystem, inriktat på de breda områden som vi har - humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, medicin och några till? Går det att göra förändringar där för att göra systemet bättre på många sätt? Utredningen kommer att återkomma med sitt betänkande till hösten. Jag räknar med att vi får chans att diskutera också detta då.
Herr talman! Innan jag går in på frågan har jag fått en tillsägelse att upprepa mitt yrkande i mitt anförande, och det jag vill yrka bifall till är reservation 7 Som jag tidigare sade i mitt anförande tycker jag att mycket av det som skrivs i betänkandet och som kom i propositionen är väldigt bra. Det är flera nya och kraftfulla steg som tas som är viktiga för kvalitetsutvecklingen i skolan och som är viktiga för studentinflytandet i skolan och som också kan stärka utbildningen i dess helhet. Det tycker jag är mycket bra. Utbildningsministern sade i sitt anförande att en av de viktigaste saker som man tänkte på när man förde fram den här propositionen var att man skulle stärka de inre drivkrafterna. Det handlar om den enskilda studenten. Thomas Östros sade klart och tydligt att studenternas roll inte får underskattas. Det håller jag med om. Det är en självklarhet. Om studenterna inte fanns skulle inte utbildningen ha något värde över huvud taget. Jag skulle vilja ställa en fråga ändå. När diskussionen nu är att det är studenterna som är det viktiga, det handlar om den enskilda studenten när man säger att utbildningen ska ha en kvalitet. Jag är fortfarande fundersam kring varför utbildningsministern inte har valt att diskutera de studiesociala frågorna, som är en så viktig del för studenten och för att det ska bli en bra utbildning och kvalitetsutveckling. Varför har man valt att lägga det åt sidan? Är det någonting nytt på gång?
Herr talman! Jag förstår om Sofia Jonsson frågar om det är något nytt på gång, för det kommer rätt många initiativ från regeringen just på det här området. De studiesociala frågorna har dominerat vår diskussion under det senaste året, men framför allt studiemedelsförslaget, en satsning på 4 miljarder kronor på höjd bidragsdel, höjt fribelopp, pensionsgrundande rättigheter i studiemedelssystemet, som gör att vi har ett internationellt sett väldigt generöst studiemedelssystem. En proposition i övrigt har handlat om personskadeskyddet för studenten, att se till att studenterna har ett försäkringsskydd om det skulle inträffa olyckor. Sedan har vi också familjepolitiken, som vi satsar stort på. Kommande vårproposition kommer att innehålla viktiga förslag i familjepolitiken. Vi har kommande barnbidragshöjningar, vi har taxesänkningar på dagis, vi har allmän förskola, sådant som också kommer att betyda mycket för studenterna. Vi fokuserar väldigt mycket på konkreta förslag när det gäller den sociala situationen för studenterna.
Herr talman! Vi har tidigare diskuterat studiemedlen. Jag håller ju inte med Thomas Östros om att det liggande förslaget skulle innebära en förstärkning, eftersom Centerpartiet lade fram ett mycket mer omfattande förslag om ett studiemedelssystem som skulle vara bättre för studenterna och kvalitetsutvecklingen i skolan. Det är klart att Thomas Östros säger precis som alla andra socialdemokrater har sagt här i dag: Vi funderar. Saker och ting kanske kommer i framtiden. Men för att stärka kvaliteten i skolan är det viktigt att man får in de studiesociala frågorna. Det handlar bl.a. om bostäder och om att ha en helhetssyn på studerandebegreppet. Som student i dag behandlas man olika beroende vart man vänder sig. När kommer ett sådant förslag? Varför vill inte utbildningsministern ta initiativ och se till att ytterligare stärka kvaliteten? Ni var ju på så god väg. Kan ni inte ta steget fullt ut? Vad är det som säger emot att man ska stärka rollen för studenterna?
Herr talman! Man kan fundera över retoriken. Denna proposition handlar precis om en stärkt roll för studenterna. När det gäller de studiesociala frågorna sitter vi inte och funderar. Vi har lagt fram ett flertal propositioner som i praktiken förstärker studenternas studiesociala situation. I vårpropositionen kommer vi att ta ytterligare steg för att se till att stimulera byggandet av studentbostäder. Det är klart att det är ett område där det måste ske en kraftig utbyggnad framöver. Ansvaret ligger naturligtvis på kommunen och på byggherrarna. Men staten kommer att ha möjlighet att stimulera en sådan utbyggnad. Det är ännu ett viktigt förslag som betyder mycket för studenterna i praktiken.
Herr talman! Jag vill inleda med att säga att väldigt mycket av det som utbildningsministern säger är bra. Jag tror att alla här kan hålla med om att man ska kontrollera kvaliteten på våra högskolor och universitet, att alla program och utbildningar ska utvärderas, att studentdemokratin ska fungera så att man känner att man har inflytande i högskolan i alla de sammanhang där man bör ha inflytande. Studenten ska stå i centrum. Jag tycker också att de ganska tuffa sanktionsmöjligheterna är bra. Sedan gillar inte utbildningsministern rankning. Det beror på vad man lägger in i det begreppet. Det finns möjligheter att få en seriös rankning. Den behöver nödvändigtvis inte publiceras i någon tidning. Jag tror att man kan ha rankning som en del i en utvärdering, att det inte är helt fel. När det gäller frågan om de två myndigheterna blir vi inte överens här i kväll. Men jag var med i Kunskapslyftskommittén, och i tisdags lämnade vi över vårt betänkande till skolministern. Vi var helt överens om att det ska vara möjligt att skilja på rollerna främjande och utvärderande. Det ska vara två olika myndigheter, två olika organisationer. Samtliga ledamöter i kommittén var överens i den frågan. Precis samma princip gäller ju här, att det inte ska vara samma som främjar och utvärderar. Om jag inte minns alldeles fel hade man den uppfattningen också i betänkandet Forskning 2000. Också där var alla överens, och alla har inte övergivit den uppfattningen, såvitt jag vet.
Herr talman! Jag är beredd att fortsätta diskussionen om att främja och utvärdera. Jag tycker att Majléne Westerlund Panke har en stor poäng i att man i en utvärdering måste föra en dialog om hur man kan förbättra sin utbildning. Visst finns det anledning att titta ordentligt på Högskoleverkets instruktion. Men det är inte där som problemet ligger för min del, utan det ligger i det andra problemkomplexet som Lars Hjertén nu undviker att ta upp, eftersom jag tror att han känner att det inte riktigt hänger ihop. Det gäller det som ni kallar för mångfald i utvärderingen. När det gäller ett kvalitetsinstitutet, fristående från allt vad statsmakt heter, skulle jag gissa - precis som Britt-Marie Danestig gissade - på en stiftelse som ska utvärdera. Men Högskoleverket som är en statlig myndighet ska ägna sig åt myndighetsutövning. Hur kommer ett sådant här system att fungera i praktiken, när mångfalden av utvärderare kommer med sina utvärderingar? Ska Högskoleverket då omedelbart dra undan examensrättigheten om en i denna mångfald säger att det inte duger? Eller ska man själv göra en utvärdering för att vara säker? Hur ska man få respekt för ett sådant system? Det riskerar att bli ett system som eroderar i respekt och som verkligen inte får en sådan drivkraft som det föreslagna systemet ger, där Högskoleverket ansvarar för utvärderingen, och när man finner att villkoren i högskolelagen och förordningarna inte är uppfyllda om vetenskaplig grund och annat har man också den yttersta makten att kunna dra in examensrättigheten. Det är ett mycket tufft och stramt system. Lars Hjertén föreslår ett system som jag har väldigt svårt att förstå hur det ska fungera i praktiken. Jag har ingenting emot rankning, men det duger inte i ett sådant här system som ju ska vara en verklig drivkraft i kvalitetsutvecklingen.
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer mycket längre här i kväll. Vi har helt enkelt olika uppfattningar. Jag tror inte på att samma myndighet ska ha dessa två viktiga olika uppgifter. Jag tror det inte heller när det gäller vuxenutbildningen, ungdomsskolan, högskolor och universitet. Som utbildningsministern vet är jag inte alldeles ensam om den uppfattningen. Hela betänkandet Forskning 2000 står ju bakom det förslaget, även om det inte är exakt samma som vi föreslår här.
Herr talman! Lars Hjertén talar nu om skillnaden mellan främjandet och utvärderingen. Det är en viktig och intressant diskussion. Men jag noterar att moderaterna inte har tänkt igenom det fristående institutets roll i förhållande till det verk som har myndighetsutövningen i sin hand. Ställ er bakom propositionen!

Herr talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan statliga och privata veterinärer. Distriktsveterinärorganisationen har som huvudsyfte att tillgodose behovet av sjuk och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen och hos hästar som används inom jord och skogsbruket. En viktig funktion är att bedriva förebyggande djurhälsovård och t.ex. förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. Distriktsveterinärerna är dessutom skyldiga att utöva djursjukvård för samtliga husdjur om djurskyddsskäl föreligger eller där annan veterinärvård inte kan anvisas. Den statliga organisationen gör det möjligt att tillhandahålla en bra service, dygnet runt, över hela landet. Distriktsveterinärernas vård av sällskapsdjur är viktig i djurglesa områden där det inte finns ekonomiska förutsättningar för privat verksamhet samt i mer djurtäta områden framför allt för att upprätthålla en heltäckande jourverksamhet. Avsikten är naturligtvis inte att konkurrera ut de privata klinikerna utan att i samarbete med dessa kunna erbjuda djurägarna all tänkbar service. Konkurrensrådet har i ett yttrande nyligen gjort bedömningen att privatpraktiserande och statsanställda veterinärer inte konkurrerar på lika villkor. Jag har informerats om att många av de frågor som rådet behandlar i sitt yttrande redan har uppmärksammats av Statens jordbruksverk, som är ansvarig myndighet för distriktsveterinärorganisationen. I september 1999 tillsatte Jordbruksverket en arbetsgrupp bestående av representanter från Veterinärförbundet, LRF, länsveterinärerna och Jordbruksverket. Gruppen sammanträder regelbundet med ambitionen att nå ett ökat samarbete och en fortsatt utveckling av den veterinära verksamheten med fokus på ett gott djurskydd och en god service till kunderna. De frågor som Konkurrensrådet tar upp, bl.a. frågan om en gemensam syn rörande jourtjänstgöring, hur omfattande det statliga åtagandet ska vara och hur ersättningen för djursjukvård till avlägset boende djurägare ska fördelas, bereds inom gruppen. I frågan om bidrag till avlägset boende djurägare hoppas arbetsgruppen nå en gemensam ståndpunkt under år 2000. Jag tycker att det är positivt att Jordbruksverket har tagit initiativ till en arbetsgrupp där parterna kan diskutera och behandla gemensamma frågeställningar, och jag förlitar mig på att man där ska finna lösningar som alla parter kan finna tillfredsställande. Jag anser därför att det för närvarande inte finns något behov av att vidta ytterligare åtgärder för att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan statliga och privata veterinärer.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Winberg för svaret. Statsrådet säger att avsikten naturligtvis inte är att distriktsveterinärorganisationen ska konkurrera ut de privata klinikerna utan att i samarbete med dessa kunna erbjuda djurägarna all tänkbar service. Det är teorin. Men låt mig då ge några ögonblicksbilder ur den för privata veterinärer mycket bistra verkligheten. Jag ska ta ett exempel från Gotland. Där utövar Jordbruksverket en stenhård konkurrens och ska under innevarande år etablera en statlig station och anställa fler veterinärer mitt på Gotland, precis där de privatpraktiserande veterinärerna är verksamma. De statliga veterinärerna har just haft öppet hus med kraftigt dumpade priser på kastrering och vaccinering av katter, priser som en privatpraktiker aldrig skulle kunna komma i närheten av. Det öppna huset kompletterades med en tipsrunda där första pris var att staten bjöd på gratis årlig vaccination av en katt så länge den levde. En veterinär på Gotland säger: Det är ju mina skattepengar som jag har arbetat ihop som staten skickar ned till grannveterinären för att slå ihjäl min verksamhet. Det är ju sjukt. Även i Kristianstad jäser det bland veterinärerna. Där bedriver staten också en mycket offensiv verksamhet. Där säger en veterinär: Man läser sex-sju år och vidareutbildar sig. Sedan lånar man pengar och öppnar eget. Och när företaget väl är startat kommer staten med full kraft och försöker ta kål på en. De hyr in häst-, hund och kattspecialister. De köper in lokaler, utrustning och annonserar om billig hundmat etc. för att dra kunder. De dumpar priserna, och till slut lyckas de knäcka den privatpraktiserande veterinären. Så ser det ut i verkligheten, statsrådet. Mot den här bakgrunden måste man naturligtvis fråga sig om Jordbruksverket verkligen är rätt instans att bringa ordning i konkurrensfrågorna. Statliga verk har inte precis gjort sig kända för att godvilligt se inskränkningar i sina revir. Jag har också erfarit att diskussionerna i den arbetsgrupp som statsrådet nämnde har gått i stå. Veterinärerna upplever att det pratas och att det lovas. Men när det kommer till handling så gör verket precis tvärtom, en uppfattning som nyss nämnda exempel visar att veterinärerna kan ha visst fog för. Därför undrar jag nu om statsrådet Winberg är beredd att, utöver den här arbetsgruppen inom Jordbruksverket, vidta åtgärder så att Konkurrensrådets råd och synpunkter efterkoms.
Herr talman! Det var två ögonblicksbilder från Gotland och Kristianstad. Och det är säkert på sina ställen på det sätt som Christel Anderberg säger. Samtidigt ska vi komma ihåg att det troligen är väldigt svårt att skapa en organisation som täcker de områden där de privata veterinärerna inte vill vara, t.ex. alla Norrlandslänen. Där är det långa avstånd, och det är inte lika lukrativt. På många områden är det nämligen lukrativt att vara privatpraktiserande veterinär. Jordbruksverket har för övrigt vissa problem att få tag i veterinärer därför att marknaden för sällskapsdjur har ökat så mycket att det finns många veterinärer som startar eget. Men det gäller de områden där marknaden finns. Men där marknaden inte finns måste vi ju tillgodose att vi har ett heltäckande system. Avgifterna kommer att höjas. Det har förutskickats att de statliga avgifterna från distriktsveterinärerna kommer att höjas. Men mot bakgrund av det beslut som vi fattade 1995 och som hade sina orsaker, mot bakgrund av det som Konkurrensrådet har sagt och mot bakgrund av att Jordbruksverket faktiskt redan tidigare hade uppmärksammat denna fråga - det är ju ingalunda är en ny fråga, den har varit aktuell under de här åren när vi har haft den nya organisationen för distriktsveterinärer - tog Jordbruksverket redan i september i fjol detta initiativ. Det är också ett initiativ som Konkurrensrådet har talat om i uppskattande ordalag. Och jag ser för dagen ingen anledning för mig att gå in i detta, utan jag avvaktar nu för att se vad denna arbetsgrupp där de olika parterna ingår kommer fram till. Jag tycker alltid att det är allra bäst om parterna på det här viset kan lösa ett problem som är uppenbart, och det har också uppmärksammats av
Fru talman! Det är riktigt att det finns glesbygdsområden där staten förmodligen måste ta ett ansvar för att det bedrivs veterinärvård av hög kvalitet. Men staten ska inte gå in i områden där det finns privata veterinärer, småföretagare, som sköter den här verksamheten minst lika bra. Konkurrensrådet har i sin undersökning sett att det finns områden i södra Sverige där det är gott om privatpraktiserande veterinärer och där distriktsveterinärorganisationen har schemalagt 30-40 % av sin totala tid för vård av sällskapsdjur. Så borde det inte få se ut. Att frågan inte är ny är knappast ett bra argument. Tvärtom talar det för att man borde ha åtgärdat problemen för länge sedan. Konkurrensrådet efterlyser också åtgärder från statsmakternas sida.

När det gäller bidrag till avlägset boende djurägare säger Konkurrensrådet: Ett steg i riktning mot ökad konkurrensneutralitet skulle vara att närmare utreda möjligheterna att låta detta bidrag utgå, oberoende av om veterinärinsatsen görs av en statlig eller en privat veterinär. Enligt rådet bör regeringen ta initiativ till att en sådan översyn sker. Vidare säger Konkurrensrådet att de problem i konkurrenshänseende som uppkommer av att Jordbruksverket kombinerar myndighetsutövning och försäljningen av konkurrensutsatta veterinärtjänster inte kan lösas inom ramen för nuvarande organisation, utan kräver att distriktsveterinärorganisationen organisatoriskt separeras från Jordbruksverket. Även detta torde kräva åtgärder från regeringens sida. Herr talman! Det är inte bara Konkurrensrådet som förväntar sig kraftfulla åtgärder från jordbruksministerns sida nu, utan det gör också vi moderater - för att inte tala om Sveriges ca 800 privatpraktiserande veterinärer!
Herr talman! Jo, det sista förstår jag mycket väl. Ni moderater har väl aldrig varit särskilt stora anhängare av att ha ett statligt system. Men nu är det ju så att vi, inte minst av djurskyddsskäl, måste tillgodose djurens omvårdnad på det här viset. Det är också så att det finns många privata som inte vill ta jourer utan som vill arbeta på dagtid. Det kan jag i och för sig förstå, för det är bekvämt och bra. Men vem ska då ta hand om djuren om de blir sjuka på natten? Vidare finns det en del privata veterinärer som inte vill ta hand om stora djur, t.ex. hästar. Då måste vi också kunna lösa den frågan. Sedan till frågan om inte också de privata ska få ta del av statens pengar. Detta hör till det som arbetsgruppen tittar på. Det statliga anslaget för innevarande år uppgår till drygt 75 miljoner. Fördelningen av de här pengarna är sådan att den övervägande delen går till landets norra delar där det alltså inte finns samma intresse därför att marknaden inte är så stor. Det är inte så djurtätt. Det finns inte samma intresse för privata kliniker och annat. Om man tog bort distriktsveterinärernas möjligheter att behandla även sällskapsdjur och sporthästar skulle man behöva höja detta anslag betydligt. Principen för fördelningen av anslaget för de olika veterinärstationerna är att varje station får medel med hänsyn till antalet anställda veterinärer vid stationen och genomsnittligt reseavstånd vid förrättningar avseende lantbrukets djur. Den här fördelningsprincipen betyder att anslaget per station i absoluta belopp är störst för stationer i glesbygdsområden. De som erhåller de mesta pengarna är Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Låt oss avvakta. Nu när Jordbruksverket självt har tagit initiativ till denna grupp, när de olika intressenterna sitter i gruppen och när det - såvitt jag förstår och har fått mig berättat - är ett bra klimat i gruppen för att lösa de här frågorna finns det väl ingen anledning för en regering eller en minister att gå in och slå dem på fingrarna. Låt dem först visa om de klarar det eller inte! Jag är övertygad om att de klarar det.
Herr talman! Vad gäller samtalsklimatet i arbetsgruppen skulle jag vilja råda ministern att inte bara lyssna på ena parten, Jordbruksverket, utan också på motparten, Veterinärförbundet och dess medlemmar. När det gäller jourtjänstgöring skulle jag vilja ta ett exempel från min egen gamla verksamhet. När man lade om reglerna så att häktningsförhandlingar skulle ske även under helger och annan icke kontorstid lyckades man utan några större problem ordna så att privata advokater arrangerade ett heltäckande, väl fungerande joursystem. Det skulle man mycket väl kunna göra också inom veterinärområdet. Även om inte alla veterinärer är förtjusta över att behöva ingå i jourverksamhet skulle, är jag säker på, tillräckligt många ta den nackdelen om de i stället vinner att slippa bli utkonkurrerade av distriktsveterinärer som konkurrerar med hjälp av statliga subventioner. Det är alldeles riktigt att vi moderater gärna vill se den statliga verksamheten begränsad men samtidigt vill vi se staten stark på de områden där den behövs. Det behövs förmodligen statliga veterinärer på många områden i vårt land men där de inte behövs ska de dra sig tillbaka - alternativt tillämpa sådana taxor att privata och statliga veterinärer konkurrerar på samma villkor. Jag skulle önska att ministern ville ta till sig detta och även överlägga med sina regeringskolleger på Näringsdepartementet. Ytterst är det här en principiellt ganska stor fråga om villkoren för privata småföretagare. Tack!
Herr talman! Beträffande samtalsklimatet vill jag säga att självklart lyssnar vi också på de andra. Vi pratar inte bara med Jordbruksverket, utan vi kan prata också med privata företagare och det gör vi. Vi lyssnar också på dem. Vi har alltså gjort det och det finns inget dåligt samtalsklimat. Det kan man väl också se. Sedan den här samtalsgruppen kom i gång är nämligen samtalen till oss och de klagomål, frågor och kommentarer som vi tidigare fick från privata veterinärer inte alls lika frekventa längre. Det tyder också på att man har en tilltro: Nu sitter vi i den här arbetsgruppen. Låt oss göra det, låt oss debattera och låt oss komma överens och få lugn och ro både fram till dess och förhoppningsvis också efter det. Christel Anderberg säger att veterinärerna ska ingå i ett slags jourverksamhet. Det är ju det som vi tidigare har försökt med men det har inte fungerat. Man kan inte tvinga privata veterinärer att göra det här. Det är så att en del inte vill, och det kan jag förstå. Det är bra, skönt, att bara behöva arbeta på dagtid om man klarar sig med det. Det kan jag begripa. Men staten och jag som ansvarig minister måste ta ett ansvar för djurskyddet också kl. 2 på natten.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att stimulera en höjd lönsamhet för det svenska jordbruket samt hur jag avser kompensera jordbrukarna för de senarelagda utbetalningarna av arealersättningarna. Ulla-Britt Hagström hänvisar till den s.k. ryggsäcken och de önskemål som har funnits om att avskaffa skatterna på vissa produktionsmedel till jordbruket. En hänvisning görs även till den ökade räntekostnad och likviditetspåfrestning för lantbruket som beslutet att senarelägga utbetalningen av arealersättningen anses medföra. Genom de kontakter jag har med lantbrukare i Sverige och i andra länder kan jag konstatera att levnadsstandarden för svenska lantbrukare är relativt sett hög. Det finns en framtidstro framför allt bland yngre bönder. Sverige har en miljövänlig livsmedelsproduktion och producerar livsmedel av hög kvalitet. De eventuella merkostnader som strängare regler medför övervägs av konkurrensfördelen av att ha rena och säkra livsmedel. Det är helt riktigt som Ulla-Britt Hagström påpekar att jordbruksföretag löpande läggs ned. Undersökningar visar dock att produktionen av jordbruksprodukter tenderar att vara relativt konstant över tiden. Nedläggning av jordbruksföretag innebär oftast att den friställda åkermarken fortsätter att brukas av andra jordbruksföretag. Detta är en naturlig strukturrationalisering som har pågått i Sverige sedan många decennier tillbaka. Sverige" sker en satsning på riktade åtgärder för att stärka jordbrukets konkurrensförmåga. Några sådana exempel är de förbättrade villkoren för startstödet till unga bönder och de ökade satsningarna på investeringsstöd till bönder som t.ex. bygger om sina ladugårdar för att skapa en bättre djurmiljö. Detta sker tillsammans med ökade satsningar på stöd till ekologisk produktion och fortsatt stöd till betes och hagmarker. Miljö och landsbygdsåtgärderna kommer att bidra till en ökad lönsamhet och stärkt konkurrensförmåga för jordbruket. Ryggsäcken kommer att lätta betydligt inom en snar framtid. Regeringen föreslår att skatterna på el och eldningsolja sänks. Förutom detta kommer den av lantbruket kritiserade kartavgiften att tas bort. Detta innebär en minskad utgift med 30 miljoner kronor för näringen samt en minskad administration för bönderna. Dessa kostnadsminskningar tillsammans med satsningarna på miljö och landsbygdsutveckling kommer att leda till en stärkt konkurrenskraft för jordbruket. Senareläggningen av utbetalningen av arealersättningen med några veckor förändrar inte denna utveckling. Jag tycker att det är viktigt att se till denna helhet innan särskilda skatter bryts ut och kritiseras och krav på olika former av kompensationer ställs. Den nyligen presenterade Lantbruksbarometern för år 1999 visar ett antal positiva trender om jordbrukarnas framtidstro. Bara för att ta ett exempel kan jag nämna att 91 % av lantbrukarna anser att de trivs bra eller mycket bra med sitt arbete. Vilka andra yrkesgrupper kan uppvisa en så hög siffra? Hans Johnsson från LRF talade nyligen på en presskonferens om "den enorma framtidstron bland jordbrukarna" och att det skett en "vändning" för jordbruket. Min slutsats av detta är att det ser relativt sett ljust ut för lantbruket under de kommande åren.
Fru talman! Vid frågestunden i riksdagen den 30 mars ställde jag en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg om konsekvenserna för jordbrukarna i och med att regeringen flyttar fram datumet för utbetalning av arealersättning från den 30 november till den 31 januari. Argumentet är att EU:s krav är att 95 % av utbetalningen ska vara gjord då. Det finns dock ingen pardon för att detta tar ifrån jordbrukarna ca 50 miljoner kronor bara i räntekostnader och de komplikationer som uppstår för flera när de måste låna upp för att klara sina egna utbetalningar före årsskiftet. Kristdemokraterna har t.ex. 25 miljoner kronor i budget för detta ändamål. Tekniken för att uppnå budgetbalans för regeringen bryr sig inte om den enskilde människan - jordbrukaren. Jag blev ganska förvånad över det ointresse jordbruksministern visade för bönderna. Jordbruksministern menade att inget fel begicks och att det inte finns någon grupp som är i motsvarande situation samt att det inte finns någon annan grupp i vårt land som får så mycket bidrag från EU som just bönderna. Det lät nästan som om jordbruksministern ansåg att bönderna var mer besvärliga än andra, och det framkom inte särskilt stort patos för det ämbete jordbruksministern är satt att förvalta. Jag har varit på LRF:s stämma i Skaraborg och har där mött mycket av framtidstro och flera unga jordbrukare i början av sina kärriärer. Men samtidigt har jag fått större insikt i de bekymmer många jordbrukare har för att överleva, och det har gjort mig beklämd. Detta har föranlett mig att skriva denna interpellation för att ytterligare få diskutera frågan om jordbrukets lönsamhet. Eftersom Sverige inte heller tar till vara de resurser jordbrukarna kan få från EU behöver detta diskuteras ytterligare ett steg vidare. T.ex. kompenserar vi kristdemokrater i vår skuggbudget med 545 miljoner kronor för miljöprogram och landsbygdsutveckling som EU-kommissionen har fattat beslut om men som Sverige har nobbat. Fru talman! Jordbruket står, med livsmedelshantering osv., för 10 % av sysselsättningen. Ett faktum är att det svenska jordbruket har mycket stort förtroende hos svenska folket. Men nettoinkomsten om man jämför euro per årsarbetare är mycket låg i förhållande till övriga europeiska länder. Priset på diesel är dubbelt så högt i Sverige som i andra EU-länder, förutom att dansk och tysk diesel är på väg upp - jämförelsen blir inte helt rättvis. Jordbruket betalar t.ex. ca 2 kr i trafikrelaterad skatt - vilket egentligen är fel. Kraven på 5-procentig inblandning av biobränsle kommer att fördyra i framtiden. Om den biologiska mångfalden ska klaras måste jordbruket få positiva signaler. Utlovade skattelättnader vad gäller brännolja och el för att jordbruket ska likställas med tillverkningsindustrin finansieras till två tredjedelar av tidigare givna löfte - alltså inte fullt ut. Jordbrukarna måste få chansen att bli konkurrenskraftiga. Jag vill därför fråga jordbruksministern om skatter kan komma att återföras till jordbruket, t.ex. till skogs och mellanbygd, för att jordbruket inte ska kvävas och den biologiska mångfalden därmed ta stryk. Här finns t.ex. 360 miljoner i skatt på handelsgödsel. Kan något återföras till jordbruket? Det är ett par tusen jordbruksenheter som läggs ned varje år. Är en konsekvensanalys när det gäller jordbruksnäringens betydelse för Sverige påtänkt?
Fru talman! Jag har svårt på en punkt, Ulla-Britt Hagström, och det är att känna någon patos för EU:s jordbrukspolitik. Jag utgår ifrån att vi delar den uppfattningen - konstigt vore det annars, särskilt med tanke på att vi i riksdagens EU-nämnd varit helt överens om ställningstagandena inför de beslut som jag har varit med om att fatta i Bryssel. Vi har varit helt överens om detta och om att den nuvarande jordbrukspolitiken är alltför byråkratisk och medför en massa skador inte minst för de fattigaste människorna i tredje världen. Jag utgår från att Ulla-Britt Hagström och det parti hon representerar delar den uppfattningen. Märkligt vore det annars. Vi har också ett ansvar även för länder utanför vår gräns. Ibland glömmer vi det och tror att EU är till enbart för Sverige. Men för den näring som jag är satt att hantera, sköta och utveckla känner jag ett mycket stort patos. Jag tycker att det är viktigt att man nu ser vad som faktiskt händer i Sverige. Det tycker jag speglas dåligt både i Ulla-Britt Hagströms interpellation och i hennes anförande. Vi ser nu vad som händer och vad som hände under 1999. Vi kan se att det nu, till skillnad från tidigare år då allt var så dystert och alla kurvor pekade så mycket nedåt, är en vändning på gång. Det skriver lantbrukspressen, och det säger LRF:s ordförande. Försök att ta till er det lite grann, för det blir också ett stöd för de många framför allt unga lantbrukare som nu satsar, som nu bygger ut och som nu investerar och faktiskt tror på framtiden. De största optimisterna finns på småländska höglandet och i norra Sverige. Det tycker jag är mycket intressant, för det är ändå områden som vi annars brukar betrakta som mindre gynnade områden. På alla områden finns det en optimism, inte minst bland de större jordbruken. Det ligger också i linje med EU:s nuvarande jordbrukspolitik, som gynnar de större. Det är också ett skäl för mig att vilja ändra denna politik, som jag som sagt inte kan känna något större patos för - i varje fall inte i positiv bemärkelse. Det finns en enorm framtidstro och en tro på företagandet, sade Hans Jonsson vid en presskonferens, där han också talade om denna vändning för jordbruket. Se vändningen, och vänd inte tillbaka, för då blir den till en återvändsgränd. Jag undrar vad det är för pengar som jag inte har plockat hem från Bryssel och som vi inte utnyttjar. Vi utnyttjar varenda krona vi har fått. Vi har förhandlat och fått hem de pengar som i den fördelning som gjordes gavs till Sverige. Vi kan inte få hem fler pengar, för det finns inget utrymme kvar. Alla pengar är fördelade. Därmed har Sverige fått sin del. Vi har en medfinansiering, och den är helt klar. Jag undrar vad det är för pengar vi inte tar hem från Bryssel. Kan Ulla-Britt Hagström svara på den frågan?
Fru talman! Jag är glad över att jordbruksministern här uttalar sitt patos för jordbrukarna och för bönderna. Det är en viss politik som Margareta Winberg inte ställer upp på. Jag tror att bönderna blir glada över att höra att det finns ett engagemang. Jag vet också att optimismen är stor, för jag såg med glädje de yngre jordbrukarnas optimism på distriktsstämman i Skaraborg. Men jag känner också till de bekymmer som finns. Landsbygden avfolkas i dag i snabbare takt än någonsin, och det är fortfarande framför allt mjölk och nötköttsproducenter i skogsoch mellanbygd som slutar. Svenska ladugårdar stängs. Omistliga natur och kulturvärden går förlorade. Den biologiska mångfalden är helt beroende av betande djur. 70 % av alla hotade växter hör också till odlingslandskapet. Vi måste ta vara på våra möjligheter att förena miljöprofil med konkurrenskraft för jordbruket. Jordbruksministern skulle vinna på att ännu mera ta vara på den framtidstro som trots allt finns hos bönderna. Jordbruksministern har hänvisat till Sifos lantbruksbarometer med intervjuer med 1 000 lantbrukare, som visar att 43 % av de yngre tror att de kommer att ha bättre lönsamhet på sin gård om fem år. Men motsvarande siffra för bönder över 40 år är bara 15 %, och de har ju trots allt erfarenheten. 49 % tror på lönsamhet för ekologiskt jordbruk. Lantbrukarnas Riksförbund ställer sig positivt till att EU inom två år ska ha ett eget livsmedelsverk, t.ex. Då skulle regeringen kunna ta chansen och försöka få European Food Authority att stationeras i Sverige. Det finns ett livsmedelssäkerhetstänkande inom hela livsmedelskedjan. Det skulle ge positiva signaler till lantbrukarna. Fru talman! Varför ska svenska bönder ha pålagor som inte konkurrenter från andra länder har - t.ex. extra dieselskatt och avgift på handelsgödsel - och varför ska regeringen, i stället för att medge lättnader, hålla inne 4 miljarder till efter årsskiftet för arbete som bönderna redan har utfört? Jordbruksministern arbetar med kraft på jämställdhetsområdet, som jag verkligen vill ge jämställdhets och jordbruksminister Margareta Winberg en eloge för. Med den problematiken finns också inom jordbruksområdet. Vi behöver mainstreamingmetoder för kvinnorna i jordbruket, så att de får förutsättningar att nå lönsamhet. Att bönderna ska slippa kartavgiften, t.ex., är faktiskt en stridsfråga. Kammarrätten i Jönköping anser att kartavgiften är olaglig. Det kan t.o.m. bli så att regeringen tvingas betala tillbaka 30 miljoner för både år 1998 och 1999. Jordbruket kan inte utsättas för tjuvgrepp på tjuvgrepp. Nu är det dags för 86 000 jordbruksföretag att t.ex. befrias från elskatt. Ryggsäcken har tyngts med dieselskatt, och endast två tredjedelar av löftena om lättnad för el och brännolja har genomförts. Vad beträffar skatten på olja gäller samma som för industrin, men jordbrukets småskalighet gör att bönderna ändå förlorar. En gräns sätts på tusen kronor per kvartal. Det handlar om att de bönder som förbrukar 40 % av oljevolymen kommer att missa återbäringen. Varför kan man vad gäller el inte göra på samma sätt som i industrin? Man kan skriva en kod på fakturan så att skatten inte läggs på hos elleverantören, som andra företag gör. Det skulle också vara ett sätt att underlätta som jag gärna skulle vilja ha en kommentar från Margareta Winberg om.
Fru talman! Vi delar båda uppfattningen att det är en olycklig utveckling att landsbygden avfolkas. Nu vill jag kanske inte säga att det i första hand beror på att tre jordbruk per dag i snitt läggs ned. Om man är lite seriös och går in och tittar på det hela från ett lite mer vetenskapligt perspektiv, som jag vet att den sittande regionalpolitiska utredningen gör, kommer man fram till slutsatsen att det inte beror på att folk flyttar. Det är inte det primära skälet. Det beror framför allt på att vi har så låga födelsetal. Där har vi ett annat möjligen gemensamt intresse av att skapa sådana förutsättningar för familjer att det blir intressant att skaffa sitt första eller kanske t.o.m. sitt andra eller tredje barn. Där gives ett utmärkt tillfälle för Ulla-Britt Hagström och kristdemokraterna att stödja den vårproposition som presenteras senare i veckan, därför att där kommer den största familjepolitiska satsningen på decennier, som bl.a. har till syfte att säkra barnfamiljernas framtidstro så att de vågar skaffa sitt första eller möjligen sitt andra eller tredje barn. Det gäller också jordbrukets par och barn. De siffror som Lantbruksbarometern presenterar är mycket positiva, om man jämför med hur det har varit tidigare år. Sedan kan man alltid önska sig 100 %, men dit kommer vi aldrig att nå. Beträffande livsmedelsinstitutet kan jag säga att jag är väldigt glad över att det påhejas så väldigt. Det var från början - för över ett år sedan, innan vitboken kom - mitt förslag. Jag menade att det efter Belgienskandalen, med dioxin och annat, behövdes ett någotsånär fristående europeiskt livsmedelsorgan som skulle förebygga och spana efter sådant som skulle kunna komma. Nu ser vi att detta blir verklighet. Var ska det då placeras? Sverige skulle vara en utomordentlig kandidat för en sådan placering. Jag har just varit på Livsmedelsverket med den belgiska hälsoministern för att förevisa vårt livsmedelsverk som är mycket bra i dessa avseenden. Var placeringen till slut blir får vi väl se. Vi har ju preliminärt stött Finland, eftersom vi hade en sådan deal. Vi får väl se om Finland får det här. Det bestämmer varken Finland eller Sverige utan rådet i dess helhet. Sedan ska jag gå över till detta med skatterna på handelsgödsel, bekämpningsmedel och annat. El och eldningsoljefrågan kommer ju att lösas i vårpropositionen. Innan beslutet ens är framlagt ser jag att man genast hittar en ny arena för att kräva nya miljoner tillbaka. Då säger man att det är andra avgifter som är så betungande och att man måste få tillbaka dem. Och så jämför man med andra länder. Man jämför alltid med andra länder när det gäller utgifter, aldrig när det gäller intäkter. Sanningen är ju den att bönderna, de svenska lantbrukarna, i vårt landsbygds och miljöprogram får tillbaka ungefär 2,4 miljarder. Det är återflödet. Det är 1,2 miljarder från EU och 1,2 miljarder från Sverige. Det är det som så att säga går tillbaka till det svenska jordbruket. Det är ett mycket stort program jämfört med många andra länder som kanske de facto har en lägre avgift på handelsgödsel och annat. Detta får de svenska bönderna tillbaka. Jag vill alltså avvisa att man så fort en fråga nästan är löst kommer med nya krav. Jag gillar inte den strategin.
Fru talman! Jag tror ändå att man ska lyssna till dem som har erfarenheten och ta till sig den strategi som jordbrukarna har för att se hur man ska lösa problemen. Det är ju ändå, som jordbruksministern säger, tre jordbruksenheter som läggs ned varje dag. Om det skulle vara så med småföretag och fabriker skulle man också reagera. Vi vill givetvis att det ska födas fler barn. Jag är mycket bekymrad. Man tror t.ex. att det kommer att flytta in 200 000 personer till Stockholm inom tio år men att vi bara ska bli 100 000 fler i landet. Det här löser vi kanske inte med Margareta Winbergs maxtaxa, utan det här löser vi kanske genom att det finns en möjlighet att välja barnomsorgsform på ett helt annat sätt. Men jag ska inte gå in på den debatten nu. Jag är också glad över att Margareta Winberg håller på med Livsmedelsinstitutet och försöker få det till stånd. Jag skulle ju önska att vi kunde få det till vårt land, men jag känner inte riktigt till uppgörelsen med Finland. Därför vill jag inte ge mig in i den diskussionen. När det gäller EU-medel tar vi inte till vara kommissionens medel för miljöprogram och landsbygdsutveckling fullt ut. Det skulle vi kunna göra. Jordbruksministern svarar att nedläggningen av jordbruksföretag oftast innebär att den friställda åkermarken fortsätter att brukas av andra jordbruksföretag och att det är en naturlig strukturrationalisering. Visst är det så, men den dåliga lönsamheten gör att de som tar över, t.ex. grannar och andra, har en knapphet på djur som kan beta. Vi har fått reda på av LRF att detta särskilt i de södra och mellersta jordbruksbygderna innebär problem och att betesmarkerna förbuskas. Det är också ett bekymmer om vi ska behålla en biologisk mångfald. Då måste jordbruket kunna leva i hela landet. Nu var min tid slut.
Fru talman! När det gäller det sista som sades vill jag säga att det ju är i de områden som Ulla-Britt Hagström nu pekar på som framtidstron är som störst. Det är ju där som man vill investera, och det är där som man satsar. Om det finns någon rim och reson och logik i det här borde det leda till öppna landskap även i fortsättningen. Det handlar om tre jordbruk per dag i snitt. Fråga hur många som läggs ned i Finland eller Norge. Jag var i Norge förra veckan. Där ser man ett ur deras perspektiv ganska svårt scenario framför sig med en storleksrationalisering som kanske blir ännu större än den som vi nu ser i Sverige. Vår stora är ju redan gjord. Det här gäller likaså Finland. Där kommer det att ske många dramatiska saker - det håller redan på. Jag tycker inte att man ska överdramatisera att det är tre per dag. Det har varit så bakåt i tiden, och det är så nu. Den nuvarande politiken i EU driver också fram allt större enheter, eftersom man får betalt efter arealen - ju större areal desto mer miljoner. Man vill ha mycket areal eftersom man då får mycket pengar. Sedan vill jag fråga vad det är för pengar som vi inte tar hem från EU. Jag fick inget svar. Ulla-Britt Hagström säger bara att vi inte tar hem dem. Vad är det för pengar? Vi har förhandlat. Vi har fått hem detta. Nu ska vi se till att det som vi har förhandlat hem också går ut och används av våra jordbrukare. I tidningen Land från den 7 april skriver Torbjörn Wennebro så här: "Att bilden av lantbruket behöver bli positivare torde alla vara överens om, inte minst för att kunna dra till sig nya, engagerade och initiativrika människor som lantbruksföretagare . Det är allas ansvar". Jag hoppas också att det är alla i riksdagens ansvar. För övrigt vill jag avsluta med att säga att jag i går på livsmedelsindustrins årsmöte annonserade att jag kommer att bjuda in representanter för både industrin och näringen för att försöka göra promotion - det heter så på engelska; jag kommer inte ihåg det svenska ordet - för svenskproducerad mat. Det handlar om att lansera den på ett bättre sätt, eftersom den är bäst i världen.

Fru talman! Karin Olsson har frågat mig om jag är beredd att inrätta en djurskyddsmyndighet. Jag har den 6 mars 1996 och den 24 mars 1999 svarat på två riksdagsfrågor om att inrätta en djurskyddsmyndighet. Jag svarade då att det inte förelåg något förslag om att inrätta en särskild sådan myndighet och att verksamheten inom befintliga myndigheter i stället borde utvecklas vad gäller djurskyddet. Även den förra jordbruksministern har svarat på en riksdagsfråga på liknande sätt. Djurskydd är en viktig fråga med inte minst etiska dimensioner. Den engagerar många människor och har stor betydelse för det enskilda djurets välbefinnande. Djurskyddet ska stärkas och god djurhållning eftersträvas på såväl nationell nivå som EU-nivå. Sedan den nuvarande djurskyddslagen trädde i kraft år 1988 har regelverket ständigt förändrats och skärpts. Detta utesluter emellertid inte att ytterligare förbättringar kan göras. I och med samhällets stadigt ökande intresse för etiska frågor i allmänhet och djurskyddsfrågor i synnerhet finns ett alltmer ökande behov av att regering och myndigheter tar beslut utifrån allsidiga och högkvalitativa underlag. Även Sveriges ökande deltagande i internationella organisationer som Europarådet och WTO ställer höga krav på underlag för diskussioner och beslut. Grunden för ett gott djurskydd är djurens behov och djurskyddslagens bestämmelse om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djurskydd är emellertid ett brett begrepp och innefattar förutom hur djur ska hållas och skötas, även utfodring, förebyggande, botande och lindrande av sjukdom. Det inbegriper dessutom djurskyddstillsyn, andra kontroller och provtagning. Vidare kan miljö eller djurskyddskrav ställas som villkor för stödberättigande vid olika jordbruksstöd. Även skydd av vilda djur kommer i fråga genom t.ex. bestämmelser om jakt och olika fångstmetoder samt artskydd. Det skulle kunna finnas skäl att belysa beröringspunkterna mellan olika myndigheter som ansvarar för olika delar av djurskyddsfrågorna. I syfte att ytterligare analysera formerna för djurskyddet i Sverige anser jag därför att det skulle kunna finnas behov av att utreda hur en fristående djurskyddsmyndighet ska vara organiserad.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Det låter mycket positivt att jordbruksministern visar en öppenhet för att kanske låta utreda detta. Remissbehandlingen av Sinikka Bohlins utredning om djurförsök visar att ganska många remissinstanser, bland dem länsstyrelserna i Uppsala och Riksorganisation, Förbundet djurens rätt - då under namnet Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök - Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund och Stiftelsen Forskning utan djurförsök, var mycket positiva till inrättandet av en djurskyddsmyndighet. Även ett stort antal remissinstanser - bland dem är positiva till att en djurskyddsmyndighet utreds. Som framgår av interpellationen innebär uppdelningen av djurskyddet ett problem. Flera områden skulle gynnas av att det finns en djurskyddsmyndighet. Jag vill i det här sammanhanget också ta upp den illegala handeln med utrotningshotade djur. Den illegala handeln i världen beräknas uppgå till den hisnande summan 50 miljarder kronor om året. Den beräkningen gäller både djur och växter. Det rör sig om en organiserad brottslighet, som kan jämföras med t.ex. narkotikahandeln. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen anordnade för en tid sedan ett seminarium om den brottsliga verksamheten. Slutsatsen efter seminariet är att vi genom miljöbalken och även medlemskapet i EU har fått en bra lag på det här området. Det är nu angeläget att vi ser till att lagen kan tillämpas genom bl.a. ökade resurser till rättsväsendet och genom informationsinsatser. Det går mode också i att skaffa djur. Jag har förstått - det är obegripligt för mig - att giftormar för närvarande är mycket populära. Ett annat populärt djur är sköldpadda. Det handlar både om hur de införda djuren behandlas och om att skydda utrotningshotade djur. När det gäller giftormar är det naturligtvis också en säkerhetsfråga för polis och tullpersonal. I många fall tror jag att vi genom bättre information kan komma till rätta med den olagliga handeln. Genom ökad medvetenhet och ökat socialt tryck kan vi få människor att reagera mot att sällsynta djur blir en handelsvara för samvetslösa individer. När vi diskuterar djurskydd får vi inte glömma den här hanteringen. Jag har i min interpellation pekat på problemet med att djurskyddet är fördelat på olika myndigheter. Detsamma gäller, såvitt jag förstår, kampen mot handeln med utrotningshotade djur. Jag undrar hur jordbruksministern ser på den illegala handeln. Det jag saknar i ministerns svar är ministerns personliga inställning till en djurskyddsmyndighet. Tycker inte ministern att det kan vara bra för djurskyddet? Vill ministern låta utreda och låta inrätta en djurskyddsmyndighet?

Fru talman! Det finns många aspekter på djurskydd. Jag kan ha förståelse för vissa djurförsök, t.ex. när det gäller det som kan bota sjukdomar hos människor, men bara i de fall när det inte finns alternativa metoder att testa på. I Göteborg görs t.ex. homosexförsök på råttor och andra försök när det gäller djurs sexuella beteende, och det är svårt att förstå meningen med det. Jag instämmer i att djurskyddsmyndigheten bör utredas och inrättas i Sverige. Låt oss vara först!
Fru talman! Det var minst två frågor i en. Om jag börjar med Marianne Carlströms fråga om djurförsök, förbjuder rutinerna mig att gå in på enskilda försök. Men jag kan säga så mycket att efter den diskussion som har varit om de här djurförsöken på råttor, som har påståtts vara ett sätt att utreda huruvida man med olika försök kan ändra deras sexuella beteende, har jag bjudit in forskaren och några andra till en diskussion på departementet för att få höra vad syftet med försöken är. Även om jag inte styr över vare sig forskning eller enskilda försök tycker jag att det känns angeläget att ta en sådan diskussion och få reda på hur det egentligen är. Man kan ju, när man hör de mest vulgära sakerna om det här, studsa lite grann - särskilt jag, som har varit och fortfarande är aktiv för de homosexuellas sak. Detta låter något märkligt. Jag hoppas att jag vid denna utfrågning nu ska få sanningen. När det gäller inrättandet av en fristående djurskyddsmyndighet har jag tidigare, som sagt, varit lite tveksam. Jag har sett ett värde i att man integrerar djurskyddsaspekterna i myndigheternas verksamhet. Det är ungefär som med jämställdhet och mainstreaming, att det ska in i alla politikområden. Djurskyddsaspekterna och perspektiven ska in på områdena i de myndigheter som hanterar djur och därmed sammanhängande frågor. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken är om statusen för Sverige skulle höjas. Svaret är ja. Men skulle det i sak bli bättre? Det är ju det som vi får se till, oavsett profilen på Sverige. Blir det bättre i sak? Där har jag, som sagt, kanske börjat ändra uppfattning något. Jag har också sagt vid en hearing som vi hade om djurförsöksetiska prövningar att jag kanske är öppen för det här nu, av olika skäl. En poäng med det är att det är en myndighet som är neutral i förhållande till de näringar som rör djur. En annan poäng är att myndigheten kan borga för - jag säger inte att så sker i dag - att produktionsteknik och ekonomi inte går före djurskyddet, eller att det sätter djurskyddet i Sverige och därmed opinionens inställning till detta högre upp på dagordningen. En egen myndighet kan lyfta djurskyddsfrågornas status, inte bland unga engagerade människor men bland politiker - också bland medelålders kvinnor, får jag väl säga om jag hänvisar till Karin Olsson och mig - och bland många andra där detta intresse inte finns. Jag tycker att det är en så viktig fråga att det är bra om man kan höja statusen också i andra politikers ögon. Huvudfrågan är ju: Gynnar det djuren? Blir det bättre resultat för djuren? Där lutar jag nog åt att vilja säga att jag tror att det skulle bli ett bättre resultat för djuren, och det är huvudsaken.
Fru talman! Svaret gläder mig. Vi kan jämföra med Naturvårdsverket, som inte bara har gjort miljöfrågorna profilerade i Sverige utan även gjort att Sverige internationellt ofta förknippas med ett gott miljötänkande. Kan inte en djurskyddsmyndighet vara ett sätt för Sverige att bättre profilera sig och driva djurskyddsfrågor internationellt? Såvitt jag vet finns det inget annat land i världen som har en djurskyddsmyndighet, och det är därför en chans för Sverige att bli föregångare. Det förtar inte värdet av djurskyddsmyndigheten på något sätt. Jag tycker att vår profil i det här är viktig, samtidigt som vi ökar skyddet för våra djur. Det faktum att en djurskyddsmyndighet inrättas förhindrar inte att man har ett integrerat tänkande när det gäller djurskyddsfrågor, t.ex. i Jordbruksverket. Vi kan jämföra med Naturvårdsverket: bara för att vi har det innebär det inte att andra verk, t.ex. Jordbruksverket, Energimyndigheten, Luftfartsverket, Vägverket eller vem som helst, inte behöver tänka på miljön - tvärtom. Naturvårdsverket är ett gott stöd i dessa myndigheters arbete och en blåslampa för att få dem att jobba för miljön. Jag ställer mitt hopp till jordbruksministern att hon både låter utreda och införa en djurskyddsmyndighet.